Fru talman! Jag ber att till riksdagen få överlämna regeringens förslag till statsbudget för budgetåret

Det omfattande och viktiga budgetarbetet inleds nu i riksdagen genom det budgetförslag som regeringen just har lämnat. Finansministern kommer nu att lämna kommarens ledamöter information om budgeten, och därefter får oppositionens företrädare komma till tals.
Fru talman! Ärade ledamöter! Jag vill börja med att citera regeringsförklaringen från hösten 1991. Där står det bl.a.: ''Tillväxt är nödvändig för att upprätthålla sysselsättning och välfärd.'' Den ekonomiska politiken är ju det viktigaste medlet för att nå detta mål. Den ekonomiska politik som under några år har presenterats och som fullföljs i årets finansplan och budgetproposition är en samlad strategi för att skapa en stabil grund för en ökad sysselsättning och en tillförlitlig välfärd. Är då detta möjligt? frågar sig säkert många. Problemen har ju visat sig större än någon trodde. Ja, finansplanen visar att det är möjligt. Men det kräver många ansträngningar och en del uppoffringar, och det kräver att vi alla inför varje beslut frågar oss om detta beslut är bra eller dåligt från just tillväxtsynpunkt. Vid ingången till 1990-talet befann sig ekonomin praktiskt taget i fritt fall. Det har vi nu rättat till. I år och nästa år kommer enligt bedömningarna i finansplanen den svenska ekonomin att växa och utvecklas snabbare än genomsnittet i OECD länderna. Men det räcker inte, menar jag. Det finns ändå alldeles för många människor utan jobb, många som med viss rätt är oroliga för statsskuldens tillväxt och för att de offentliga systemen inte skall ge den trygghet man vill ha. Det kommer att krävas flera år för att undanröja den oron, men det är fullt möjligt. Två mål kommer att vara centrala under resten av 1990-talet: för det första nya, riktiga jobb i näringslivet och en halvering av arbetslösheten, och för det andra tillförlitliga trygghetssystem som -- det skall medborgarna kunna lita på -- fungerar väl även på längre sikt. Medborgarna skall själva få fatta viktiga beslut om vård, omsorg och utbildning. För att de målen skall nås krävs en ekonomisk utveckling som är både hög och stabil över tiden -- med bevarat låga prisökningar. Det kommer att ställa stora krav på oss alla. Nytänkande, omställning och flexibilitet kommer att krävas i det svenska samhället. Ekonomisk utveckling innebär just förändring. Den som säger nej till nödvändiga förändringar säger i praktiken ja till fortsatt hög arbetslöshet och ja till urholkning av grunden för våra trygghetssystem. Den som envist slår vakt om den nuvarande tingens ordning bidrar därmed till försämringar för hela folkhushållet. Politiken måste enligt finansplanen helt enkelt kraftfullt inriktas på att Sverige under andra halvan av 1990-talet får flera år av historiskt hög tillväxt inom miljömässigt acceptabla ramar. Klarar vi det -- och det är möjligt -- kan vi bemästra såväl hotet om galopperande statssskuld som hotet om permanent hög arbetslöshet. I år och 1995 bedömer jag att tillväxten blir mellan 2 och 3 %, och för att de här målen skall nås under resten av 1990-talet krävs det därefter några år med ungefär 4 % Mycket har redan gjorts för att lägga grunden för en period med så snabb ekonomisk utveckling. Alla de strukturella reformer som har genomförts under senare år bäddar för en mycket stark tillväxt -- frukterna mognar successivt.

Svensk ekonomi kommer därför efter de här förändringarna att fungera mycket bättre under resten av 1990-talet än den gjorde under 1970 och 1980-talen, när Sverige halkade efter -- nu har vi rättat till många misstag. Självfallet är en förutsättning för att den här utvecklingskraften skall kunna tas till vara och för att den skall kunna skapa de nya jobben och de stabila trygghetssystemen att dessa strukturförändringar får finnas kvar, att de inte rivs upp, att konkurrenskraften inte urholkas, att det inte återinförs skadliga skatter eller att företagarnas villkor inte försämras på något annat sätt. För att vi skall kunna pressa upp tillväxttakten till de här nivåerna -- ungefär 4 % -- krävs det mycket av dynamik och flexibilitet. Det var de nivåer vi hade i Sverige i början av 1950-talet och rätt många år i början av 1960-talet och som nu upplevs i vissa länder i Sydostasien liksom i enskilda delar av mogna industriländer. Det handlar om kompetensutveckling och återkommande utbildning, om rörlighet på arbetsmarknaden, om att det måste löna sig att utbilda sig, vilket innebär krav på anpassning av såväl ingångs som ungdomslöner. Det handlar vidare om att få till stånd stora investeringar i näringslivet. För att Sverige skall bli ett attraktivt investeringsland krävs det vinstnivåer som under ganska lång tid är minst lika höga, kanske t.o.m. högre än jämförbara europeiska länders. Det är nu också dags att på allvar gå över i kunskaps och kommunikationssamhället. Nya informationsnät ger möjlighet till både industriell tillväxt och offentlig effektivisering. Vidare måste innovationer och innovationsverksamhet ges bättre villkor, så att nya, högteknologiska och kunskapsintensiva företag kan komma till och växa. Många uppfinningar görs ju i Sverige, men alltför få av dessa utvecklas och blir till produktion i vårt land. Alla de här sakerna är fenomen som motsvaras av förslag i budgetpropositionen. Vi vet att de flesta nya jobb tillkommer i små företag. Att det skapas nya småföretag i hela landet är mycket centralt för tillväxten, de nya jobben och för att det över huvud taget skall bli en förnyelse. Men minst lika viktigt är att de företag som finns kan utvecklas och växa. Det måste också genomsyra den ekonomiska politiken Det viktigaste steget för att Sverige skall klara av kraven på att attrahera investeringar och kraven som internationaliseringen i övrigt ställer är ett medlemskap i den europeiska unionen. Utanförskap skulle innebära att Sverige redan i utgångsläget skulle halka efter och framstå som ett oförmånligt alternativ i tävlan om den internationellt lättrörliga produktionens lokalisering. Vi vill ju ha investeringarna och jobben här. Då måste Sverige också vara så attraktivt att företagen finner det lönsamt att förlägga sin tillverkning här. Ett medlemskap i den europeiska unionen är ett nödvändigt villkor för detta. Fru talman! Förutom det jag har nämnt krävs självklart också att hotet om en galopperande statsskuld elimineras, försvinner. Det sker genom att saneringsprogrammet för de offentliga finanserna fullföljs och genom fortsatt låg inflation. Saneringen av de offentliga finanserna måste genomföras successivt och planenligt -- enligt det schema, kan man säga, som riksdagen lade fast våren 1993 -- samtidigt som alla utgiftsökningar och skattesänkningar vid sidan om måste finansieras fullt ut. Den budgetproposition som läggs på riksdagens bord i dag innehåller med andra ord inte någon vanlig valbudget med bekväma och populära besked till väljarna. Det är en budget och en ekonomisk politik som fullföljer regeringsförklaringens mål om att återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation. Hela politiken inriktas på att det skall skapas nya jobb och på att det skall bli stabila trygghetssystem. Som kammarens ledamöter säkert minns innehåller saneringsprogrammet för de offentliga finanserna dels budgetförstärkningar om ungefär 46 miljarder kronor, dels begränsningar av den offentliga konsumtionen, så att utgifterna hålls realt oförändrade. Under femårsperioden 1994--1998 kan dessa två delar något oegentligt summeras till 81 miljarder kronor. Med dagens budgetförslag kan man säga att vi betar av första årets beting i denna femårsplan. Tillsammans med de beslut som fattades under höstriksdagen är den bestående effekten av dagens budgetförslag en nettoförstärkning med ungefär 14 miljarder kronor. I praktiken har vi därutöver sparat några miljarder till för att betala för en del andra angelägna utgiftsökningar, t.ex. när det gäller biståndet, vårdnadsbidraget och regionalpolitiken. Samtidigt har anpassningen inom den offentliga sektorn gått något snabbare än vad som förutsågs när saneringsplanen lades fast våren 1993, dvs. kostnaderna för den offentliga konsumtionen minskar något snabbare. Sammantaget innebär detta att det beting för saneringsprogrammets första år som riksdagen så att säga ålade sig själv och som regeringen åtog sig att genomföra mer än väl uppfylls. Fru talman! Mindre ansvarskännande politiker skulle förmodligen kunna ta detta till intäkt för att vi nu kan slappna av litet grand och ägna oss åt trevligare saker än att hitta budgetförstärkningar. Det vore att försitta ännu en chans. Hela 80-talets ekonomiska politik bestod av en lång räcka försuttna chanser. Vi skall inte göra om det. Faktum är att det, om det skulle vara så väl att den ekonomiska återhämtningen och förbättringen när det gäller de offentliga finanserna skulle gå ännu snabbare än vi nu bedömer, snarast talar för att det skall vara en något snabbare takt i budgetsaneringen. Då har vi en chans att ytterligare förlänga perioden med god tillväxt och minska risken för framtida överhettning och flaskhalsar. Skall man minska ansträngningarna för att krympa de skulder vi överlämnar till barn och barnbarn om det skulle gå sämre i ekonomin? Nej, det vore mycket oklokt. Det skulle i själva verket förvärra problemen, därför att då skulle automatiskt en större andel av skatteinkomsterna gå till räntebetalningar på skulden. Min slutsats är därför att saneringsprogrammet måste ses som ett minimiprogram. Målet ligger fast: den offentliga skulden måste stabiliseras. Om förutsättningarna förändras i någon riktning måste vi anpassa omfång och takt för att nå det målet snarast, dvs. skynda på saneringen något. Fru talman! Årets finansplan visar också mycket tydligt att den förda politiken ger positiva resultat. Det första som är av övergripande intresse är naturligtvis sysselsättningen och jobben. Arbetslösheten är förvisso fortfarande eländigt hög, men för första gången sedan 1990 finns det ändå tecken på att man inte bara har nått botten utan också passerat det stadiet. Sysselsättningen ökar, uttryckt i antal arbetade timmar. Detta kommer, enligt de bedömningar som finns, under loppet av 1994 att märkas också i antalet sysselsatta personer. Parallellt med detta börjar också arbetslösheten att minska, visserligen mycket långsamt men ändå. Det är en lång väg kvar för att nå det mål som jag inledningsvis nämnde, dvs. att få tillräckligt många nya riktiga jobb så att arbetslösheten halveras, men vi har påbörjat återhämtningen. Den andra goda nyheten är att budgetunderskott och lånebehov minskar i budgetförslaget för budgetåret 1994/95.

Det är bra att veta att det ändå går åt rätt håll. Den tredje goda nyheten gäller tillväxten. Efter tre år av nedgång är återhämtningen här. I år väntas BNP öka med 2,4 %, nästa år med nästan 3 %. Exporten, industriproduktionen och investeringarna i näringslivet ökar mycket snabbt. Hushållen får ökade disponibla inkomster. Inflationen kommer att förbli låg. I regeringsförklaringen hösten 1991, när regeringen tillträdde, sade vi: Den ekonomiska stagnationen skall brytas. Utvecklingskraften skall ökas, och Sverige skall återupprättas som industri och företagarnation. Vi skall nå en tillväxt i nivå med jämförbara europeiska länder. Det är ganska tillfredsställande att kunna konstatera att dessa mål är på väg att nås. Sveriges tillväxt under 1994 och 1995 blir t.o.m. något bättre än genomsnittet för andra länder. Den förda politiken har bäddat för en epok av företagande och utveckling.

Fru talman! Regeringen Bildt har givit upp. Med den budgetproposition som regeringen i dag lägger fram ges ett klart och entydigt besked till det svenska folket: Arbetslösheten blir i år och nästa år kvar på den rekordhöga nivån. Den kommer t.o.m. att öka. Exporten och industriproduktionen ökar visserligen, men över 600 000 svenskar kommer att vara utestängda från den riktiga arbetsmarknaden. Efterkrigstidens största politiska misslyckande -- att massarbetslösheten har fått fäste i vårt land -- står skrivet i årets finansplan. Regeringen påstår visserligen att den instämmer i vårt krav att arbetslösheten skall halveras fram till år 2000. Påståendet saknar all trovärdighet. Regeringen har redan släppt taget om 1994 med drygt 14 % arbetslöshet och 1995 med fortsatt 14 % arbetslöshet. Med denna regerings politik skulle vi alltså efter två års konjunkturuppgång ha samma katastrofala utgångsläge som i dag. Under de fyra år som återstår av århundrandet skulle det behövas 471 000 nya jobb, dvs. mer än 100 000 nya jobb under vart och ett av dessa år för att för att halvera arbetslösheten. Den regering som inte förmår samla sig till ett enda förslag för att lindra arbetslösheten under de kommande två årens uppåtgående konjunktur vill få oss att tro att den därefter, möjligen på väg mot en ny lågkonjunktur, skulle kunna genomföra ett program med mer än 400 000 nya jobb. Regeringen sveper in sig i önskedrömmar. Möjligen kan den övertyga sig själv -- men ingen annan. Högerregeringar av det slag vi nu har i Sverige har en försvarslinje mot arbetslösheten: egoismen. De säger till människorna: ''Var inte oroliga. Ni som har arbete drabbas inte av arbetslösheten.'' Men det är en falsk trygghet som man försöker invagga människorna i. Budgetunderskottet och den växande statsskulden är till stor del en direkt följd av arbetslösheten. Nedlagda daghem, sämre sjukvård och större skolklasser följer i kölvattnet på arbetslösheten. Så drabbas, förr eller senare, alla människor av arbetslöshetens följder. Den kommer att slå mot barnen, de äldre, de som är sjuka och handikappade och mot oss alla när vi behöver stöd, långt efter det att regeringen Bildt har avgått. Regeringens politik har fördjupat och förvärrat krisen. Redan några månader efter regeringsskiftet 1991 varnade vi för att regeringens politik skulle slå mot den inhemska efterfrågan. I samband med propositionen som regeringen avlämnade i januari 1992 skrev vi följande i vår motion: ''I nuvarande svaga konjunkturläge, med dålig tillväxt och stigande arbetslöshet, finns det heller inga stabiliseringspolitiska skäl att ytterligare strama åt ekonomin. Regeringens förslag att genomföra en ytterligare åtstramning leder bara till ännu lägre produktion de närmaste åren och ännu högre arbetslöshet.'' Dess värre fick vi rätt. Regeringen stramade åt ekonomin. Tillväxten föll. Arbetslösheten ökade. Budgetunderskottet växte till dagens katastrofala nivå. Men regeringen lyssnade inte. Bildt och Wibble visste bäst. De såg inte, eller ville inte se. Trots att ni om och om igen tvingats revidera era prognoser på ett sätt som kommit lågmälda analytiker att tala om århundradets prognosmissar, ville ni inte se vad era egna siffror berättade! Så sent som i höstas drev regeringen igenom i denna riksdag ytterligare åtstramningsåtgärder: högre skatt på arbete, indragningar från bostadssektorn och högre punktskatter. Ansvaret för arbetslösheten faller därför tungt på regeringen. Tiotusentals människor kunde i dag ha förskonats från oro och lidande om regeringen varit mindre dogmatisk och i stället mera lyhörd för andra uppfattningar om verkligheten. Det står i regeringsförklaringen 1991 att regeringen skulle ''återupprätta Sverige som en tillväxt och företagarnation med en stark och växande ekonomi''. I dag har vi facit. Under tre år i rad har tillväxten i Sverige fallit. Det har aldrig tidigare hänt under 1900-talet. Det samlade värdet av produktionen av varor och tjänster har sjunkit med 75 miljarder kronor. Under mandatperioden har 45 000 svenska företag gått i konkurs. Sverige har halkat efter under Wibbles och Bildts ledning. Vi har blivit fattigare, som nation och som individer. De totala investeringarnas nedgång under denna mandatperiod är den kraftigaste under hela den svenska industrialismens historia. Investeringarnas andel av den totala ekonomin är i dag 13,6 %. Det är som i början av 1930-talet. Var och en förstår vad detta betyder. När efterfrågan ökar har produktionskapaciteten ramlat ihop. Då kan man inte producera nya varor för att mätta den ökande efterfrågan. I stället blir det inflation, åtstramning och fortsatt massarbetslöshet. Denna regerings investeringspolitik leder rakt in i stagnationens samhälle. Vi är på väg att sluta bygga i vårt land. Förra året föll bostadsinvesteringarna med 23 %. I år halveras det som återstår. Ombyggnadsverksamheten minskar med nära 40 % -- ett efterfrågebortfall på omkring 13 miljarder i den totala ekonomin. Ryckigheten har varit förödande. Försämrat bostadsstöd och ändrade avdragsregler har slagit stenhårt mot bostadsmarknaden. Ständiga ingrepp i spelreglerna har gjort ont värre. Nu håller en hel bransch på att slås ut. Och det smittar av sig på andra delar av näringslivet. Underleverantörer, transportföretag, konsulter, arkitekter och trähusfabrikanter slås ut. I en andra fas drabbas möbelindustrin, detaljhandeln och annan konsumtionsinriktad verksamhet. Byggandet som motor i samhällsekonomin har i det närmaste stannat. Ute i kommunerna vet man vid det här laget att talet om systemskifte inte är tomma ord utan blodigt allvar. Under mandatperioden kommer, enligt regeringens egna siffror, sysselsättningen i kommuner och landsting att minska med över 100 000 anställda skall försvinna i kommuner och landsting. Men det räcker inte. Regeringen nöjer sig inte med detta. Ytterligare 60 000 jobb skall försvinna de närmaste åren. Det gäller lärare, dagispersonal och anställda i vården. Så ser systemskiftet ut i Moderaternas Sverige. De flesta av dessa välutbildade människor kastas ut i arbetslöshet. Det blir -- förutom mänskligt lidande -- bara en rundgång av pengar mellan kommunerna och staten. De långtidsarbetslösa närmar sig utförsäkring och går över till socialbidrag. Enligt Konjunkturinstitutet kommer socialbidragen att öka 168 % mellan 1991 och 1995. Regeringen lägger nu ytterligare sten på börda: 35 miljarder skall dras in från kommunerna under perioden 1994--1998. På så sätt säger statsministern att man skall få utrymme att fortsätta att sänka skatterna. Det är systemskiftet i moderat tappning. Det är inte förnyelse. Det är fördärv av välfärden. Det är inte utveckling av den gemensamma sektorn som regeringen ägnar sig åt. Det är en avveckling. Så blev regeringen Bildts tid en orättvisans epok. Alla löntagare och alla pensionärer har fått höjd skatt. Alla som äger aktier och har stora förmögenheter har fått sänkta skatter. Genom dessa åtgärder har den stora skattereformen vanställts till oigenkännlighet innan den har fått verka i samhällsekonomin. Regeringen berömmer sig av att skattekvoten -- de offentliga inkomsternas andel av bruttonationalprodukten -- sjunkit till strax under hälften. Men de offentliga utgifternas andel av BNP är nu 73 % -- tre fjärdedelar. Vem skall betala mellanskillnaden? I finansplanen sägs ingenting om hur denna mellanskillnad skall täckas. Regeringen har inte ens orkat lägga fram förslag till några nya besparingar. Den stora saneringsplanen har tagit paus innan den ens kommit i gång. Däri ligger det allvarliga. Regeringen har gett upp inför arbetslösheten. Därmed kvarstår under överskådlig tid de gigantiska kostnaderna för arbetslösheten. Därför har regeringen i dag behövt presentera nya konkreta besparingar för att ta ned budgetunderskottet. Det har man inte orkat. Förfallet är ett faktum. Budgetpropositionen är ett tomhetens och uppgivenhetens dokument. Sverige behöver en ny regering.

Fru talman! Jag förstår att det var mig Göran Persson avsåg när han efterlyste en ny regering. Det är roligt att höra att finansministern är nöjd med årets finansplan. Det är också roligt att konstatera att Göran Persson inte är det. Det hade varit värre om det hade varit tvärtom. Medan jag tänkte på vad jag själv skulle säga försökte jag lyssna på vad Göran Persson sade. Jag kunde inte höra att han hade några förslag, men de kanske kommer fram senare, om några år eller så. Om man ser till situationen ute i verkligheten, som jag en gång kom ifrån, och tänker sig att ett företag som hade 360 miljoner kronor per år i sålda varor förlorade 172 miljoner och sedan lånade 200 miljoner om året -- hur länge skulle det företaget finnas? Högst ett år, kan jag garantera. Skulle det finnas någon bank som lånade ut pengar? Nej. Om man multiplicerar dessa siffror med 1 000 är detta dess värre bilden av Aktiebolaget Sverige. Så pass illa ser det ut. Att det finns många ljuspunkter har vi fått lära oss av regeringen. Det finns ljus i slutet på tunneln, och snart är tillväxten 4 %, mitt i en lågkonjunktur för säkerhets skull. Tro oss, säger de, det grejar sig! Samtidigt skall de få ned arbetslösheten till hälften. Jag vet inte hur de skall göra det, men jag förstod att Göran Persson gör det genom att kräva att den skall gå ned till hälften! Det är en intressant uppfinning. Så låter alltså budskapet. Anne Wibble säger samtidigt att detta inte är någon valårsbudget, utan en mycket seriös sak. Jag tycker att det vore bättre att säga att det är en valårsbudget. I annat fall verkar det som om regeringen har tappat en del av sitt omdöme. Den bistra verkligheten är att vi befinner oss i ett mycket besvärligt läge. 14 % av arbetskraften står utanför marknaden. Därutöver har vi 400 000 förtidspensionerade. Som vi har hört, lånar vi 220 miljarder. Vi börjar vänja oss vid sådana belopp -- 220 miljarder låter som ingenting, men 220 000 miljoner! Det är otroliga belopp. Hela tiden talas om ett ljus i tunneln. Möjligen kan Olof Johansson upplysa om vart den tunneln leder. Som Gubbstrutten sade i DN: 1994 är inget oskrivet blad, utan en revers. Jag noterade i en tidning, som jag inte vill nämna namnet på, Expressen tror jag att den heter, att Anne Wibble och jag skulle vara det nya sparparet i Sverige. Regeringen sades ha gjort några djärva närmanden: Man har nämligen sänkt kostnaderna för hemspråksundervisningen med 10 %, man har sänkt presstödet med 17 miljoner av totalt 500 miljoner och man har sänkt flerbarnstillägget i barnbidraget från 2,5 barnbidrag till 2 barnbidrag per barn om man har fem barn eller mer. På det viset minskar man med 55 miljoner kostnaden för en familjepolitik som kostar 82 000 miljoner. Det är djärva grepp, vill jag lova! Givetvis har vi inte råd med flerbarnstillägg över huvud taget. Påfundet med hemspråksundervisning har vi debatterat förut, och sakta börjar man medge hur tokigt det är. Jag kan förstå att det inte var för att tillfredsställa Ny demokrati som man drämde till och höjde biståndet med 400 miljoner kronor. Det är intressant att konstatera att om vi lånar 170 000 miljoner kronor måste vi ge bort 400 miljoner kronor mer än förut. Vi skall vara absolut bäst på hela jordklotet på att ge bort pengar som vi inte har! Detta för att uppnå enprocentsmålet. Det vore bättre om regeringen siktade på tioprocentsmålet, nämligen att hålla budgetunderskottet under 10 % av BNP till att börja med och sedan sänka det till 5 %. Det är vår uppgift, och det är regeringens uppgift. I ett krisläge som det vi har borde u-hjälpen ned till hälften av vad den är i dag. Att ge ytterligare 400 miljoner till biståndet är kanske ett sätt att tillfredsställa Alf Svensson. Men om det är vad man är ute efter så har jag ett bättre förslag: att regeringen startar ett broprojekt från Gränna till Visingsö och sedan lägger ner det. Det blir betydligt billigare än att göra sådana här saker. Den totala budgetförstärkning som vi talar om här är 3,5 miljarder kronor. Det är alltså inte de 17 miljarder vi har sett uppgifter om tidigare, utan regeringen kommer nu med 3,5 miljarder kronor. Vi har kvar samma heliga kor som förut. Man kan fråga sig vad det är för mening med att låtsas vara rikast i världen när vi i praktiken lånar 4000 Vi löser inte krisen på det sätt som finansministern och andra i regeringen prövar, med egenavgifter, självrisker o.dyl. Det är bra grepp i och för sig, men då måste vi samtidigt sänka skatten. Annars är det bara ett nytt sätt att klå folk på pengar. Staten skall vidare inte lägga sina fingrar i allting. Finansministern var inne på det, och det låter nog bra. Jag hoppas att det också kommer att förverkligas på något sätt. Men det finns en uppgift som vi inom Ny demokrati anser är statens, nämligen att garantera alla medborgare en grundtrygghet. Vi kommer inte att ha råd med mycket mer än så. Inkomsttryggheten och det som ligger utanför grundtryggheten måste bli något som människor med initiativ själva tar över. Jag tror att 8,8 miljoner individer, eller vad vi nu är i Sverige, kan oerhört mycket mer och är oerhört mycket påhittigare än en stat. Vi kan inte vara världssamvete, även om vi har en roll i världen. Vi som sitter här och de som sitter i regeringen har i uppdrag att arbeta för Sveriges intressen i Europa, i Östersjöområdet, i världen. Vi är valda för att göra det. Därför är det just vi som sitter här och inte Saddam Hussein eller någon annan -- än så länge i alla fall. Vårt rykte i världen lär knappast bli bättre om vi t.ex. om några dagar får se att en svensk regering inte klarar biffen på grund av ett brobygge. Jag hoppas att Carl Bildt kan hålla i det på något sätt, med tanke på Sveriges anseende. Den svarta sektorn får man ju inte tala om här i kammaren. Jag vill bara säga att sedan vi diskuterade den senast så har den svarta sektorn i Sverige utvecklats och frodats kraftigt. Om ni inte vill tro på vad vi säger så finns det professorer och andra som undersöker detta. De menar att det vore ganska enkelt att plocka ihop ungfär 10 miljarder kronor genom att attackera den svarta sektorn och fusket i Sverige. Det är en rättvisefråga. Väldigt mycket handlar om rättvisa. Det handlar om hur folk ser på sin situation gentemot andras. De som är hederliga och arbetar jämför med dem som är ohederliga och fuskar. Vi måste föregå med gott exempel. Är det rättvist att någon som är sjukskriven får 80 % ersättning medan den som vårdar ett sjukt barn får 90 %? Är det ens logiskt? Vore det rättvist att utöka världens mest generösa familjepolitik med ytterligare 2 Är det rättvist att subventionera vissa föräldrar med 235 000 kronor om året och andra, som började i ett sämre utgångsläge, med 22 000? Självfallet är det inte rättvist. Därför har vi insisterat på det som jag nu upprepar: Om regeringen skall göra något inom familjepolitiken, dvs. införa vårdnadsbidrag, så måste det finansieras inom familjepolitiken. Något annat är absolut otänkbart. Vad är det för rättvisa med 90 % ersättning i vissa system och 80 % i andra? Varför kan vi inte, när vi skär ned i välfärdssystemen i socialförsäkringar, skära i organisationsstöd, bistånd, byråkrati och annat som egentligen är sekundärt för staten? Varför är det så tyst om ROT-sektorn, där det finns riktiga jobb och där hela den situation som Göran Persson här redovisade finns?

Fru talman! På ett välbesökt opinionsmöte, ordnat av LO i Uddevalla, möttes Breinert -- en arbetslös f.d. Volvoanställd -- av jubel när han sade att han tänkte göra inbrott i lyxvillor och hamna i fängelse hellre än att tvingas gå till det sociala. För lyssnarna framstod resonemanget som logiskt. De som förskingrade miljardbelopp på 1980-talet frikänns på löpande band, och många av dem bygger på nytt upp rikedomar. De skall nu slippa skatt på både förmögenhet och aktieutdelning. Men oskyldiga löntagare blir straffade genom arbetslöshet. Nu känner jag Breinert sedan gammalt såsom en genomhederlig person, och jag tror inte att han kommer att bli kriminell. Men hans resonemang säger något viktigt om det tvåtredjedelssamhälle som vi nu är på väg in i. Ekonomin är på väg uppåt på samhällets solsida. Exportindustrin är på väg mot nya rekordvinster, medel och överklass har betalt sina skulder. Det är då lätt att glömma de mer än en miljon människor som är arbetslösa, förtidspensionerade och handikappade, de pensionärer som är utan ATP och de långtidssjuka. Klassamhället kommer att bli tydligare. Finansministern vill ha nytänkande och förändring säger hon. Men regeringens politik, Anne Wibble, är djupt konservativ. Grundtanken är densamma som Högern hävdat sedan länge: Genom att sänka skatten för de rika, spara i den offentliga sektorn och minska fackföreningarnas makt skall vinsterna öka, det internationella kapitalet lockas hit och industriexporten leda oss ut ur krisen. Ni kör 1980 talets politik i repris, men nu utifrån högre nivåer på arbetslöshet och statsskuld. Det som hände i USA och Europa på 1980-talet visar att tvåtredjedelssamhället är ekonomiskt inproduktivt. Kriminalitet och våld ökar; det skapar osäkerhet, omoral, ansvarslöshet och ineffektivitet. Ni är fast i ett föråldrat tänkande. Vi står i dag inför de största förändringarna i världsekonomin sedan västvärlden industrialiserades. Vi har nu rena låglöneländer på några timmars transportavstånd från Sverige. Kina är plötsligt världens största marknad. Internationaliseringen av kapitalet är i stadigt växande. Stora finanshajar kan ensamma attackera och sänka valutor. Regeringar och riksbanker har allt mindre att sätta emot. Motåtgärder måste formas på global nivå. T.o.m. konservativa ekonomer börjar tala om behovet av en global skatt på handeln med pengar för att dämpa spekulationen. Skall det vara möjligt med en återgång till den fulla sysselsättningen krävs ett radikalt nytänkande på främst tre områden, nämligen miljön, utbildningen och arbetstiden. Framtidens jobb måste för det första vara hållbara. Om miljön inte tål det som jobben förorsakar kommer naturen själv att slå tillbaka, i allians med alltmer miljömedvetna konsumenter. Miljön blir viktigare när det gäller var människor vill bo, men naturtillgångarna minskar i betydelse såsom råvara. Förnybara energikällor, ombyggnad av hus med dålig ventilation och utbyggd kollektivtrafik är inte bara bra för miljön utan ger också hållbara jobb. Byggbranschen hotas av kollaps trots att det finns väldiga behov av förbättrat fastighetsunderhåll, upprustning av VA-nät, ombyggnader för att underlätta sopseparering och återvinning. Ett överlevnadsprogram för svensk byggindustri måste omedelbart tas fram. Jag kommer nu till det andra området, utbildningen. Genteknik, datorer och industrirobotar slår nu igenom på bred front. Mänsklig kunskap är den i särklass viktigaste produktivkraften. Enligt AMS senaste statistik var det bara för ungefär 13 % av de nyanmälda platserna som det inte ställdes några krav på erfarenhet och utbildning. Produktionens förnyelse kräver därför hög nivå på det offentliga utbildningssystemet. När man jämför ekonomisk utveckling i olika länder finner man att utbildningsnivån är den viktigaste faktorn. Datamotorvägar kommer att bli långt viktigare för ekonomin än bilmotorvägar och Öresundsbroar. Utbildning och sjukvårdsorganisation kan bli framtidens exportprodukter. Också hemspråket är viktigt. Det är viktigt för att vi skall få fram alla de flerspråkiga svenskar som vi kommer att behöva i framtiden. Anne Wibble talar om småföretag och innovationer. Men om man ser på budgetsförslaget finner man att det konkret innebär att det passiva arbetslöshetsunderstödet och den passiva sysselsättningsterapin av den typ som ALU och ungdomspraktik ofta innebär ökar. Samtidigt minskar i praktiken anslagen till uppfinningar och näringspolitik. Den trenden måste brytas. Finansministern talar om att regeringen vill skapa ''riktiga jobb''. Men vad menas med riktiga jobb, finansministern? Den privata konsumtionen kommer att växa mycket starkt i slutet av 1990 talet, tror finansministern. Men samtidigt skall anslagen till sjukvård och kommunal utbildning kraftigt minskas! Är det jobb som lärare och vårdpersonal utför, Anne Wibble, inga ''riktiga jobb''? I min hemstad Göteborg gör man skolorna större i arbetarstadsdelarna och patienterna skickas hem för tidigt från sjukhusen för att spara pengar. Det kommer att kosta samhället mångdubbelt mer i framtiden än de kortsiktiga besparingar som i dag görs kostar. Det tredje området för nytänkande är arbetstiderna. Det övertidsarbete som finns måste ersättas med nya jobb. I Kirunas äldreomsorg är sextimmarsdagen genomförd sedan lång tid tillbaka, och utvärderingar visar att det systemet varit samhällsekonomiskt lönsamt. I Blekinge läns landsting har man beslutat att tillstyrka en Vänstermotion om en liknande försöksverksamhet bland vårdanställda. Vi föreslår att en särskild fond inrättas för försöksverksamhet med sextimmarsdag. Kvinnor och män kan arbeta mer och samtidigt fördela arbetstiden jämnare, både i hemmet och i förvärvsarbetet. All förnyelse är smärtsam. Skall den möta förståelse hos en bred folkmajoritet krävs rättvis fördelning. Vi föreslår att man höjer statsskatten med 5 % för dem som har över 200 000 kr i årsinkomst och med 10 % för dem som har över 250 000 kr. Undersökningar visar att t.o.m. de flesta moderata sympatisörer är beredda att betala mer i skatt om pengarna går till utbildning och sjukvård. Vi föreslår att man omedelbart höjer ersättningsnivån från 70 % till 80 e% för alla långtidssjuka. Det kan finansieras genom sänkt tak för ersatt inkomstbortfall för dem som tjänar mer än 210 000 kr om året. Vi föreslår också höjda pensioner och arbetslöshetsunderstöd för dem som ligger i botten på inkomstskalan, och vi föreslår i stället att militärutgifterna minskas och att JAS avvecklas. Den budget som vi föreslår kommer sammantaget att bli starkare än regeringens och samtidigt ge fler jobb. Regeringens politik innebär att den accepterar ett förfärande stort budgetunderskott i en uppåtgående konjunktur. Förmögenhetsfördelningen är extremt ojämn. Det beror mycket på att det är just den välbeställda medel och överklassen som uppbär alla de jättelika räntor som vi har på statsskulden. Förmögenhetsskatten bör skärpas. Det var en släkting till Ian Wachtmeister, Hans Wachtmeister, som år 1680 motionerade om att inrätta den kommission som sedan ledde till den s.k. Wachtmeister: Är Ian Wachtmeister beredd att ge sig på alla de rika i det privata etablissemanget, i stället för att rycka pengar från invandrare och arbetslösa? Finansministern och regeringen talar om etik i den ekonomiska politiken i finansplanen. Regeringen har nu också drivit igenom att den kristna etiken skall hävdas i skolorna. Varför skall inte den kristna etiken också gälla i ekonomin? Kan det möjligen bero på den lilla skrift som kommer från biskoparna i Svenska kyrkan? Har finansministern läst den? Det är rimligen de som kan uttolka vad kristen etik innebär. Den ekonomiska politik som föreslås är i radikal strid med den politik som regeringen står för. Jag vill veta vad finansministern och regeringen anser om biskopsbrevet. Till sist riktar jag mig till Göran Persson. Göran Persson säger att regeringen givit upp, vilket jag kan hålla med om. Men samtidigt har socialdemokratiska företrädare sagt att Socialdemokraterna föredrar Folkpartiet som samarbetspartner, dvs. det parti som har finansministern i den regering som just givit upp och som inte gör någonting åt arbetslösheten. Han har motiverat det med att man inte kan lita på oss, därför att vi inte ställde upp när man ville genomdriva strejkförbudet 1990. Men inte heller Folkpartiet ställde upp den gången. Hur skall ni, Göran Persson, tillsammans med Folkpartiet kunna driva igenom ett återställande av arbetsrätten eller återinföra skatten på aktieutdelningar? Ni kommer att behöva oss i Vänsterpartiet som motvikt, om ni skall ha en chans att övertala folkpartister att ställa upp på en mera rättfärdig politik. Sverige behöver en ny regering. Men det räcker inte. Det behövs också en radikalt ny politik, en långsiktigt inriktad ekonomisk politik.

Fru talman! Jag måste säga att det är oerhört mycket mera intressant att lyssna på Johan Lönnroth än att lyssna på Göran Persson. Det fanns åtminstone några åsikter företrädda i Johan Göran Persson låter precis som han gjorde i höstas -- i anförandena i oktober, i december eller när som helst. Det borde ha hunnit tänkas några fler tankar om innehåll i den ekonomiska politiken sedan dess. Jag är förhållandevis van vid att Göran Persson inte har så mycket att säga om sin egen eller om Socialdemokraternas ekonomiska politik, men det nya nu var att han inte ens hade någonting att säga om regeringens ekonomiska politik. Det måste vara besvärande för honom att finansplanen visar att denna politik leder rätt. Det var ett mycket egenartat fenomen att Göran Persson, som ändå i någon mening riktade sig till mig som finansminister, inte en enda gång vände blickarna mot den som hade förelagt den ekonomiska politiken. Det måste bero på att han insåg att hela upplägget i anförandet var fullständigt felaktigt och helt saknade trovärdighet. Om jag ändå skall ta fasta på någonting i Göran Perssons anförande, är det vad som sades om det förflutna, nämligen att det skulle ha gått på ett helt annat sätt om man hade gjort på något annat sätt 1991, eller vid någon annan tidpunkt. Om vi skall prata om det förflutna är det fullständigt omöjligt att göra det utan att nämna finanskrisen och de efterfrågeeffekter som följde, vilken enorm katastrof det skulle ha varit just för utvecklingen på de finansiella marknaderna om man inte hade brytt sig om att föra en stram finanspolitik, som gjorde det möjligt att få ner räntenivåerna. Då hade denna finansiella kris kunnat leda till mycket stora och komplicerade otrevligheter för både människor och företag. Göran Persson har ännu inte, efter flera månader som ekonomisk talesman för Socialdemokraterna, lärt sig eller tagit fasta på att den ekonomiska politiken består av flera ganska svåra och sammanhängande komponenter. Man kan inte bara köra i ett spår och tro att allt annat hänger fritt i luften och kan utformas så som man själv önskar. De här sakerna hänger ihop på ett ganska komplicerat sätt. Det är ett ganska väsentligt faktum, att som en följd av den ekonomiska politik som har förts i Sverige under de senaste åren, dvs. en stram finanspolitik -- med de besparingar som Göran Persson ondgjorde sig över --, har räntenivåerna i landet kommit ner högst avsevärt. Både de korta och de långa räntenivåerna har sjunkit mycket dramatiskt. Bostadsräntorna är nu lägre än de har varit på 20 år. Detta har stora positiva effekter för de enskilda hushållen och deras boendekostnader -- mycket större betydelse än några hundra miljoner eller någon miljard i minskade räntesubventioner. Räntan på marknaden är oerhört mycket viktigare. Det har naturligtvis också oerhört stor betydelse för investeringarna, för att företagen i detta land skall vilja investera. Sammantaget kan man räkna ut -- det finns också beskrivet i finansplanen -- att den strama finanspolitiken har medverkat till att göra en penningpolitisk lättnad möjlig; en effekt av lägre räntor och depreciering, som uppgår till mellan 55 och 60 miljarder kronor, dvs. nästan 4 % av BNP. Det är den stimulanseffekt som vi har fått via penning och valutaeffekt, på grund av bl.a. -- inte enbart -- den strama finanspolitik som har förts. Hela detta samband är möjligen något för komplicerat för att Göran Persson skall vilja ta upp det. Det gör tyvärr diskussionen litet ointressant. Låt mig ta fasta på en annan sak i Göran Perssons anförande. På slutet kom det fram någonting om att det fanns för litet besparingsförslag i den budget som jag just har lagt fram. Det var en intressant upplysning. Det stämmer inte så väl med Socialdemokraternas uppfattning att alla besparingar som tidigare gjorts har varit väldigt dåliga och helt felaktiga, och att Socialdemokraterna vid ett flertal tillfällen har sagt nej till dem. Men nu är det tydligen ändå läge för några fler besparingsförslag i budgeten. Det är mycket intressant. Om nu regeringen, enligt Göran Perssons uppfattning, inte har lagt fram tillräckligt många förslag -- jag tycker att de är ganska väl avvägda -- får väl Socialdemokraterna göra det. Vi hade en sådan här diskussion med Göran Perssons företrädare för nästan exakt ett år sedan. Han klagade på att det fanns både för många och för få besparingsförslag. Då tog det drygt fyra månader, dvs. fram till maj, innan det kom några konkreta socialdemokratiska förslag. Man kan hoppas att Göran Persson är snabbare. Jag vill också kommentera en sak som Ian Wachtmeister sade. Det lät på honom som om 4 % tillväxt var en prognos. Så är inte fallet. Vi lägger en prognos för 1994 och 1995, men 4 % under de därpå följande åren på 1990-talet är inte en prognos. Det är vad som krävs om vi skall kunna nå de två centrala målen. Dessa 4 % når man verkligen inte utan kraftansträngningar.

Ian Wachtmeister brukar prata mycket om besparingar. Det är då märkligt att merparten av de förslag som han lägger fram i riksdagen handlar om utökningar. Jag påminner mig särskilt att jag har hört talet om organisationsstöd ett antal gånger tidigare från nydemokraternas sida. Det är ytterst märkligt att ett av de förslag som man har kämpat och bråkat mycket om är just någonting som gynnar organisationerna, nämligen lägre porto. Det är precis sådant som gynnar i första hand organisationer. Effekten av Ian Wachtmeisters medverkan i besluten är mera organisationsstöd. Det är inte särskilt bra. Johan Lönnroth hade många intressanta synpunkter -- bortsett från retorik m.m. -- som stämmer ganska väl med uppläggningen i finansplanen. Han pratade om miljöns betydelse. Jag kan nämna att det finns en miljöbilaga till den här finansplanen. Det är andra gången i Sveriges historia som det finns en sådan -- första gången var i min första budget. Den innehåller ganska många intressanta ting, bl.a. hur man skall gå vidare i diskussionen om skatteväxling, dvs. mera skatt på råvaror och miljöfarliga, negativa inslag, samt mindre skatt på annat. Johan Lönnroth tog också upp -- vilket även jag har gjort i ett antal sammanhang och därför känner starkt för -- utbildningens betydelse och betydelsen av det som han kallade för datamotorvägar. Jag delar helt den uppfattningen, och jag tror att jag nämnde det i mitt inledningsanförande. Utbildning och övergång till ett kunskaps och kommunikationssamhälle spelar en central roll i den förnyelseprocess och i det utvecklingsförlopp som det svenska samhället måste genomgå, om vi skall klara målen nya riktiga jobb och trygga välfärdssystem. Jo minsann, det är alldeles självfallet riktiga jobb inom den offentliga sektorn som avses. Men det som nu är nödvändigt är att få fram nya riktiga jobb. Och dessa kan faktiskt inte ordnas fram inom den offentliga verksamheten, därför att då måste så många skatter höjas att vi får skadliga skattekilseffekter och skadliga effekter på den totala tillväxten. De nya jobben måste således komma från den privata sektorn. Fru talman! Slutligen har jag fyra sekunder på mig att svara på frågan om vad jag tycker om biskopsbrevet. Det har förts en debatt om detta. De avsnitt som jag har tagit del av -- jag har inte läst hela brevet -- handlade om hur illa man tyckte att marknadsekonomi och frihandel fungerade. Jag tycker att dessa avsnitt är dåliga. Sveriges ekonomiska utveckling visar att marknadsekonomi och frihandel är sällsynt viktiga förutsättningar för att vi skall kunna skapa en bättre ekonomisk situation för de medborgare som finns i Sverige.

Fru talman! Anne Wibbles sätt att föra debatt är en upprepning av det sätt på vilket hon har fört den ekonomisk-politiska debatten under de gångna tre åren. I den meningen är hon konsekvent. Om jag hade haft samma katastrofala facit och samma katastrofala bokslut som Anne Wibble har att redovisa inför väljarna, skulle jag vara något mera ödmjuk. Det har inte funnits någon finansminister i modern tid, Anne Wibble, som har gått ut att möta väljarna med denna fruktansvärda massarbetslöshet som resultat. Det har inte funnits någon finansminister, Anne Wibble, som så snabbt och rekordartat har byggt upp en statsskuld som långsiktigt äventyrar välfärdssamhället. Det har inte funnits någon finansminister, Anne Wibble, som så radikalt har medverkat till att industriinvesteringar och andra investeringar har körts i botten, till 30-talsnivå. Det har inte funnits någon finansminister, Anne Wibble, som har kunnat uppvisa ett resultat när det gäller tillväxten av samma dystra slag som Anne Wibble har presterat. Det är ju facit, och det är detta som Anne Wibbles treårsperiod omfattar och som vi kommer att granska i valrörelsen. Sedan frågade Anne Wibble vad som kommer att hända framöver. Om man ser i finansplanen, är ju den befriad från förslag om hur man skall ta sig ur den här situationen. Anne Wibble lutar sig bakåt och säger att vi är på rätt väg och att det nu ordnar sig till följd av den tillväxt som har kommit i gång. Men vi har en arbetslöshet på över 14 %, och inga nya åtgärder föreslås. Det resulterar i att man under de kommande åren får behålla dessa enorma kostnader i samhällsekonomin som arbetslösheten representerar. Att jag mot den bakgrunden kritiserar Anne Wibble och regeringen för att man -- eftersom man accepterar massarbetslösheten, vilket man uppenbarligen gör -- inte tar allvarligare på underskotten och går fram kraftfullare när det gäller besparingar är fullkomligt logiskt. Jag ställer mig inte bakom den politiska uppläggningen. Men konsekvensen av att regeringen har sträckt vapen i arbetslöshetskampen borde rimligen vara att man höjer ambitionerna i fråga om besparingsnivån. Det har man nu inte gjort, utan vad man presterar i form av besparingar är 14 miljarder kronor i skattehöjningar. Sedan tillkommer 3 miljarder i besparingar som man omedelbart tar i anspråk för nya reformer. Finansplanen är en utomordentlig svag produkt i det avseendet, vilket Anne Wibble naturligtvis inser. I det läget kan man naturligtvis vända udden mot den politiska oppositionen och efterfråga vilka dess alternativ är. Vi skall redovisa vårt alternativ efter den 14-dagarsperiod som vi har på oss att utarbeta vårt förslag. Men en sak kan jag säga till Anne Wibble, till kammaren i övrigt och till dem som följer debatten: Vi kommer inte att acceptera att investeringarna faller så kraftigt att framtidsbyggandet upphör så dramatiskt som det gör i den här finansplanen. Vi kommer inte att acceptera den här arbetslöshetsnivån. Tillväxten måste bli högre än de 2,4 % som Anne Wibble räknar med inför kommande år. Om man inte klarar detta, kommer Sverige att tudelas. Det kan vi se runt omkring oss just nu, och det är en politik där regeringen är pådrivande. Exportföretagen tillåts gå för fullt till följd av det stora misslyckandet som försvaret av den fasta kronkursen representerade. Exportföretagen är en del av Sverige. Småföretagen och de 145 000 konkurserna är en annan del. Många av dessa småföretag har dystra utsikter framför sig. De som lever av löner eller pensioner eller tillhör arbetslöshetens riskzoner är en del av Sverige. Anne Wibble och andra som har stora förmögenheter att luta sig emot är en annan del som kan se fram emot stora skattesänkningar. Sverige klyvs. Orättvisorna befästs, och det är det som vår kritik mot regeringen grundar sig på. Denna kritik har jag fört fram förut, och den tänker jag fortsätta att upprepa, Anne Wibble. Det är nämligen ett av politikens fundament att alla de människor som vi nu går ut och vänder oss till och begär att de skall vara med och bära krisens bördor skall veta att det inte finns några som sitter här längst fram som har frikort i den stora saneringsprocessen. Om vi inte får förståelse från alla människor i det är landet för en politik där vi måste dela bördorna, kommer vi inte heller att ta oss ur krisen. På den punkten finns det anledning att rikta utomordentligt skarp kritik mot den verksamhet som Anne Wibble har representerat. Det kommer vi att fortsätta att göra. Men vi kommer inte att nöja oss med att enbart kritisera regeringen. Om 14 dagar lägger vi fram ett alternativ som resulterar i högre tillväxt, lägre arbetslöshet och ett större framtidsbyggande -- en klassisk socialdemokratisk politik för arbete och rättvisa.

Fru talman! Nu kommer alltså den motion som vi alla väntat på. Den socialdemokratiska ekonomiska politiken kommer att avslöjas om 14 dagar. Det är minst lika spännande som förhandlingarna om Öresundsbron. Så över till frågan om reduktionen under Karl XI:s tid. Vi kastar våra blickar bakåt, herr Lönnroth. Jodå, vi fortsätter i Wachtmeisters regim med denna reduktion. Som en liten varning har vi börjat med att tillsätta Knut Wachtmeister som ordförande i skatteutskottet. Men den nya reduktionen som jag ser framför mig innebär en justering av de stora välfärdssystemen. Vi måste införa samma golv överallt, samma tak överallt och samma procentsatser överallt. Det vi här skall diskutera är om vi har råd att höja golvet, dvs. grundtryggheten. Har vi råd att garantera 80 % inkomsttrygghet under en övergångsperiod, eller måste vi genomföra en sänkning? Det är sådana saker som vi här skall tala om. Som jag ser det i ett längre perspektiv är det vi politiker som representerar staten, och vi skall bara syssla med golvet, dvs. grundtryggheten, och ingenting annat. I denna reduktion ingår också en helt ny arbetsrätt, en arbetsrätt där människor som arbetar i företag styrs av förnuft, av naturligt samarbete, dvs. sådant som i dag finns ute i företagandet. Det är sådant som leder till den förnyelse och flexibilitet som Anne Wibble tidigare talade om men inte exemplifierade. Om nu arbetsrätten redan vore moderniserad, som regeringen säger att den är, skulle hälften av våra små företag redan ha börjat nyanställa. De säger att de kommer att nyanställa den dag de tycker att arbetsrätten har blivit moderniserad. Ta ett så enkelt förslag som det som vi tidigare har lagt fram, nämligen att ge dispens för LAS till småföretag. Gör det experimentet! Ni talar ju om att skapa jobb. Detta vore ett sätt att göra det. Nu föreslås värnskatter här -- ett förslag från socialdemokrater och vänster etc. Låt mig säga att ni inte skall vara så missnöjda med regeringen. Utav de 17 miljarder kronor som man nu har förstärkt budgeten med, är 13,5 miljarder just skattehöjningar, så det så. I sammanhanget med saneringsplaner o.d. -- när man talar om 81 miljarder kronor säger somliga att det är för litet och att det borde vara dubbelt så mycket -- skulle ni kanske ägna en liten tanke åt vårt blygamma förslag, vilket alla hade så roligt åt i valrörelsen. Vi sade då att man kanske skulle kunna spara 196 miljarder över sex år. Detta börjar te sig ganska vettigt, eller hur? Om ni av de 400 miljoner som Alf Svensson skall ge till några människor på jordklotet gav 100 miljoner till våra innovatörer och uppfinnare och skapade nya företag och nya jobb -- tänk, så enkelt det vore! En fråga till Anne Wibble: Hur blir det med tjänstemomsen? Jag tror att om momsen på tjänster sänktes precis som vi gjorde när vi sänkte momsen på portot, Anne Wibble -- det var inte av något annat skäl än för att hindra er från att höja skatten till 25 % -- så skulle det skapas jobb. Då skulle man få de nya företagen, de tjänsteinriktade företagen. De flesta människorna skulle bli sysselsatta inom tjänstesektorn. Tjänstemomsen måste sänkas. Det vore en åtgärd att finansiera och diskutera här. Anne Wibble talar gärna om vad som skall hända under andra hälften av 90-talet, vilket är gulligt på något sätt. Vi sitter här nu 1994 och då är det litet svårt att tala om just 1994, utan då talar vi i stället om vad som skall hända längre fram såsom 1996, 1997 och liknande. Problemet är att vi måste göra något nu. Vi kommer att få en lågkonjunktur igen under andra hälften av 90-talet. Då måste förutsättningarna i Sverige ha ändrats så, att de problem vi har i dag har retts ut. Det gläder mig vidare att finansministerns fyraprocentiga tillväxt inte var en prognos utan en förhoppning. Det är vad som krävs för att det skall bli någorlunda vettigt under slutet av 90-talet. Låt mig då säga att detta visar vilka enorma problem vi har, eftersom vi under tre år i sträck givetvis inte åter kommer att få en fyraprocentig tillväxt. Det tror jag inte att det finns en vettig människa som tror. Problemen är jättelika. Så är det med den saken. Litet grand om organisationsstöd: I den situation som nu råder i Sverige, där vi har problem med ett stort budgetunderskott, ger vi ändå 14--15 miljarder kronor i stöd till olika organisationer, till pressen och till våra egna politiska partier. Detta fortsätter vi med. Anne Wibble var i samband med frågan om portot inne på att portokostnaderna för organisationerna har minskat på något sätt. Det var väl trevligt. Men dra ner stödet då! Min fråga kvarstår: Varför skulle vi inte kunna dra ner stöden till organisationer i Sverige, när vi nu behöver spara pengar? Varför kan vi bara dra ner arbetslöshetsersättning, sjukersättning och annat? Det är klart att vi också måste ge oss på organisationerna. Detta är bara fråga om någon helig ko som ni inte vågar attackera, men det måste ni helt enkelt göra. Jag har förslag till utredningar. Jag vet att det finns för många utredningar. Men jag upprepar vårt förslag, som vi skriftligt kommer att återkomma till.

Jag vågar påstå att det är si och så med den saken, dvs. att vi har en ny bankkris i dag i Sverige. Det finns en politisk aspekt på detta som vi bör gå in på, nämligen att se till att det verkligen blir fri konkurrens och att vi inte få karteller. Det får inte bli som i dag, då små duktiga företag har mycket svårare att låna pengar och får betala mycket mer än stora dåliga företag. Detta måste ses över. Lindbeckkommissionen behöva gå i gång igen för att titta på en enda sak åt Börje Hörnlund och andra, nämligen vad man gör för att åstadkomma jobb. Det finns så många särintressen här överallt. Det är dags att allmänintresset tittar på just den saken.

Fru talman! Göran Persson gillar inte att svara på frågan om det kluvna förhållningssättet till Folkpartiet. Jag kan lova att jag kommer att upprepa den frågan till Göran Persson. Det ligger litet nära till hands att dra en annan historisk parallell. Göran Persson hade ju en namne som en gång i tiden på 1500-talet knöt sig litet för nära en kung som hette Erik XIV. På ungefär samma sätt tänker sig Göran Persson att knyta sig till Anne Wibble så småningom. Historien slutade med en förskräckelse. Jag tänker inte tala om förnamnet på den person som till slut tog kol på Göran Persson, men det kan väl Göran Persson själv slå upp i historieboken. Ian Wachtmeister talar om rättvisa, att man måste sätta ett golv för alla sjuka och att de skall ha oförändrade inkomster. Ligger det, Ian Wachtmeister, inte någon som helst rättvisa i att ta pengarna ifrån de spekulanter som tjänar miljarder, vilka faktiskt hjälpte till att knäcka den svenska kronan och sedan tjänade grova pengar på devalveringen av kronan? De kunde betala in pengarna i skatt så att pengarna kan omfördelas. Det gamla klassiska rättvisebegreppet innebär faktiskt en jämnare fördelning. Det finns ingenting i Ny demokratis politik som innebär ökad rättvisa. Anne Wibble anklagade Göran Persson för att inte ha tittat på finansministern. Det var kanske så, att finansministern inte riktigt visste var i kammaren jag sitter. Jag sitter i mitten. Anne Wibble tittade inte på mig. Men det kanske berodde på att det kändes litet obehagligt att säga att regeringens miljöpolitik stämmer ganska bra med det som jag sade i mitt anförande. Innehållet i miljöbilagan till finansplanen stämmer ganska dåligt, därför att det är just i allt väsentligt fråga om tom retorik. Den innehåller inga konkreta förslag, men däremot många vackra ord. Jag skall ägna mitt sista inlägg åt frågan om den europeiska unionen, som finansplanen och finansministern framhäver som ett oerhört viktigt projekt -- Sverige måste vara med för att klara ekonomin. Nu har vi fått EES-avtalet, vilket betyder att svensk lagstiftning på många områden underordnas EU:s. Det är inte bra. Det rimliga hade självfallet varit att alla avtalsparter hade haft likvärdig rätt att tolka och utveckla avtalet, något som vi en gång drev i förhandlingarna. Om det blir ett nej till medlemskap måste Sverige i samarbete med andra icke EU-medlemmar inom EES kräva en omförhandling på den punkten. Men låt oss nu pröva avtalet under några år. Det ger oss ju faktiskt i princip en total tillgång till EU:s inre marknad. Ur ekonomisk synpunkt betyder medlemskap i EU därutöver i huvudsak att vi utåt sett kryper in bakom EU:s högre murar. Det ökande inflytande som vi får är marginellt. Sammanvägt med våra minskade möjligheter att göra oss gällande utanför EU ökar det demokratiska underskottet ytterligare vid medlemskap. Regeringen hänvisar till en utredning i vilken det påståtts att det på grund av medlemskapet kommer större investeringar till Sverige. Men utredningen är enligt många kunniga bedömare rena rama snömoset. Snarare skulle Sverige kunna locka till sig fler företag som söker alternativ till Bryssels byråkratiska regler och höga handelsmurar. Visst skall Sverige vara med när det gäller internationella program mot arbetslösheten. Men det program som antogs av EU:s stats och regeringschefer i december innehöll nästan inga konkreta utfästelser eller mål. EU Däremot slog man fast att valutaunionen skulle genomdrivas, och man antog en rad ideologiska påståenden om att tillåta större löneskillnader och om att försvaga arbetsrätten. Jag har för övrigt också en del undringar om hur Socialdemokraterna ser på det beslut som fattades i december i EU. Det var ingen slump att den brittiske premiärministern John Mayor var nöjd. Jag har svårt att tro att svenska socialdemokrater och socialliberaler är nöjda med det här. Det slogs också fast att vi måste vara med i valutaunionen -- även när det gäller det tredje steget. Det som sägs i finansplanen om att vi har fulla valmöjligheter är faktiskt inte sant. Ett medlemskap i EU kostar oss brutto när det gäller medlemskapsbeloppet i storleksordningen 20--25 miljarder kronor. Det är då litet märkligt att här höra att vi måste banta i fråga om biståndet. Det är faktiskt så, Ian Wachtmeister, att det fortfarande bantas. På den punkten kan jag lugna Ian Wachtmeister. I och med att kronkursen fallit dras biståndet, räknat i internationell köpkraft, mycket kraftigt ner. Det är inte alls fråga om någon ökning av det internationella biståndet. Där måste man alltså dra ner, men vi har råd att betala nämnda 20--25 miljarder. Jag begriper inte detta och får alltså inte den här ekvationen att gå ihop. Varför har regeringen inte skyldighet att tala om hur man skall finansiera denna mycket stora utgift? Till sist en fråga till finansministern: Godtar ni över huvud taget ett nej i folkomröstningen? Ni bygger fast oss i ett ja. Ni skall ju omöjliggöra för svenska folket att i demokratisk ordning säga nej. Men det är faktiskt en demokratisk skyldighet att ni planerar för de båda tänkbara alternativen, dvs. för både ett ja och ett nej. Sedan får de av oss som förlorar finna sig i beslutet.

Fru talman! Jag skall ta upp några frågor, och det är väl lika bra att börja med det som är positivt. Det skall naturligtvis bli mycket intressant att få ta del av de förslag som den socialdemokratiska partimotion som så småningom läggs fram kommer att innehålla. Jag utgår efter dagens diskussion från att det blir nya besparingsförslag. Men er ''record'' på detta område är sällsynt dålig. Såvitt jag minns har de socialdemokratiska motionerna egentligen inte någon gång innehållit några substantiella besparingsförslag utöver regeringens förslag. Däremot har ni sagt nej till väldigt många av era egna förslag. Men om ni skulle komma med några intressanta förslag kommer alla sådana, det kan jag försäkra Göran Persson om, att övervägas mycket noga. Det var dock inte så väldigt hoppingivande att slutsatsen blev att det skulle bli en motion av klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik. Den dystra sanningen är ju att det var klassisk socialdemokratisk ekonomisk politik under 80-talet som grundlade de stora obalanser och problem som finns i dag. Men vi får väl återkomma till detta. Göran Persson har inte möjlighet att ge något svar i dag. Men han har fått många frågor tidigare och någon gång måste de väl besvaras. Det skulle alltså vara intressant att få besked om vad Göran Persson tror om effekterna för företagen av det upprivande av fattade positiva beslut som Socialdemokraterna säger sig vilja genomföra. Det gäller då effekterna på investeringar och företagande i det här landet. I fråga om några förslag har Göran Persson än så länge vinglat fram och tillbaka. Han har sagt: Nja, vi får se om vi skall riva upp eller inte. Jag tror att om man verkligen vill bidra till att det blir mer av investeringar, och det är en av de saker som Göran Persson påstod sig vilja ha mer av, skall han faktiskt tala om vad man avser att göra med flera av de här viktiga strukturella förslagen -- om det nu skulle gå så illa att Socialdemokraterna får chansen att göra som de vill. Det skulle vara ganska positivt att få ett besked. Jag utesluter inte att det kan bli en större investeringsökning med en sådan säkerhet jämfört med vad som ligger i dagens siffror. Vi ser nu att investeringarna i näringslivet under 1994 ökar med nästan 9 %, under 1995 med nästan 12 %. Inom industrin bedöms ökningen i år bli ungefär 17 % -- och det är ganska mycket -- och nästa år 22 %. Det handlar om mycket stora ökningar, trots de osäkerheter som Göran Persson tyvärr medverkar till. Utifrån de diskussioner som nu förs och de förslag som riksdagen skall besluta om under våren 1994 är det inte särskilt lätt att påverka utvecklingen under 1994. Mycket i det avseendet är ju en effekt av den politik som fördes förra året. En stram finanspolitik och lägre räntor ger utrymme för en expansion inom stora delar av det ekonomiska området. Det lilla man skulle kunna göra är just att undanröja osäkerheten. Därför tror jag att Göran Persson får finna sig i att jag frågar: Kommer förslag om ett upprivande av beslutet om den slopade dubbelbeskattningen? Tänker alltså Göran Persson, om han får chansen, återinföra dubbel skatt på riskvilligt kapital? Det vore oerhört negativt för investeringarna och därmed för jobben, så det är dåligt. Johan Lönnroth tog upp EG-problematiken. Jag menar nog att detta också hör till de saker som har den allra största betydelsen för investeringsutvecklingen. Ett EG-medlemskap har, tror jag, mycket stor betydelse för investeringarna.

Hela uppläggningen av finansplanen går ju ut på att ställa krav. Ekonomisk tillväxt, ekonomisk utveckling, innebär en förändring. För att kunna nå de snabba utvecklingsförlopp som krävs för att få fram nya, riktiga jobb och stabila trygghetssystem fordras det att vi alla medverkar till denna förändring. Vissa delar växer. Andra delar står stilla eller t.o.m. går tillbaka. Regeringen har nu lagt en mycket god grund för en snabb och uthållig tillväxt inom miljömässigt acceptabla ramar för resten av 90-talet. Den politiken måste fullföljas. Men det är bara med en politik som ställer hårda krav som vi kan nå de högre målen -- nya, riktiga jobb samt uthålliga och pålitliga trygghetssystem.

Fru talman! Carl Olov Persson har frågat mig om regeringen är beredd att uppdra åt skogsvårdsorganisationerna att i samråd med Invandrarverket skapa sysselsättningstillfällen inom natur och fornvård för asylsökande som väntar på beslut i tillståndsfrågan. Svaret på frågan är nej. Det är Statens indvandrarverk som svarar för mottagandet av asylsökande och ser till att de ges lämplig sysselsättning under väntetiden. Invandrarverket har under senare år arbetat efter mycket ambitiösa riktlinjer för att bereda asylsökande meningsfull sysselsättning. Enligt verkets riktlinjer skall verksamheten inriktas på att den enskilde asylsökande tar ansvar för sin dagliga försörjning, att ge asylsökande en aktiv roll i den dagliga skötseln av förläggningen samt att erbjuda aktiviteter som så långt som möjligt är till nytta för asylsökande oavsett utgången i asylärendet. Regeringen anser det vara självklart att de som vistas på förläggning skall delta i arbetet på förläggningen, exempelvis när det gäller städning och smärre reparationer. I den proposition om mottagandet av asylsökande och flyktingar som regeringen nyligen överlämnade till riksdagen läggs principen om arbete under väntetiden fast. Det föreslås att Invandrarverket skall erbjuda asylsökande någon form av sysselsättning under väntetiden. Regeringen finner det angeläget att Invandrarverket vidareutvecklar sitt program för organiserad verksamhet för asylsökande. Samtidigt vill jag understryka att det finns möjlighet att anställa asylsökande på den öppna arbetsmarknaden om det kan antas att beslut i tillståndsärendet kommer att dröja mer än fyra månader. Det är således en uppgift för Invandrarverket att ordna med lämplig sysselsättning för asylsökande. Invandrarverket har redan i dag möjlighet att komma överens med exempelvis skogsvårdsorganisationer om sysselsättningstillfällen inom natur och fornminnesvård. De verksamheter som hittills har förekommit har också i stor utsträckning rört uppgifter inom just natur-, landskaps och fornminnesvård. Inom dessa områden torde det även i fortsättningen finnas arbetsuppgifter. I princip bör det i dessa fall vara fråga om verksamhet som annars inte skulle bli utförd. Något särskilt uppdrag från regeringen till skogsvårdsorganisationerna rörande sysselsättningstillfällen för asylsökande är inte aktuellt.
Fru talman! Jag beklagar det kategoriska avslaget från kulturministern i denna fråga. Det är besvärande att människor som inget hellre vill än att få göra ett bra dagsverke i princip inte tillåts göra mer än att bädda sina egna sängar. Nu när staten i alla fall betalar ersättning till dessa människor borde de få arbete. Det är inte alls fråga om arbetsskygga individer utan om människor som vill sätta i gång och jobba. Kulturministern säger att Invandrarverket redan i dag har möjlighet att komma överens med skogsvårdsorganisationerna i dessa frågor. Men i detta fall krävs det faktiskt att AMS ställer resurser till förfogande för att ersätta arbetsledningen och en del andra kostnader. Därför krävs det kommunikation mellan ministrarna i regeringen, eller i varje fall mellan ministerierna, för att problemet skall kunna lösas.
Fru talman! Det handlade inte om avslag på själva saken. Frågan som ställdes gällde om jag skulle ge ett särskilt uppdrag till skogsvårdsorganisationerna att genomföra verksamheten. Det jag konstaterar är att det inte behövs något sådant uppdrag eftersom Invandrarverket redan har denna uppgift. Därtill kommer att regeringen lade fram en proposition här i riksdagen bara för någon månad sedan som mycket kraftfullt understryker att det skall erbjudas någon form av sysselsättning under väntetiden. Då är det inte bara fråga om att bädda sängar, för det kan man inte sysselsätta sig med hela dagen. Tvärtom understryks det mycket kraftfullt att det också skall vara fråga om andra verksamheter. Vi utgår från att Invandrarverket normalt sett inte skall behöva betala för att man ställer upp med personer till denna form av sysselsättning. Invandrarverket har drivit projekt tillsammans med Riksantikvarieämbetet som varit mycket bra. Enligt min uppfattning var det något dyrt. Man tvingades faktiskt betala för att människorna utförde ett arbete. Jag delar helt och hållet Carl Olov Perssons uppfattning om att det är ett viktigt område. Det är bra projket. Man bör fortsätta med dem. Det kommer Invandrarverket också att göra, och därför behövs det inte något särskilt uppdrag från regeringens sida.
Fru talman! Skogsvårdsstyrelsen bedriver ett ganska intensivt utbildningsprojekt vad gäller kulturminnesvård i skogsbruk. 35 000 personer har utbildats på ett år. Vi kräver att detta projekt följs upp. Det finns mängder med arbetsuppgifter i skogen som inte alls är lönsamma för den som äger skogen och som på det sättet inte alls hotar övrig arbetskraft. Berit Rollén på Invandrarverket har undersökt hur sysslolöshet kontra arbete påverkar flyktingarna. Det har visat sig att de som är i arbete har betydligt bättre psykisk hälsa och mindre sjukdom. Det är viktigt bara av rent mänskliga skäl att verksamheten kommer till stånd. Skogsvårdsstyrelsen kan sysselsätta 3 000--4 000 invandrare på en gång. Det finns objekt och ledig arbetskraftskapacitet. Det är viktigt att man får till stånd denna korsbefruktning mellan goda krafter i samhället.
Fru talman! Som jag sade tidigare har det funnits projekt där Skogsvårdsstyrelsen och Invandrarverket har samarbetat. Jag är alldeles övertygad om att den kontakten fortsätter. Det finns alltså ingenting -- inga regler eller någonting annat -- som hindrar att denna verksamhet kommer till stånd. Jag utgår ifrån att så kommer att ske.

Fru talman! Viola Furubjelke har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att en invandrare som saknar pass skall kunna få svenskt medborgarskap. Bakgrunden är att det har kommit till frågeställarens kännedom att en person som då han fått permanent uppehållstillstånd inte kunnat förete andra identitetshandlingar än ett körkort senare inte kunnat få svenskt medborgarskap med anledning av att hans identitet inte ansetts vara styrkt. Enligt lagen om svenskt medborgarskap kan en person på ansökan tas upp till svensk medborgare om denne uppfyller vissa krav. Det finns alltså inte någon absolut rätt att få bli svensk medborgare. En grundläggande förutsättning för att en person skall komma i fråga för svenskt medborgarskap är att dennes identitet är fastställd. Naturligtvis kan andra dokument än pass vara tillräckliga för att identiteten skall anses vara fastställd. Körkort kan godtas i vissa fall. Statens invandrarverk gör en samlad bedömning av alla dokument som en sökande företer, och den sökande ges också möjlighet att komplettera med ytterligare material för att identiteten skall kunna fastställas. Det är helt naturligt att det inte går att ställa upp lika starka krav på att identiteten skall var styrkt för att en person skall beviljas uppehållstillstånd. En asylsökande som har skyddsbehov måste kunna få skydd trots att han eller hon inte har dokument som styrker identiteten. Ett uppehållstillstånd kan dessutom återkallas om utlänningen lämnat oriktiga uppgifter. Däremot måste i största möjliga utsträckning undvikas att en person erhåller svenskt medborgarskap under falsk identitet då ett sådant beslut inte kan återkallas. För att detta i möjligaste mån skall undvikas är myndigheterna mycket restriktiva när det gäller att bevilja medborgarskap till personer med ofullständigt dokumenterad identitet. Sammanfattningsvis anser jag inte att det finns anledning för regeringen att nu vidta några åtgärder på detta område.
Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret. Upprinnelsen till frågan är att en god vän till mig ringde i förtvivlan några veckor före jul och berättade att en bekant till honom -- också syrian -- hade fått avslag på sin ansökan om svenskt medborgarskap. Denne person är cyrian ifrån Libanon och har haft permanent uppehållstillstånd i sex år. Han har under denna tid skött sig oklanderligt. Varför får han då inte svenskt uppehållstillstånd? 1993. En bekant till mig kände till att andra cyrianer på samma grund hade beviljats svenskt medborgarskap en månad tidigare. Jag tyckte att det hela verkade litet märkligt och gjorde därför en del sonderingar. Jag pratade med kolleger här i huset och med jurister och fick då veta att det hade skett en ökning av den här typen av ärenden under senare tid. En kurd från Linköping t.ex. fick inte svenskt medborgarskap, men hans betyg duger för att komma in på läkarutbildning. Han känner sig i alla avseenden som svensk och har för avsikt att stanna här. En sydafrikan som har permanent uppehållstillstånd sedan 1963 ville inför de nya förhållandena i Sydafrika resa tillbaka. Men eftersom många av hans gamla fiender finns kvar och han därför inte kände sig trygg, ville han ha ett svenskt medborgarskap i botten. Han förvägrades detta eftersom hans identitet inte ansågs styrkt tidigare. Jag anser att den bedömning som gjordes när dessa personer fick permanent uppehållstillstånd måste ligga i botten. Detta har drag av retroaktiv lagstiftning, något som i svensk rättstradition är främmande. Utlänningsnämnden som har utfärdat brevet från den 24 november 1993 till Invandrarverket är också överprövningsmyndighet. Ser inte kulturministern några problem i detta? Om de skall kunna ge ett bifall måste de underkänna sina tidigare beslut.
Fru talman! Det är inte alldeles säkert att det går att jämföra olika fall, även om personerna kommer från samma länder, därför att man kan ha även andra handlingar som indikerar eller styrker vilken identitet en person egentligen har. Det som Viola Furubjelke säger var ett brev från Utlänningsnämnden till Invandrarverket är alltså fråga om ett beslut i ett ärende, vilket blir praxisbildande naturligtvis för Utlänningsnämnden själv men också för Invandrarverket. Man säger att enligt Utlänningsnämndens bedömning kan ett utländskt körkort normalt inte styrka en persons identitet. Detta lämnar ändå en öppning för att kökort också kan användas och då kanske tillsammans med andra handlingar. Vad Viola Furubjelke nu säger om att de handlingar som företes när man får permanent uppehållstillstånd också skall ligga till grund för medborgarskapet tror jag inte är särskilt klokt. Egentligen skulle det innebära att man skulle kunna bevilja medborgarskap omedelbart när permanent uppehållstillstånd beviljas. Som jag sade i mitt svar är det viktigt att ge skydd till de personer som kommer hit och söker skydd, även om de inte till fullo kan förete identitetshandlingar när de efter någon, ett par eller tre månader får sitt uppehållstillstånd. Därför tror jag att den praxis som vi har är riktig, att det ställs mindre krav vid givande av det permanenta uppehållstillståndet än vid beviljande av medborgarskap. Till detta vill jag lägga att Sverige är väldigt liberalt när det gäller att ge utländska medborgare svenskt medborgarskap.

Fru talman! Jag tycker självfallet inte att man skall få svenskt medborgarskap omedelbart när man får permanent uppehållstillstånd. De andra kriterierna, tiden som en sökande skall ha haft uppehållstillstånd och framför allt den sökandes vandel, skall vara de mest avgörande. Som jag sade måste det vara väldigt svårt för en person att efter 6, 8 eller 30 år styrka sin identitet, vilket var fallet i ett av de nämnda ärendena, om man inte har kunnat göra det när man reste in. Dessa personer hamnar så att säga i en moment 22-situation, där de inte på något sätt kan få en nationell identitet som de eftersträvar. Kulturministern svarade inte på min senaste fråga, om det inte kan anses som ett dilemma för Utlänningsnämnden att den har fattat det praxisbildande beslutet samtidigt som den är överprövningsmyndighet. I stället vill jag då fråga om inte kulturministern kan tänka sig att lyfta några av dessa ärenden till regeringsnivå för prövning så att det kan bli en ny praxis och en ny bedömning.
Fru talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte tog upp den nämnda frågan. Om regeringen skall fatta beslut genom icke vägledande praxis sker det på initiativ av våra myndigheter. Antingen kan Invandrarverket självt eller Utlänningsnämnden lämna över ärenden till regeringen om de anser att de behöver ha ett praxisledande beslut. Regeringen kan alltså inte på eget initiativ ta till sig ärenden. Den lagstiftningen är ganska ny, eftersom Utlänningsnämnden är ganska ny. Jag tycker att detta är ett riktigt förfarande. I annat fall skulle det förmodligen leda till att regeringen fick överta väldigt många ärenden, eftersom det finns många som ställer krav på ytterligare instans att vända sig till precis som Viola Furubjelke nu gjorde, nämligen att regeringen skulle ta till sig detta ärende. Ärendet har väl inte fått någon annan behandling än vad som är normalt, nämligen att Invandrarverket i första instans fattar beslut och att Utlänningsnämnden sedan gör en överprövning.
Fru talman! Kulturministern själv säger att ärendena inte är jämförbara. Men ändå är Utlänningsnämndens beslut praxisbildande för många olika typer av ansökningar med olika grunder. Det kan vara betyg eller körkort som ligger till grund för identiteten. Beslutet från den 24 november 1993 uppfattas som en skärpning av bedömningsgrunderna för att få svenskt medborgarskap. Av just det skälet tycker jag att det vore bra om regeringen hade något att säga i frågan. Om regeringen kunde skapa ny praxis i frågan tror jag att det skulle lösa Utlänningsnämndens problem att själv behöva underkänna sina tidigare beslut.
Fru talman! Det är fastlagt i lagstiftning den ordning som praxisbeslut skall bildas här i landet när det gäller asylärenden och utlänningsärenden över huvud taget. Det innebär att Invandrarverket är första prövningsinstans. Sedan kommer Utlänningsnämnden in om den klagande överklagar till Utlänningsnämnden av missnöje med Invandrarverkets beslut. Det är så praxis bildas, precis som gäller vid domstolsverksamhet, där naturligtvis inte justitieministern griper in om det finns synpunkter på ett ärende. Då ändrar man i stället lagstiftningen. Det är den form av praxisbildande som gäller, så det är inte något mer uppseendeväckande eller annorlunda än i andra ärenden.
Fru talman! Jag har uppfattat kulturministern som en lyssnande och reflekterande person, så jag vill vädja till henne att låta förnuftet råda. När praxis utvecklas på det här sättet är det nästan fråga om en lagändring. I detta fall har alltså körkort gällt fram till slutet av november, men gäller inte därefter. Denna ändring har karaktären av retroaktiv lagstiftning. Därför finns det skäl för kulturministern att titta närmare på några av dessa ärenden. Jag vet att många av dessa personer inte vill något hellre än att få en nationell identitet. De eftersträvar en naturalisation. Detta har konsekvenser. Barnen i en av familjerna kan t.ex. inte följa med på utrikes skolresa, därför att de inte kan förete några handlingar -- även om det kanske inte är det värsta. I många fall är de tvingade att stanna här, och de kan inte leva ett fullt normalt liv, trots att de har arbetat och betalat skatt i Sverige i uppemot 30 år, som i ett av fallen.
Fru talman! Jag är inte säker på att det här beslutet skall uppfattas som en radikal förändring av praxis. Däremot är det fråga om en precisering. Man har alltså preciserat att enbart ett körkort normalt sett inte skall vara en identitetshandling, eftersom det inte sker identitetsprövning när körkort utfärdas. Det varierar naturligtvis från land till land. Fortfarande kan körkortet, särskilt tillsammans med andra handlingar, vara ett dokument som används vid identifiering av den sökande. Jag tror till sist, fru talman, att det är ganska viktigt att vi ser till att vi vet vilka de människor är som blir svenska medborgare.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat mig när regeringen kommer att framlägga proposition om friköpslag för historiska arrenden. 1990 års arrendekommitté har i två betänkanden lämnat förslag till vissa lagregleringar på arrendeområdet. I det ena betänkandet presenteras förslag till en lag om friköpsrätt vid historiska arrenden. Det andra betänkandet innehåller förslag till regler om skydd för jordbruksarrendatorers investeringar på arrendestället samt vissa ytterligare förändringar på skilda områden inom arrendelagstiftningen. Betänkandena har remissbehandlats i ett sammanhang, och regeringen avser att under vårriksdagen 1994 lägga fram en proposition som behandlar de förslag som har presenterats i de båda betänkandena. Eftersom jag inte kan föregripa den beredning som nu pågår inom Justitiedepartementet är jag för dagen inte beredd att gå närmare in på innehållet i den kommande propositionen.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Som framgår av denna har detta ärende behandlats på ett minst sagt otillfredsställande sätt. Att ett fyra år gammalt och entydigt riksdagsbeslut inte verkställs är givetvis helt oacceptabelt. Det har också skapat stor förstämning och upprördhet hos de många arrendatorer som haft anledning att förvänta sig att beslut fattade i Sveriges riksdag skall följas. Genom att så inte skett föreligger det en mycket stor risk för att riksdagens trovärdighet som landets högsta beslutande organ allvarligt har urholkats. Det har från jordägarnas och vissa regeringsföreträdares sida tidigare hävdats att äganderätten allvarligt skulle inskränkas om friköpsrätt infördes.

Jag förstår att statsrådet inte kan gå in på detaljer inför en kommande proposition, men eftersom lagutskottet har använt samma motivering i ett och ett halvt år, dvs. att frågan för närvarande bereds inom regeringskansliet, vore det värdefullt att få en närmare precisering i tiden: När kan vi få den här propositionen under vårriksdagen? Det viktigaste av allt är: Kommer propositionen att innehålla ett klart förslag om friköpsrätt för historiska arrenden?
Fru talman! Jag vill först tillrättalägga en sak beträffande Arrendekommittén. Bengt Silfverstrand har som bakgrund till sin fråga angett att Arrendekommittén enhälligt har förordat en friköpsrätt vid historiska arrenden. Det är missvisande, enligt min mening. I Arrendekommitténs uppdrag ingick inte att överväga om det borde införas en friköpsrätt eller inte. I den hemställan från lagutskottet som riksdagen biföll tillkännagavs att en friköpsrätt borde införas och att det fick ankomma på regeringen att utforma förslag till lagstiftning. I kommitténs uppdrag har alltså bara ingått att utarbeta ett förslag till friköpslag. Det borde också sägas. I övrigt frågar Bengt Silfverstrand när en proposition kommer att läggas fram. Jag kan inte säga det bestämt för närvarande, därför att arbetet pågår för fullt just nu. Jag skulle tro att propositionen kan läggas fram i mitten på våren. Jag är naturligtvis väl medveten om riksdagens beslut, och den kommande propositionen skall självfallet utarbetas med hänsyn till det.
Fru talman! Det har möjligen uppstått ett missförstånd i fråga om vad som har varit Arrendekommitténs mandat, men det kan jag också precisera. Om riksdagen beställer ett förslag om friköpsrätt och en enhällig kommitté sedan lägger fram ett sådant förslag, är det ytterligare ett starkt skäl, på ett mycket gediget underlag, för regeringen att fatta ett beslut. Det råder inte något som helst tvivel om att riksdagsbeslutet är en beställning om friköpsrätt. Det är ett mycket begränsat antal människor som berörs. Det har under mycket lång tid förelegat möjlighet för frivilliga överenskommelser, och när så inte har skett tycker jag att ansvaret faller särskilt tungt på oss politiker. När riksdagen har fullgjort sin uppgift hoppas jag verkligen att regeringen nu kommer med ett förslag. Får jag tolka svaret så att det kommer ett direkt förslag om friköpsrätt och att detta är ett fullföljande av det entydiga riksdagsbeslutet från
Fru talman! Det kommer alltså ett förslag under vårriksdagen. Jag har inte i dag möjlighet att gå närmare in på vad förslaget kommer att innehålla i detalj, men det skall givetvis utformas mot bakgrund av riksdagens beslut.

Fru talman! Carl Olov Persson har frågat mig om regeringen avser att fullfölja det arbetsmarknadspolitiska stödet till byggandet av skogsvägar efter det att nuvarande period löper ut december 1994. Det gläder mig att Carl Olov Persson ser positivt på detta stöd. Det är i dag för tidigt att uttala sig om det samlade utfallet av stödet. I det förslag till budget som överlämnades till riksdagen under gårdagen redovisas regeringens bedömning i nuläget över omfattning och inriktning av arbetsmarknadspolitiska insatser under det kommande budgetåret.
Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Konjunkturbilden har förändrats ganska snabbt. Det svänger fort på virkesmarknaden. För bara ett år sedan talade man om ett överskott på skogsråvara som nästan var omöjligt att ta hand om. I dag börjar det på att bli ont om råvaror. Priserna på t.ex. sågfallande gran har höjts från 1 100 kr till 1 650 kr på bara ett par tre månader, och före nästa årsskifte kan det kanske gå upp till 2 000 kr. Det råder också brist på sågade trävaror. Råvarorna börjar att tryta. Modo, Södra skogsägarna och kanske ytterligare bolag får kanske ställa in verksamheten under viss tid. Detta visar vikten av kontinuitet när det gäller att få fram råvaror som har sämre tillgänglighet och är svåra att komma åt. Det krävs då verkligen ett väl utbyggt skogsbilvägnät. Det finns fortfarande förvånansvärt få tjälsäkra skogsvägar. Bara drygt 10 % av alla skogsbilvägar är tjälsäkra, vilket gör att det under större delen av året är svårt att få fram råvaror ur det mesta av skogen. Detta hindrar en miljövänlig skogsnäring. Pappersmassetillverkning sker numera till stor del utan klorblekning. För detta krävs det snabba leveranser. Träden kan inte ligga ute i skogen i mera än en vecka efter att de har fällts. De måste in i produktionen, därför att annars blir träet blånat, och då går det inte att bleka massan utan klor. Justin-time-tillverkning har blivit en realitet, och det gör att man måste ha bra skogsbilvägar. Därför borde vi i större utsträckning kunna använda arbetsmarknadsmedel för att bygga skogsbilvägar.
Fru talman! Jag har ingen annan uppfattning än att det är av stor vikt att man har ett bra, stort och omfattande skogsbilvägnät. Jag delar också bedömningen att konjunkturen är god när det gäller både sågade trävaror och andra skogsprodukter. Denna goda konjunktur har vi av flera skäl all anledning att utnyttja. I stort sett hela massaindustrin övergår nu till ett system där man behöver ha tillgång till färskt virke inom ca 14 dagar efter det att träden har fällts. Det råder inga tvivel om att detta ställer höga krav på såväl skogsbilvägnät som stora delar av länsvägnätet. Det duger inte längre med avstängningsperioder på 10--12 veckor. Jag skall följa utvecklingen på detta område.
Fru talman! Detta är ett något dyrbarare sätt att hantera arbetsmarknadsmedel. Men medlen räcker ändå ganska länge, eftersom hälften av dem tillskjuts av skogsägarna. Om ytterligare medel kommer att tillskjutas, föreslår jag att Skogsvårdsstyrelsen får i uppgift att mer inrikta sig på samverkan, så att privata skogsbruk kan vara med i större utsträckning. Det finns medel i den stora posten i budgeten, som arbetsmarknadsministern har att tillgå. Vi kan kanske få ytterligare 50 miljoner utöver de 90 miljoner som redan är satsade. Därmed önskar jag att medel för skogsbilvägar specialdestineras ur

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, men jag är väldigt konfunderad över det. Jag vill börja med att säga att jag har stor respekt för att regeringen ser på ett annorlunda sätt på arbetslöshetsförsäkringen än vad socialdemokraterna gör. Jag kan t.o.m. acceptera att regeringen av ideologiska skäl väljer att inte vilja ha kvar en frivillig försäkring i a-kassa utan att man i stället vill införa en statlig obligatorisk försäkring. Men vad jag inte kan acceptera är att statsrådet lämnar oriktiga uppgifter till mig och andra i en debatt här i kammaren. Dessutom skriver regeringen nu i sin finansplan -- och även i sammanfattningen -- att införandet av allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring ger ett ekonomiskt skydd för alla vid arbetslöshet. Då vill jag fråga statsrådet: Om jag efter att ha varit hemma i tre år i dag går till arbetsförmedlingen, vad får jag då för ersättning från arbetslöshetsförsäkringen?
Fru talman! Den fråga som jag här i dag har att svara på är varifrån jag har fått mina siffror. Det är helt korrekta siffror så när som på en tiondels procent, som jag har fått från en utredning. För min del tycker jag att Ingela Thalén skall vara nöjd med svaret. Sedan är det naturligtvis en ideologisk fråga. Vi vill ha en allmän obligatorisk försäkring. I land efter land har man tagit det steget. Även TCO förespråkar i dag en sådan försäkring. Över huvud taget finns det inte många intressen kvar som inte accepterar en allmän obligatorisk försäkring.
Fru talman! Statsrådet Hörnlund påstod -- enligt protokollet -- att det var 67 % av dem som arbetade. Jag tolkar detta litet snällt, dvs. att han avsåg att det var 67 % av arbetskraften som var försäkrade i a-kassan. Jag påstår att det är 86 % som är försäkrade. Statsrådet påstod att mellan 11 % och 12 % är försäkrade i KAS. Jag påstår att alla fr.o.m. 20 års ålder omfattas av lagen om kontant arbetslöshetsstöd. Nu vill jag veta om statsrådet Hörnlund medger att det är jag som har rätt i mina siffror.
Fru talman! De siffror som är använda har jag redovisat i svaret. Egentligen är detta en helt ointressant statistik. Vi skall införa en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, vilket gör att många människor i den här regionen -- som Ingela Thalén representerar -- skulle inte plötsligt ha stått utan skydd vid arbetslöshet, om den obligatoriska försäkringen hade införts tidigare. De skulle då ha haft inkomstrelaterat KAS.
Fru talman! Jag påstår fortfarande att statsrådet far med osanning. Det är 86 % som är försäkrade i akassan. Statsrådet påstår att det är 67 %. Enligt den utredning som Gerhard Larsson har gjort, vilken statsrådet hänvisade till, är det 67 % som får ersättning, dvs. som får pengar. Nu vill jag fråga statsrådet: Hur många fler får ersättning varje dag med en obligatorisk försäkring jämfört med dem som får ersättning varje dag med den arbetslöshetsförsäkring som gällde fram till den 31
Fru talman! Det intressanta i denna fråga är att vid en viss tidpunkt, som studerades av utredningen, var det inte fullt 67 % av de arbetslösa som uppbar ersättning ur arbetslöshetsförsäkringen. 12,2 % var hänvisade till egna medel eller socialbidrag. Procenttalet, när alla detaljregler är förelagda riksdagen i mars, är egentligen rätt så ointressant. Det viktiga är att man får bidrag och i motsvarande grad en trygghet när arbetslöshet uppstår.
Fru talman! Ju längre statsrådet Hörnlund håller på, desto mer trasslar han in sig i sin egen sifferexercis. I finansplanen på s. 51 och 52 står det att läsa om det som statsrådet gled ifån i debatten den 15 december, nämligen det underlag som jag påstår gäller, dvs. att regeringens och riksdagsmajoritetens beslut om en ny arbetslöshetsförsäkring innebär att många färre de facto kommer att få ersättning enligt denna försäkring, som gäller fr.o.m. i år. Statsrådet påstår i finansplanen, på sista sidan i sammanfattningen, att alla skall få ekonomiskt skydd via den nya arbetslöshetsförsäkringen. Nu vill jag veta på vilken grund detta påstående vilar.
Fru talman! Förslag om detaljregler skall föreläggas riksdagen i mars. Då kan det finnas mera exakta beräkningar. I detta svar redovisas den historiska bilden. Jag påstår med bestämdhet att många fler skulle ha klarat sig på ett helt annat sätt om det, när arbetslöshetsperioden började, hade funnits en allmän obligatorisk försäkring.

Fru talman! Stina Eliasson har frågat mig om regeringen avser att utforma eventuella förslag om en ny organisation för lantmäteri och inskrivningsverksamheten så, att de små lantmäterikontoren kan bibehållas och de anställdas trygghet därmed säkras. Jag vill erinra om att Lantmäteri och inskrivningsutredningens betänkande Kart och fastighetsverksamheten i myndighet och bolag nu är ute på en bred remiss fram till den 1 februari. Därefter kommer det på sedvanligt sätt att beredas i regeringskansliet, och avsikten är att en proposition skall föreläggas riksdagen under våren 1994. Jag vill därför inte nu närmare kommentera enskilda förslag i utredningen. Jag kan lugna Stina Eliasson med att enligt regeringens direktiv till utredningen är ett mål att en decentraliserad och marknadsanpassad organisation skall eftersträvas. Ett annat mål är att organisationen skall präglas av kundnärhet och god service. Utan att föregripa remissbehandlingen eller ta någon ställning till betänkandet kan jag konstatera att utredaren anser att det finns starka regionalpolitiska och decentralistiska motiv för hans förslag. Förslaget om en regional kart och fastighetsmyndighet där alla relevanta funktioner samlas, vilket ger möjlighet att bibehålla lokalkontor, innebär enligt utredaren den bästa garantin för att dessa verksamheter får mesta möjliga förgrenade organisation. Om man i stället bibehåller skilda myndighetsfunktioner, riskerar verksamheterna genom fortsatt rationalisering att ställas inför ett behov av centralisering. En så omfattande översyn som det här är fråga om leder naturligtvis till avvägningar mellan effektivitet, klar avgränsning av myndighetsuppgifterna, bättre konkurrensförutsättningar osv. på den ena sidan och sysselsättningsmässiga och regionalpolitiska konsekvenser på den andra. Jag kan försäkra Stina Eliasson att de senare aspekterna kommer att beaktas omsorgsfullt i den fortsatta handläggningen av ärendet.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har full förståelse för att man, när en utredning är ute på remiss, vill invänta remissvaren. Men den här utredningen har redan, sedan den presenterades, väckt mycket oro ute i landet, på de små lantmäterikontoren men också på de små tingsrätterna. Jag har tidigare i riksdagen engagerat mig för små organisationer. En gång gällde det tingsrätterna i Sveg respektive Sollefteå. Den gången blev resultatet att de små organisationerna blev kvar. Pressinformation om det här aktuella betänkandet läste man naturligtvis ute i de små organisationerna. Då kom oron. Här har man punktat upp vad det är för verksamheter som bör lyftas bort. Då tänker naturligtvis personalen, som är rädd om sitt jobb och också tänker på närservicen och de lokala förhållandena: Om den ena funktionen efter den andra tas bort, vad blir det kvar av oss? I pressinformationen finns det en del på plussidan och en del på minussidan. Man säger t.ex. att inskrivningsmyndigheternas verksamhet skiljs från Domstolsverket och integreras i övrig lokalt och regionalt bedriven fastighetsanknuten verksamhet och att myndighetsuppgifter skiljs från uppdragsverksamhet på alla nivåer. Jag har förstått att man just är ute efter att skilja myndighetsuppgifter från uppdragsverksamheter. Ibland undrar man: Kan det bli bättre med någonting alldeles nytt? Ibland är det väldigt bra med de små organisationerna, även om de kan uppfattas som orationella. Men servicen fungerar, folk har jobb och det arbete som utförts har varit mycket bra.
Fru talman! Jag håller med Stina Eliasson om att när man gör utredningar och föreslår förändringar blir folk oroliga. Om man nu uttrycker det så att verksamheter lyfts bort, förmedlar man ett intryck av att några uppgifter helt plötsligt försvinner i sinnevärlden. Det handlar egentligen inte om det. En av anledningarna till utredningen är att garantera rättssäkerheten. Man måste skilja myndighetsuppgifter från uppdragsverksamhet, så att inte dessa två saker blandas ihop och att den enskilda människan ute i samhället kan uppleva att det är ett rättssäkert samhälle. Det behöver inte innebära att funktionerna försvinner från de små tätorterna och små städerna, som det ju här handlar om. Jag har sett den här förändringen utifrån att det finns så mycket att utveckla i den här verksamheten, att samhället ställer större och större krav på service när det gäller t.ex. information från lantmäteriet. Lantmäterikontoren kommer att få utökade uppgifter. De uppgifterna kommer i förlängningen också att kopplas ihop med fastighetsregister. Alla dessa verksamheter kommer att uppleva en renässans och en uveckling, därför att vi behöver de kunskaper som där finns, för t.ex. samhällsplaneringen. Därför har jag sett det här mera som en utveckling av än en minskning av verksamhet. Lokaliseringsfrågan måste kunna lösas lokalt. Jag är helt öppen för diskussion i organisationsfrågan och vill se till att människor också i fortsättningen har närhet till service.
Fru talman! Det var intressant med den litet vidare tolkningen av vad som är på gång. Jag funderar ändå om det har varit något fel med rättssäkerheten förut. Har det inträffat någonting storartat som gjort att saker och ting har ansetts krocka med kraven på rättssäkerhet? I våra trakter t.ex. har vi långa avstånd och ont om arbete, men alla dessa funktioner har skötts väldigt fint. Har man verkligen ställt större och större krav för att få det ännu bättre? Man är ju nöjd med det som är.

Fru talman! Jag sade redan när vi satte i gång med utredningen och beslöt om direktiven att den här utredningen inte i första hand är en utredning med syftet att rationalisera bort folk. Det är en utredning för att åstadkomma tydliga gränser mellan myndighetsverksamhet och uppdragsverksamhet. Kritik har framförts, annars skulle en utredning naturligtvis aldrig kommit på tal. Inom många myndigheter förekommer både uppdragsverksamhet och myndighetsverksamhet. Uppdragsverksamheterna växer, och det gäller att kunna åstadkomma tydliga gränser mellan dessa områden. Men det innebär inte att man nödvändigtvis skall plocka bort funktioner. Det är inte vad det handlar om. Inskrivningsverksamheten hör ihop med fastighetsregistrering och fastighetsbildning. Vi har sett det som en helhet. Den skall naturligtvis vara kvar. Den verksamheten behövs även i fortsättningen. Men det är frågan om hur man organiserar detta tillsammans. Jag kan inte tänka mig annat än att man skall kunna lösa lokaliseringsfrågan så att man inte tappar verksamheter.
Fru talman! Bara nu inte byråkratin blir det som växer mest och service, kompetens och kunnande kommer i andra hand. Det känns bra att statsrådet talar om att ta hänsyn till de lokala förhållandena. Jag tolkar det som att man kommer att ta till vara den kompetens som den nuvarande personalen har. Men det är inte det man tänker, utan det man gör som kan förändra tillvaron. Jag hoppas att görandet och tänkandet inte leder till att vi blir renrakade eller tappar en mängd viktiga servicefunktioner och duktig, kompetent personal vid de små organisationerna, i våra trakter och överallt annars i landet.
Fru talman! Jag håller med Stina Eliasson om att det gäller att ta till vara människors kompetens. Jag har också den föreställningen att vi skall utveckla deras kompetens och deras arbetsuppgifter. Det är också detta det handlar om. Jag har mycket god kontakt med de fackliga organisationer som är knutna till Lantmäteriverket. Jag har också uppmanat dem som jag har besökt där att ta fram förslag och visa på hur de tycker att det skall fungera, utifrån deras syn på myndighetsverksamhet och uppdragsverksamhet. Vi måste få de anställda att själva tänka efter och peka på möjligheter att lösa dessa frågor, utifrån sina förhållanden. När det gäller denna förändring i en myndighet som jag har ansvar för är det inte frågan om att gå bärsärkagång och klappa till uppifrån. Det har jag också sagt till de fackliga representanterna. Vi skall gemensamt ta fram en organisation som de anställda ställer upp på.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket positivt att statsrådet är beredd att lyssna. Jag vet att de människor som jobbar i dessa små organisationer har många goda idéer, kanske t.o.m. bättre än de idéer som en kompetent och välutbildad utredare kan komma på. Man får inte undra om människor blir oroade när det i pressinformationen efter avlämnandet av utredningen står: Genomförandet medför kostnader av engångs eller övergångskaraktär som exempelvis flyttning och utbildning. Genast ser de sig flyttade till storstan. Men de är ändå glada för att det talas om utbildning.
Fru talman! Det handlar här om en verksamhet som är en viktig del av samhällets infrastruktur. Precis som vi behöver vägar och järnvägar behöver vi ha fastighetsbildningsverksamhet. På den bygger både äganderätt, lånemöjligheter och marknadsekonomi. Vi har dessutom från statens sida ett övergripande ansvar för att denna verksamhet skall fungera och vara nära människorna. Om det kommer fram bättre förslag än vad utredningen har kommit med, är det klart att vi skall ta till oss dem. En utredning skall identifiera problem, lyfta fram dem och ta fram förslag för att man skall få en riktig diskussion. Det slutliga förslaget måste inte vara exakt detsamma som utredningens. Utredningen är till för att skapa ett bra förslag i förlängningen.

Fru talman! Christer Skoog har, med hänvisning till vissa av regeringen nyligen beslutade chefsutnämningar, frågat mig huruvida sakliga skäl kommer att redovisas för den händelse nya chefsförordnanden innebär att tidigare förordnanden upphör i förtid. Som Christer Skoog redan vet genomförs nu den största omorganisationen inom det militära försvaret sedan andra världskriget. Ett omfattande arbete bedrivs för att fr.o.m. den 1 juli 1994 ersätta ett stort antal myndigheter med den nya myndigheten Försvarsmakten. Det går inte att jämföra tjänsterna vid den nya myndigheten med de tjänster som dras in. En betydelsefull del av arbetet med omstruktureringen är att förse den nya myndigheten med den personal och de chefer som verksamheten kräver. Med några få undantag kommer de som anställs i Försvarsmakten helt naturligt att hämtas från de myndigheter som nu läggs ned. Effektiviseringen av verksamheten medför dock att inte alla -- inte heller alla högre befattningshavare -- kan räkna med att få motsvarande uppgifter i den nya organisationen.
Fru talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att jag tisdagen i julveckan i Sydöstra Sveriges Dagblad fick läsa att regeringen planerade att, som det stod, rensa ut tre stycken högre militära chefer för att bana väg för andra. Det var inte utan att man kunde höja litet på ögonbrynen. Det var det säkert flera som gjorde också. Det är icke vanligt förekommande i Sverige med sådana rubriker i massmedierna. Döm om mångas förvåning när sedan två militära chefer faktiskt fick lämna sina poster efter regeringens sammanträde på onsdagen i julveckan. Den tredje som nämndes i den förstnämnda artikeln, Sten Swedlund, fick dock sitta kvar, åtminstone enligt vad jag känner till. Döm om min förvåning när man dagen före julafton får läsa i samma tidning att överbefälhavaren, Sveriges högste militära chef, i ett öppet brev uppmanar chefen för kustflottan, Sten Swedlund, att avgå. Delar Anders Björck uppfattningen att vi skall ha en överbefälhavare som på regeringens vägnar agerar på detta sätt?
Fru talman! Jag vill med kraft understryka att det i den nya organisationen finns nya typer av tjänster. Det innebär att alla befattningar förändras. Det innebär att alla som i dag har förordnanden -- alla -- oavsett hur lång tid förordnandena löper på, måste omförordnas om de skall vara kvar på de tjänster som ersätter de gamla fr.o.m. den 1 juli nästa år. Det innebär att en lång rad personer som kommer att sitta på ungefär samma befattningar omförordnades vid det sammanträde som Christer Skoog här nämner. De omförordnades, även om de hade förordnanden som sträcker sig långt fram i tiden. Detta gäller alltså inte bara några få personer. Det hela beror på att tjänsterna får ett annat innehåll men också på att antalet tjänster minskar. T.ex. försvinner armé och försvarsgrensstaberna. Det innebär att tre generalmajorsbefattningar eller motsvarande dras in. Jag skulle kunna fortsätta. Självfallet blir det omplaceringar i ett sådant läge. Jag reagerar emellertid starkt mot påståenden om att detta skulle ha någonting med politisering att göra. december. Där säger Christer Skoog: ''Utrensningar av det här slaget trodde jag hörde hemma i gamla kommunistregimer. Det trodde jag inte ens Anders Björck om.'' Fru talman! Det är märkligt att en ledmot av Sveriges riksdag tillåter sig att fälla den typen av omdömen om de utnämningar som nu sker, i enlighet med ett riksdagsbeslut som han själv har varit med om att fatta, såväl i försvarsutskottet som här i kammaren.
Fru talman! Jag tror verkligen inte Anders Björck om detta. Det finns väl ingen som har anledning att tro att det är på det här sättet -- hoppas jag. Men visst kan misstanken ligga där och gry, därför att alla de som är föremål för omprövning tillsattes av den socialdemokratiska regeringen på sin tid. Men jag hoppas verkligen, Anders Björck, att byte av chefer -- militära eller andra statliga chefer -- inte beror på färgen på regeringen. I så fall skulle det kanske bli många som sprang ut och in genom dörrarna. Anders Björck! Jag ställde frågan om huruvida överbefälhavarens agerande överensstämmer med Anders Björcks uppfattning om på vilket sätt man bör agera mot en militär chef.
Fru talman! Låt mig börja med frågan om politisering. Tidigare har det varit kutym att man när en ny regering tillträtt passat på att byta ut exempelvis ordföranden i olika nämnder. Jag har inte gjort det! Jag omförordnade Roland Brännström, ordförande i Försvarets underrättelsenämnd. Jag omförordnade Karl-Erik Svartberg, ordförande för Försvarets personalvårdsnämnd, och jag omförordnade två socialdemokratiska statssekreterare: Per Borg, Försvarets materielverk och Lennart Myhlback, Statens räddningsverk. Jag tog initiativ till att utvidga styrelsen i Försvarets materielverk för att socialdemokraten Jan Nygren skulle få en plats. Kom inte och påstå att jag skulle ha försökt att politisera! Tvärtom har jag varit extra generös mot olika former av socialdemokratiska befattningshavare. Det är bara att läsa statistiken! Överbefälhavaren har påpekat, vilket jag tycker är korrekt, att han erbjudit konteramiralen Sten Swedlund annan tjänst. Swedlund har tackat nej till den tjänsten. Det är alltså ÖB:s uppgift att föreslå olika former av utnämningar till försvarsministern och regeringen.
Fru talman! Den här ådran hos Anders Björck är mycket tilltalande, dvs. att han låter en del socialdemokrater vara kvar. Jag tror det är bra. Med anledning av den lektion som Anders Björck försökte ge mig om organisationen i försvaret, vill jag påpeka att Kustflottan i det här sammanhanget inte skall försvinna. Därför är det litet förvånande att landets överbefälhavare, i ett öppet brev i massmedierna, uppmanar chefen för Kustflottan att avgå. Jag utgår från att Anders Björck inte delar den här uppfattningen och inte tillåter sådant här i fortsättningen. Jag utgår också från att Anders Björck tar sitt ansvar genom att ta tag i den här frågan.
Fru talman! Det är överbefälhavarens uppgift att förbereda högre utnämningar. Han har blivit påhoppad av tidningen Sydöstran, och då är det väl inte så konstigt att han förklarar läget, nämligen att nämnd person blivit erbjuden en annan tjänst på konteramirals/generalmajorsnivå och att det pågår en omfattande förändring på det här området. Förändringarna, som rör sig om tre fall av ett mycket stort antal -- ett fyrtiotal på den här nivån -- benämns med orden: ÖB bakom utrensningar i försvaret. Det här har väl ingenting med utrensningar att göra. Såvitt jag vet är ingen av de här tre personerna socialdemokrat, men kanske Christer Skoog har bättre kunskaper än jag om deras partipolitiska uppfattningar. Jag kan försäkra: Här förekommer ingen som helst partipolitisering av militära utnämningar. Det skall det icke heller göra.
Fru talman! Jag kan garantera Anders Björck att jag inte sysslar med åsiktsregistrering. Jag vet inte vilka partier olika människor tillhör. Mig veterligen tillhör inte dessa tre personer det socialdemokratiska partiet, även om vi socialdemokrater har många som vi kan räkna till vårt parti. Men det är inte det som det handlar om. Det handlar om den fråga som jag ställde till Anders Björck, nämligen att det väl inte är rimligt att vi skall ha ett system där man byter chefer efter regeringens färg. Och det har Anders Björck också egentligen svarat på. Men den fråga som ännu står obesvarad, Anders Björck, gäller frågan om överbefälhavarens metod att i ett öppet brev i massmedia å regeringens vägnar uppmana en hög militär chef att avgå. Om det är en sådan politik vi skall ha, Anders Björck, kan man misstänka det som jag tidigare sade om andra regimers sätt att agera.
Fru talman! Eftersom Christer Skoog talar om vilka regeringar som tillsatt vilka befattningshavare, vill jag erinra om att den nuvarande överbefälhavaren är tillsatt av en tidigare socialdemokratisk regering. När denne befälhavaren blir påhoppad i en viss tidning -- och detta underblåses av Christer Skoog -- talar självfallet denne befälhavare om hur läget är och vilka åtgärder som han har vidtagit. Det har han rätt att göra. Som Christer Skoog väl vet, har sedan regeringen full prövningsrätt. Jag har en fortgående dialog med överbefälhavaren om högre militära utnämningar. I de allra flesta fall är det naturligt att följa överbefälhavarens förslag. Men i några fall har jag inte gjort det när jag har fört fram frågan till regeringen, som ytterst bestämmer.

Fru talman! Sven-Olof Petersson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att hushåll i alla delar av landet skall få samma service vad gäller tidningsutdelning på lördagar. Som bakgrund kan jag nämna att det finns utdelning av dels lokala tidningar, dels av de s.k. överspridda tidningarna. Med överspridda tidningar avses exempelvis att en person boende i Vilhelmina prenumererar på Göteborgs-Posten eller att en person boende i Stockholm prenumererar på Barometern, dvs. tidningar som utkommer minst sex dagar i veckan i en region av landet och som personer i andra delar av landet vill läsa. Dessa s.k. överspridda tidningar delas ut av bl.a. Posten, oftast som s.k. posttidning i samband med normal postutdelning. Postens policy för utdelning av morgontidningar är enligt följande: Lokaltidningar som utkommer sex dagar i veckan och som normalt delas ut av Posten under vardagar, delas även ut på lördagar av Posten. Kostnaden för utbärningen är densamma oavsett veckodag. Om den lokala tidningen normalt delas ut av Posten på lördagar, delar Posten även ut överspridda tidningar på lördagar till samma taxa som på vardagar. Enligt den postlag som träder i kraft den 1 mars i år är medborgarna garanterade en daglig post och kassaservice. I normalfallet innebär detta att brev, paket och betalningar skall kunna erhållas fem dagar i veckan, dvs. måndag till fredag. Lördagsutdelning av post upphörde för flera år sedan. Det finns vidare i postlagen ingen lagstadgad rätt att få sin morgontidning utdelad på lördagar. Utdelning av morgontidningar behandlas över huvud taget inte i postlagen eftersom denna utdelning aldrig varit förbehållen Postverket med ensamrätt. Riksdagen har beslutat att prissättningen för tidningsdistribution genom Posten bör vara marknadsmässig. Riksdagen har emellertid samtidigt ställt som krav att Posten på begäran skall offerera utdelning av tidningar. I det avtal som staten skall teckna med Posten AB ingår att tillhandahålla post och kassaservice på helgfria vardagar. Jag tycker detta är en vettig ordning som Posten infört. Om den lokala tidningen utges sex dagar i veckan och distribueras av Posten, får de överspridda tidningarna följa med. Om inte, får de överspridda tidningarna vänta till nästkommande vardag och den normala postutdelningen. Det är inte rimligt att Posten skall dela ut överspridda tidningar på lördagar utan kostnadstäckning eller för den delen dela ut lokaltidningar utan kostnadstäckning endast på lördagar när tidningen väljer annat distributionssätt än Posten måndag till fredag. Denna service ingår inte i den grundläggande postservicen enligt postlagen. På sikt skulle sådan service även försvåra för Posten att tillhandahålla den dagliga och rikstäckande postservicen till rimliga priser. Emellertid skall Posten på begäran offerera distribution om tidningsutgivare så vill. Det offererade priset för distributionen kommer då att baseras på marknadsmässiga principer.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på frågan, ett svar som är långt men framför allt omfattande och upplysande. Det ger en bra beskrivning av hur man kan se på Postens service vad gäller dagstidningarna. Om man läser portalparagrafen till den postlag som riksdagen för någon vecka sedan fattade beslut om, kan man notera att det står skrivet att det i landet skall finnas en rikstäckande postservice som innebär att brev och paket skall nå alla oavsett adressort. Jag håller med statsrådet om att det inte står någonting skrivet om dagstidningar eller om tidningar över huvud taget i denna paragraf, eftersom det inte funnits något egentligt monopol i det avseendet. Dock vill jag ändå påstå att det funnits ett mer eller mindre de factomonopol inom vissa områden i landet där posten genom traditionell lantbrevbärarservice har svarat för denna utdelning. Bakgrunden till min fråga är att Posten på en ort i korsningspunkten Blekinge-Kronoberg-Kalmar län i november meddelade följande: ''Dagstidningar med morgonutdelning har en egen utdelningsorganisation som numera tar hand om de allra flesta tidningarna. Kvar för Posten att dela ut blir några enstaka exemplar långväga ifrån. Utdelningskostnaden för dessa exemplar skulle bli mycket hög. Det finns en överenskommelse mellan tidningsutgivarna och Posten att dessa lördagsexemplar kan delas ut på följande vardag.'' Posten delar således ut dessa tidningar fem dagar i veckan i brevlådan med lantbrevbärarservice, men man har i detta fall bedömt att man inte skall dela ut dem den sjätte dagen, lördagen, eftersom det blir för dyrt. Detta står, som jag ser det, i strid med vad statsrådet sagt tidigare, att lokaltidningar som utkommer sex dagar i veckan och som normalt delas ut av Posten under vardagar delas ut av Posten även på lördagar. Delar man ut tidningen fem dagar i veckan, skall man alltså dela ut den också den sjätte dagen i veckan, om det är fråga om en sexdagarstidning, vilket det är i detta fall. Enligt min uppfattning har statsrådet genom sitt svar konstaterat att det som Posten har sagt är felaktigt.
Fru talman! Dessbättre är det inte möjligt för mig att vara domare i denna typ av frågor. Regeringen utfärdar propositioner, som riksdagen sedan ställer sig bakom. Riksdagen har i detta fall antagit en postlag, och Sven-Olof Petersson och jag har varit överens om att utdelning av tidningar inte behandlas i den. I det specifika fallet verkar det för mig vara oklart exakt hur man har lagt upp detta. Men om det stämmer att Posten fem dagar i veckan delar ut tidningen, skall det enligt Postens egen policy vara så att man delar ut den även på den sjätte dagen. Jag tycker dock att detta är en fråga som Sven-Olof Petersson kan ta upp direkt med Postverket och hänvisa till den policy som Posten själv har antagit.
Fru talman! Detta understryker vikten av att denna fråga har ställts och att den har blivit besvarad. Det kan faktiskt vara så att Posten lokalt inte har kännedom om Postens centrala policy, och det bidrar till att göra frågan aktuell och viktig. När det gäller ''överlappningstidningar'', som också berörs i svaret, tycker jag att det är rimligt att den som bor i Vilhelmina och prenumererar på en tidning från Göteborg eller Kalmar får den efter någon eller några dagar beroende på kommunikationsförhållandena. Men bor man i ett område där man någon gång under dagen fem dagar i veckan får sin tidning genom lantbrevbäraren, är det rimligt att man får den också den sjätte dagen. Jag tycker att det är helt korrekt, som statsrådet sagt i sitt svar, att om man delar ut tidningen fem dagar i veckan, skall man också göra det den sjätte dagen. Jag skall ta med mig svaret och föra diskussionen med Posten vidare. Jag kommer att göra det såväl lokalt som med de berörda abonnenter som har aktualiserat frågan för mig.

Fru talman! Stefan Attefall har ställt fyra frågor till mig angående samspelet mellan den ekonomiska politiken och miljöpolitiken. Jag kommer att besvara dessa frågor kortfattat. En utförligare belysning av dessa frågor görs i finansplanens miljöbilaga ''uthållig utveckling''. Finansplanens strategi för en snabb återgång till full sysselsättning bygger på en snabb ekonomisk tillväxt de närmaste åren. Ekonomisk tillväxt är emellertid inte detsamma som ökad välfärd. Välfärden omfattar även andra dimensioner, t.ex. miljön. Syftet med miljöbilagan är att visa hur den snabba ekonomiska tillväxt som är nödvändig för att öka sysselsättningen kan göras förenlig med en miljömässigt hållbar utveckling som innebär att miljöskulden inte ökar. Detta förutsätter bl.a. Stefan Attefalls första fråga gäller vilka åtgärder jag som finansminister är beredd att vidta för att ekonomisk utveckling skall debatteras och mätas, inte enbart utifrån BNP-måttet, utan också ur miljö och naturresurssynpunkt. Som svar på den frågan vill jag påpeka att det redan pågår ett arbete som syftar till att integrera miljöoch naturresursaspekterna i de traditionella måtten på ekonomisk utveckling. 1991:37) har regeringen lagt ut tre uppdrag som skall leda fram till en bättre belysning av kopplingarna mellan ekonomi och miljö. Naturvårdsverket arbetar med att ta fram ett system av s.k. miljöindex, som skall ge en samlad bild av tillståndet i några svenska ekosystem. Statistiska centralbyrån arbetar med att ta fram fysiska miljöräkenskaper, som skall beskriva flödet av olika miljöförstörande substanser i ekonomin. Slutligen har Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att utarbeta monetära miljöräkenskaper, som skall visa miljöförstöringens kostnader. Det är min uppfattning att resultaten av dessa uppdrag kommer att avsevärt förbättra våra möjligheter att se kopplingarna mellan den ekonomiska utvecklingen och miljö och naturresursproblemen, och därmed även förbättra förutsättningarna för en miljömässigt uthållig ekonomisk utveckling. I en internationell jämförelse ligger Sverige väl framme på dessa områden. Det måste dock framhållas att det i många avseenden handlar om grundläggande vetenskaplig kunskapsuppbyggnad. Vägen till ett färdigt system för löpande redovisning av även ett begränsat urval av miljökostnader torde därför vara ganska lång. Ett begrepp som vunnit snabbt insteg i den svenska debatten under det senaste året är miljöskulden. Begreppet lanserades i en rapport från Miljövårdsberedningen. Det har även framförts önskemål, bl.a. från Ekonomikommissionen, om en regelmässig redovisning av miljöskuldens storlek. Jag vill dock i detta sammanhang passa på att understryka att miljöskuldsberäkningarna är behäftade med minst lika stora problem som upprättandet av monetära miljöräkenskaper. Det framstår därför som orealistiskt att Sverige under de närmaste åren skulle kunna redovisa regelbundna, officiella beräkningar av miljöskuldens storlek. Enligt min uppfattning bör intresset istället i första hand riktas mot Konjunkturinstitutets arbete med att ta fram räkenskaper som visar de löpande kostnaderna för miljöoch naturresursförstöringen. Det bör också understrykas i sammanhanget att miljöräkenskaperna inte kommer att ersätta de traditionella nationalräkenskaperna. Avsikten är i första hand att komplettera nationalräkenskaperna med s.k. satelliträkenskaper som innehåller en redovisning av miljöförstöringens kostnader. Stefan Attefalls övriga tre frågor handlar om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att de priser som möter ekonomins aktörer bättre skall avspegla den verkliga kostnaden för det vi konsumerar och producerar, inkl. miljökostnaden. Jag vill böra med att framhålla att regeringen inom kort avser att tillsätta en parlamentarisk utredning som skall utreda förutsättningarna för att belysa problemen med en ytterligare miljöanpassning av skattesystemet. Utan att föregripa slutsatserna från denna utredning vill jag framhålla några olika typer av åtgärder vilka kan bidra till att införliva miljökostnaderna i prissystemet, utan att detta leder till en höjning av det samlade skattetrycket. En möjlig åtgärd att differentiera skattesatserna efter graden av miljöpåverkan, inom ramen för ett oförändrat totalt skatteuttag. --En åtgärd som prövats med framgång är att skapa avgiftssystem som innebär att de inbetalda medlen återförs till de betalningsskyldiga. Avgiften på utsläpp av kväveoxid från förbränningsanläggningar är ett exempel på ett sådant system. Avgiftsinkomsterna återbetalas till de avgiftspliktiga i förhållande till mängden nyttiggjord energi. --Till de mindre beprövade ekonomiska styrmedlen hör system med s.k. överlåtbara utsläppsrätter, vilka inte behöver inbegripa något skatte eller avgiftsuttag över huvud taget. En möjlighet som diskuteras allt oftare är att genomföra en s.k. skatteväxling, där beskattningen av miljöförstörande verksamhet ökas väsentligt för att ge utrymme åt en sänkning av andra skatter, t.ex. på arbete, för att på så sätt förbättra förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning. Samtliga dessa möjligheter bör övervägas. Jag vill i detta sammanhang även nämna beskattningen av förmånsvärdet av tjänstebilar. Genom den schabloniserade utformningen är marginalkostnaden för privat körning med tjänstebil i många fall mycket liten. En naturlig utgångspunkt är istället att förmånen i princip skall värderas till ett belopp som motsvarar de kostnader den skatteskyldige skulle ha haft om han själv svarat för dem. Beredningen av dessa frågor pågår i regeringskansliet så att ett förslag skall kunna träda i kraft den 1 januari 1995. Syftet är att uppnå en mer korrekt beskattning och positiva miljöeffekter inom ramen för oförändrad nivå på beskattningen av tjänstebilar och ett enkelt och obyråkratiskt system. Jag vill här särskilt kommentera överlåtbara utsläppsrätter och skatteväxling. Möjligheten att använda utsläppsrätter har utretts av Naturvårdsverket. Utredningen pekade på behovet av ytterligare belysning av ett antal frågor. Det är min uppfattning att utvecklingsarbetet bör fortsätta med sikte på att introducera ett försökssystem med utsläppsrätter så snart som möjligt. Det är också viktigt att skapa system som öppnar möjligheter för handel med utsläppsrätter mellan länder, inom ramen för internationella miljökonventioner. När det gäller frågan om skatteväxling så kommer denna att behandlas av den utredning som jag nyss nämnde. Det förtjänar dock att framhållas redan nu att en skatteväxling är förknippad med vissa målkonflikter. För att undvika att skatteinkomsterna minskar drastiskt till följd av en skatteväxling är det nödvändigt att hitta en miljörelaterad skattebas som är relativt stabil. En stabil skattebas är emellertid liktydig med en svag miljöstyrande effekt. En skatteväxling kan dock innebära en samhällsekonomisk förbättring även om utsläppen inte minskar, om skatten motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden för utsläppen. Slutsatsen är att det är svårt att på samma gång uppnå en förbättrad miljö och samtidigt säkerställa den finansiering som krävs för att kunna sänka skatten på arbete. Förutsättningarna för skatteväxling förbättras om även andra länder ökar sina miljöskatter. Det är därför glädjande att EU i sin vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning framställer skatteväxling som en ny intressant möjlighet för att förbättra miljön och minska arbetslösheten i Om Sverige blir medlem i EU kommer vi i ökad utsträckning att kunna påverka även andra länder att införa miljöskatter vilket skulle gagna även den svenska miljön. Över huvud taget är ett ökat internationellt samarbete en förutsättning för att Sverige skall kunna klara dagens och framtidens miljöproblem.
Fru talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret på min interpellation. Det är ett omfattande svar, och det är till stora delar mycket intressant. Det är ett bra svar att föra en diskussion kring. Jag hoppas att vi som kommer att delta i den här diskussionen kan föra ett konstruktivt resonemang. Låt mig vara litet personlig och säga att dessa frågor är en av orsakerna till mitt politiska engagemang. Jag engagerade mig i politiken just för att på något sätt kunna medverka till att skapa en ekonomi som är resursbevarande. Det har hänt mycket under 80 talet. Det vill jag gärna säga. Det har varit en positiv utveckling. Men jag upplever också att vi kanske är inne i ett trendbrott nu, inte minst med tanke på de förhoppningar jag själv har på en utredning som ser över de ekonomiska styrmedlen och skatteväxlingen. En sådan utredning kan, om alla parter är konstruktiva, verkligen innebära ett trendbrott och skapa ett ekonomiskt system som är mer miljövänligt. Jag kommer själv ihåg hur jag i slutet av 70-talet delade ut flygblad med krav på just skatteväxling, dvs. sänkt skatt på arbete och ökad skatt på miljöfarliga utsläpp. Därför känns det skojigt att vi tar ett steg framåt i den riktningen. Det var också en utredning som jag och Mats Odell krävde, när vi på DN-debatt i november skrev om just skatteväxling. Vi tror att det krävs den typen av samarbete och noggranna utredningar. Men det krävs också att vi får långsiktighet i den här typen av beslut. Därför är det viktigt att det finns en bred uppslutning bland politiker för detta och att alla parter är med på detta. Jag vill gärna bolla frågan om hur man ser på skatteväxlingsidén och detta att gå vidare med de ekonomiska styrmedlen under en tioårsperiod vidare till Anne Wibble och andra deltagare i debatten. Det är det perspektivet som det handlar om när det gäller att skapa bra förutsättningar och spelregler för näringslivet. Det finns två diken i debatten om ekonomiska styrmedel och skatteväxling. Det ena är att man tar i så att man nästan kräks för att visa sig så radikal som möjligt, för att uttrycka sig litet kraftfullt. Man glömmer konkurrensförhållanden i omvärlden och omställningsproblem. Man kastar ut barnet med badvattnet. Det andra är att man problematiserar ihjäl den här idén och bara ser problemen. Detta är litet grand av att gå in på ny mark. Då ser man bara problemen och inte möjligheterna, och ingenting händer. Jag kan skymta litet av den typen av tänkande hos en del politiker i debatten. Jag menar att vi måste försöka jobba konstruktivt. Här har vi en möjlighet att minska beskattningen på arbete och därmed öka sysselsättningen samt att även lägga beskattningen på sådant som vi måste minska. Jag ser egentligen inte någon principiell skillnad i att lägga beskattningen på miljöfarliga utsläpp, förbrukning av ändliga naturresurser, energiförbrukning osv. jämfört med att beskatta arbete. Den enda skillnaden är att arbetet är en större skattebas. Vi har en gång infört den skattebasen i Sverige, och därför har vi vant oss vid den. Det är det gamla industrisamhällets skattebas vi använder oss av och har fastnat i, i stället för att se de möjligheter som nu skapas för att lägga tyngdpunkten i beskattningen mera på sådant som vi vill minska. Därigenom kan vi uppmuntra sådant som vi vill slösa på, dvs. arbetskraft. Jag håller också med om det resonemang som förs i miljöbilagan i finansplanen. Det handlar om att skapa ekonomiska styrmedel för att få ner miljöfarliga utsläpp. Där är vi inne på ett finlir för att hitta de optimala skattesatserna och tekniken. En annan sak är att använda miljöbelastande utsläpp och energiförbrukning som en skattebas likaväl som vi använder arbete som en skattebas. Jag vill gärna se att man jobbar med båda metoderna. Om vi bara försöker hitta den optimala skattesatsen på ett visst miljöfarligt utsläpp för att få ner förbrukningen exakt till den samhällsekonomiska kostnaden kommer vi att utreda ihjäl oss. Vi kommer aldrig att finna den exakta avvägningen på alla områden, och det kommer att ta tid. Jag tror att vi måste jobba med två områden här. Jag upplever att detta också finns med i resonemangen om den här utredningen och i miljöbilagan. Jag ser mycket positivt på detta. Låt mig säga några ord om mina frågor. Den första frågan handlar om hur vi skall kunna mäta sambanden mellan ekonomi och miljö och föra debatten om detta. Där har ju Konjunkturinstitutet och SCB olika uppdrag. En fråga till Anne Wibble blir då: När beräknas dessa arbeten vara klara? Jag vet att en enda person jobbar med detta på KI. Detta är ju ett arbete som inleddes under den förra regeringen. Frågan är om Anne Wibble är beredd att medverka till att mer resurser skapas för att kunna påskynda det här arbetet. Det är ett ganska stort och omfattande arbete som måste få ta sin tid. Men det handlar ju också om hur mycket resurser det här utredningsarbetet får. Den andra diskussionen kommer att beröras i utredningen. Det kan kanske vara bra att veta när den kommer att dras i gång. Jag ser det som angeläget att den kommer i gång så snabbt som möjligt, men vi skall inte påskynda utredningsarbetets slutförande. Det viktiga med utredningsarbetet är att vi får en bred parlamentarisk uppslutning och att vi får långsiktiga spelregler för näringsliv, privatpersoner och samhällsekonomin i stort. Jag vill gärna sluta med att koppla den här diskussionen till en artikel som Anne Wibble skrev på DN-debatt för en tid sedan, den 17 november, tillsammans med Lars Leijonborg. Där skriver Anne Wibble att varje politiskt förslag bör granskas med sikte på att tillväxten skall upp. Därmed går arbetslösheten ned. Det låter vackert. Jag säger inte att det finns något motsatsförhållande i denna formulering till det jag säger nu, men det är synd att vi så ofta fokuserar på just detta i debatten. Jag tycker att formuleringen borde ha varit: Varje politiskt förslag bör granskas med sikte på att få ner de miljöbelastande utsläppen. Jag skulle vilja fråga Anne Wibble om man har sprungit förbi den frågeställningen eller om man upplever ett motsatsförhållande i den frågan.

Fru talman! Det är en viktig fråga som Stefan Attefall har tagit upp i interpellationen. Jag delar många av de åsikter som han har framfört här om vikten av att vi hittar system i den ekonomiska politiken som leder till en bättre miljö och framför allt stoppar den förstöring av miljö och naturresurser som vi har sett under mycket lång tid. Jag anser att det är en ganska stor framgång för oss i Centerpartiet att vi i dag har en miljöbilaga i anslutning till finansplanen. Den kopplar sambandet mellan miljö och ekonomi. Jag anser också att det är en stor framgång att detta med skatteväxling nu diskuteras på allvar. Man har redan börjat ta små trevande steg på det området. Det är också frågor som vi har drivit under mycket lång tid. Det är oerhört viktigt att göra det. Vi har beskattat arbetet mycket högt. Det var kanske riktigt i en situation där vi hade ont om arbetskraft. I dag är det inte riktigt lika motiverat ur den synpunkten. Däremot är det felaktigt ur miljösynpunkt, eftersom det favoriserar miljöstörande energisystem och andra system som tär på våra resurser och på vår miljö. Utgångspunkten för Stefan Attefalls interpellation var den artikel som finansministern skrev för en tid sedan. Där var kravet på en fyraprocentig tillväxt förutsättningen för att vi skulle komma till rätta med arbetslösheten. Jag vill inte riktigt på det sättet fixera en procentsats för tillväxten i förhållande till hur många arbetstillfällen vi skall få. Ett mer miljöinriktat sätt att arbeta och en skatteväxling kan ge till resultat att vi vid en lägre tillväxtnivå ändå får fler arbetstillfällen. Därigenom skapar vi också bättre förutsättningar för en miljöriktig utveckling. Finansministern säger i svaret att vi historiskt sammankopplar tillväxt med miljöförstöring. Tyvärr måste man nog säga att det fortfarande är litet grand på det sättet. Förbrukning av naturresurser är också en form av miljöförstöring. Vi kommer inte bort från den situationen förrän vi har ett fungerande kretsloppssamhälle där vi uthålligt nyttjar de resurser som vi har, där vi brukar och inte förbrukar. Då kan vi få en tillväxt som inte tär på miljön och inte innebär miljöförstöring. Försurningen, utsläppen av freoner och koldioxidutsläppen är resultat av den utveckling vi har. Det leder till problem på miljösidan. Som jag sade är det mycket positivt att vi fått denna miljöbilaga. Det är en första utveckling mot en grön bruttonationalprodukt, en grön BNP. En sådan kan kanske så småningom leda till att vi får naturresursräkenskaper som skulle ge oss en ordentlig bild av hur den nationalförmögenhet som Stefan Attefall skriver om i sin interpellation utvecklas, både när det gäller ekonomi och när det gäller de naturresurser och den miljö som vi har. En skatteväxling skulle kunna ge betydligt bättre miljö och mer jobb. Den skulle medföra att vi nyttjade mer av biologiskt material i vår produktion, att vi nyttjade återanvändning i betydligt större utsträckning och att förnyelsebara material skulle favoriseras. Det skulle leda till att förbrukningen av naturresurser inte skulle bli så stor och att skadliga utsläpp skulle minska. Det skulle också ge fler jobb, eftersom nyttjande av mänsklig arbetskraft skulle te sig billigare än användning av olika miljöstörande energislag. En klok vetenskapsman sade i något sammanhang att vi har bara en enda jord och att vi måste vara rädda om den -- vi får aldrig någon ny. Han sade också att de naturresurser som vi har på vår jord i form av metaller, olja, åkerjord osv. har vi en gång fått, och vi får aldrig några nya. Därför måste vi vara rädda om dem och se till att vi brukar dem på ett så rationellt och riktigt sätt att vi inte förstör dem för oss och för våra efterkommande.

Fru talman! Stefan Attefall och Lennart Brunander har tagit upp en viktig fråga. Jag tycker som Stefan Attefall också att finansministern har bemödat sig om ett utförligt svar. Det har nu länge talats om skatteväxling, och även de föregående talarna har tagit upp en sådan. Detta har blivit något av ett modeord, som alla använder. Alla partier i riksdagen, utom möjligen Ny demokrati, och människorna i den europeiska unionen talar om detta. Ett sådant modeord kan uttrycka ett slags kvalitativ förändring i debatten eller en ny inriktning. Det kan här vara fråga om ett intresse som man tror skall ge politiska vinster, förutom lätt insedda fördelar ekonomiskt och för miljöpolitiken. När nu dessa faktorer sammanfaller är det ingen slump. Det är någonting som är moget för bearbetning, och jag menar att det kan ske ganska omedelbart. Vad gäller den målkonflikt beträffande det långsiktiga och förutsägbara systemtänkandet om skattebasen som finansministern tog upp i sitt svar menar jag att vi har målkonflikter i samtliga skattebaser. Som Stefan Attefall påpekade har vi vant oss vid att beskatta arbete. Det är en självklarhet. Vi skall naturligtvis också försöka att få den insikten vad gäller sådant som på sikt missgynnar miljön. Jag menar att vi inte skall överdriva kravet på en omfattande utredning om dessa frågor. Jag ser en stor fara för att vi missar det intresse som finns för begreppet skatteväxling och för den metod som den representerar, om vi nu sätter oss ned och granskar det under lupp utifrån alla tänkbara förutsättningar. Det finns en betydande beredskap och en acceptans för att börja omedelbart. Jag skulle därför vilja få kommentarer från finansministern på vissa punkter. När kommer utredningen i gång? Kan man säga någonting om de direktiv som regeringen tänker på? Vad blir konsekvenserna om en utredning kommer i gång under våren, men valresultatet kanske leder till ett regeringsskifte? Vad gör den nya regeringen? Det finns mängder av frågetecken, och jag tycker att den effektivaste signalen för en ändring av politiken vore att börja någonstans nu. En ytterligare faktor som talar för att göra någonting omedelbart är samspelet mellan miljösatsningarna i de här styckena och arbetslösheten. Även därvidlag finns inom landet och på internationell nivå en betydande acceptans av och en förståelse för vad ett sådant här system skulle komma att innebära.

Fru talman! Inom miljöpolitiken används olika ord vid olika tidpunkter, och nu handlar det om skatteväxling. Jag hade hoppats och trott att Olof Johansson skulle besvara denna interpellation, eftersom han i måndags gick ut mycket kraftfullt när regeringen presenterade sin budgetproposition i radion och i andra massmedier. Han talade om att det nu skulle bli ett trendbrott och en skatteväxling. Det framställdes som någonting mycket nytt och mycket annorlunda. Det var med mycket stor förväntan som jag läste dels det pressmeddelande som så småningom kom, dels bilagan i finansplanen. Den förväntan som jag själv och jag antar också andra hade fått på grundval av de kraftfulla uttalanden som miljöministern hade gjort kom dock något på skam när jag läste vad det egentligen handlade om. ''Historiskt sett har många miljöproblem varit intimt sammankopplade med den ekonomiska tillväxten. Med ökande produktion i industrisektorn följde länge ökande utsläpp av miljöfarliga ämnen och även i andra avseenden en negativ miljöpåverkan. Under de senaste decennierna har denna utveckling brutits på flera områden i Sverige och övriga i-länder.'' Det var ju ett sant konstaterande. Också på s. 3 anförs något som jag tycker är värt att citera: 1991:37) har regeringen därför lagt ut tre uppdrag som skall leda fram till en bättre belysning av kopplingarna mellan ekonomi och miljö.'' Därefter nämns Statens naturvårdsverk och de andra myndigheter som arbetar med detta. ''I Sverige introducerades ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken i mitten av 1970-talet. Användningen har därefter successivt ökat. Det stora genombrottet kom under slutet av 1980 och början av 1990-talet i samband med att Man undrar då vari det nya, det stora genombrottet består. Man kan läsa längre fram i denna bilaga att det är att det nu skall utredas. Det är en utredning som är det stora genombrottet. Det var väl inte konstigt om jag och kanske fler då tyckte att den förväntan som vi hade känt föll platt till marken. Det är inget fel med utredningar -- det är inte det jag menar. Men jag hade trott att det skulle komma något större och mer genomgripande än en utredning. På näst sista sidan i interpellationssvaret tar finansministern dessutom litet grand loven av Olof Johanssons stora utspel. Längre ned på sidan står det skrivet att en skatteväxling dock kan innebära en samhällsekonomisk förbättring även om utsläppen inte minskar om skatten motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden för utsläppen. Slutsatsen är att det är svårt att på samma gång uppnå en förbättrad miljö och samtidigt säkerställa den finansiering som krävs för att sänka skatten på arbete. Jag upplever att man ser på frågan på olika sätt. Olof Johansson var tvärsäker på hur det skulle bli. Finansministern uppvisar en viss tvehågsenhet och menar att det finns målkonflikter. Det är klart att det gör det. Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern eftersom det är hon som svarar på interpellationen. Frågan har delvis ställts tidigare, men jag vill tillföra följande: Har man från regeringens sida samfällt ambitionen att införa skatteväxling? Jag vill också i likhet med Jan Jennehag fråga vilken tidsplan som kommer att gälla. Tre olika myndigheter har redan fått utredningsuppdrag på ganska lång tid. Jag undrar om den parlamentariska utredningen möjligen kan arbeta något snabbare.

Fru talman! En av vårt samhälles viktigaste ödesfrågor är att förändra livsstilen hos människor över hela världen, så att mänskligheten inte utnyttjar naturen mer än vad naturen långsiktigt tål. Från liberal utgångspunkt är troligen den mest värdefulla insats vi kan göra för att uppnå detta att utveckla och börja tillämpa ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Därför är det mycket värdefullt att finansplanen nu innehåller en grön bilaga. Jag kan instämma i mycket av det som har sagts här tidigare i dag. Jag tycker också att det är väldigt värdefullt att man nämner det svenska deltagandet i EU-samarbetet. Sverige kan säkert göra utredningar som kan bidra till internationell utveckling, både inom EU och inom Förenta nationernas många olika organ. Skatteväxling har blivit ett modeord, sägs det. Det är väl bra att vi använder det ordet som symbol. Det finns angivet i bilagan till budgetpropositionen att grundtanken med skatteväxling är att uppnå två mål: både en dämpning av miljöfarlig verksamhet och sådant som kan ge effekt på sysselsättningen. Det är ingen tvekan om att skattesystemet kan ha en stor påverkan både på miljön och på arbetslösheten. Dock blir jag en aning orolig över en mening i bilagan. Man skriver att det inte är självklart att dessa båda mål går att uppfylla samtidigt. Jag är övertygad om att de går att uppfylla samtidigt om man gör en rätt utformad skatteväxling. Självfallet måste den göras på rätt sätt. Det går naturligtvis att göra saker på fel sätt också, så att man inte uppnår målen. Meningen bekymrar mig något, eftersom den tyder på en sådan tveksamhet. Man säger att det inte är säkert att det går att uppnå målen samtidigt. Jag är också övertygad om att en eventuell skatteväxling kan påverka de långsiktiga investeringarna såväl inom industrin som inom transportsektorn. Den påverkar balansen mellan vägtrafik och järnvägstrafik såväl för gods som för persontrafik. Den påverkar balansen mellan kollektivtrafik och individuella resor. Det gläder mig särskilt att finansministern aviserar en modifiering av tjänstebilsbeskattningen och att den skall kunna komma så snart att den träder i kraft redan vid nästa årsskifte. Det är ju uppenbart orimligt att marginalkostnaden i stort sett är noll för privatresor med tjänstebil. Självklart är det viktigt att man utreder noggrant, men varje tidsfördröjning i en sådan här grundläggande fråga påverkar både miljön och sysselsättningen negativt. Därför ansluter jag mig till de frågor som har ställts här, framför allt av Stefan Attefall. När blir utredningarna klara? När kommer det konkreta regeringsförslag? Går det möjligen att påskynda dessa utredningar med hänsyn till den grundläggande betydelse de har? Även förväntningar om den framtida utvecklingen påverkar självfallet besluten inom näringslivet. Här har finansministern en viktig roll i att sända ut rätt signaler till näringslivet. Min fråga blir därför: Vilka råd vill finansministern ge till dem som planerar och gör avvägningar som gäller investeringar inom näringslivet? Om man är klar över i vilken riktning man vill ändra skattesystemet får man inte tveka om att påbörja förändringarna, menar jag, även om man inte exakt kan fastställa hur långt man vill gå. Det bör vara så, att man parallellt bedriver ett grundläggande vetenskapligt arbete. Man kan genomföra den parlamentariska utredning som jag hälsar med tillfredsställelse, men man måste ändå kunna agera i den riktning man vill gå. Jag undrar därför hur snart konkreta åtgärder kommer att påbörjas på ett något så när systematiskt och medvetet sätt. På sätt och vis kan man väl ändå säga att skatteväxling har påbörjats. Trenden har varit att minska arbetsgivaravgifter och införa miljöskatter. Vi är egentligen i ett slags process av skatteväxling redan nu. När kommer konkreta och litet mer långsiktiga planer så att man kan se att arbetet görs på ett systematiskt och medvetet sätt och att det ger rätt signaler till dem som planerar investeringar? Det gäller faktiskt både näringslivet och statliga investeringar inom framför allt trafiksektorn.

Fru talman! Miljöförstöringen och slöseriet med naturresurserna är nu de allvarligaste hoten mot mänsklighetens framtid. Vi har i stor utsträckning köpt vår materiella standard på kredit i form av en miljöskuld -- den miljöförstöring och det slöseri med naturresurser som vi har gjort oss skyldiga till. Alla andra framsteg -- kulturella, sociala osv. -- blir helt ointressanta om vi har köpt vår materiella standrad till priset av en miljö där mänskligheten inte längre kan överleva. Det är inte rätt av oss att lasta över också miljöskulden på kommande generationer. Detta resulterar i konstaterandet att den viktigaste uppgiften för oss alla är att bekämpa miljöförstöring och hushålla med naturresurser. Där har självfallet vi politiker ett särskilt ansvar. Därför noterar jag med stor tillfredsställelse den uppslutning som nu finns kring användningen av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Det är bråttom. Vi kan inte vänta med att använda något av alla de styr medel som vi har till förfogande i miljöpolitiken. Det var redan i mitten på 1960-talet som professor Erik Dahmén myntade uttrycket ''Sätt pris på miljön''. Det har vi politiker ännu inte vågat göra. Det handlar om politiskt mod -- att våga sätta ett pris på det som är så väldigt svårt att sätta pris på. Det kanske bästa styrmedel vi har i miljöpolitiken är vårt samhällsekonomiska system, dvs. den ramhushållning vi har i detta land. Den kännetecknas av att vi politiker sätter upp ramarna inom vilka ekonomisk verksamhet skall bedrivas. De ramarna skall utformas så, att de i första hand tar hänsyn till miljön och till hushållningen med naturresurserna. Rätt utformade ramar innebär att företagsekonomisk lönsamhet och samhällsekonomisk lönamhet sammanfaller. Den styrmedelsarsenal vi har omfattar mycket mer än ekonomiska styrmedel. Det är lagstiftning, reglering, tillståndsgivning, forskning, teknisk utveckling, information osv. Det är viktigt att dessa styrmedel är samstämda, så att resultatet blir harmoniskt. Jag vill gärna använda uttrycket styrinstrument i stället för styrmedel så att det leder tanken till en symfoniorkester. Ekonomiska styrmedel består av många olika inslag: skatter, avgifter, subventioner och utsläppsrätt, för att ta ett av de exempel som finansministern nämnde i sitt interpellationssvar. De ekonomiska styrmedlen är särskilt bra mot diffusa utsläpp, därför att precisionen i de ekonomiska styrmedlen inte är lika stor som precisionen i t.ex. lagstiftning, reglering och tillståndsgivning. Men eftersom de största miljöproblemen i dag härrör just från de diffusa utsläppen blir ekonomiska styrmedel alltmer aktuella. Återanvändning är ett bra sätt att hushålla med resurser. Det kan finnas anledning att vi återanvänder en del av de många utredningsresultat som föreligger och de initiativ som har tagits tidigare. Jag har en ganska märklig parlamentarisk bakgrund och fanns med redan 1968. Jag skrev då en motion om användning av skattesystemet som miljöpolitiskt instrument. I den motionen stod att ett sätt att angripa miljöförstöringen som ännu inte använts är att utnyttja skattesystemet som miljöpolitiskt instrument. Vidare stod där: ''Enligt vår uppfattning är miljöproblemen nu så allvarliga att tiden är mogen att använda skattesystemet i kampen mot de allvarligaste föroreningarna''. Ett av förslagen i motionen var att en utredning skulle tillsättas om revision av skattesystemet i detta syfte. Det blev så småningom också en utredning om miljövårdens kostnader, i början av 1970-talet. Jag skulle vilja rekommendera återanvändning av mycket av det förnämliga material som togs fram av den utredningen. Jag var dock inte helt nöjd med allt. 1974 var jag tvungen att skriva en reservation till ett delbetänkande. Där står det: ''I en aktiv miljöpolitik måste olika styrmedel, såväl administrativa som ekonomiska, utnyttjas odogmatiskt. Allmänt sett måste sålunda beskattningen av produktionen alltmer inriktas på knappa resurser såsom energi och råvaror samt på miljöbelastningen och därmed minska efterfrågan på sådana faktorer. Inom ramen för en oförändrad total skattebelastning kan då t.ex. löneskatten reduceras vilket ökar efterfrågan på arbetskraft.'' Fru talman! Det finns anledning att konstatera att det här har gjorts många utredningar och att samstämmigheten över partigränserna nu är mycket stor. Det finns anledning att gå från ord till handling. Vi skall då ha klart för oss att kraven på precision inte är så höga när det gäller ekonomiska styrmedel, därför att styrmedlen som sådana inte har någon hög precision. Det betyder att vi inte kan vänta. Vi måste gå från ord till handling när det gäller att tillämpa ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Jag hälsar med tillfredsställelse den syn som finansministern visar i interpellationssvaret. Jag kan konstatera att företrädaren Gunnar Sträng i en interpellationsdebatt 1967 inte visade samma förståelse.
Fru talman! Det var ganska många frågor. Jag tar först några frågor som mera rör det formella -- utredningar, direktiv, rapporter osv. -- och sedan själva sakfrågan. Jag tror att det var Stefan Attefall som frågade när den utredningsverksamhet som pågår på KI, SCB och Naturvårdsverket är klar. KI kommer med en delrapport till hösten om de monetära räkenskaperna. Slutrapporten kommer senare. Jag tror att man skall vara försiktig med att ha förväntningar på att alla skall bli klara snabbt. Som jag sade i interpellationssvaret handlar detta mycket om en vetenskaplig kunskapsuppbyggnad. Jag tror dock inte att man skall behöva vänta i fem eller tio år på att över huvud taget kunna utnyttja delresultat. Ett successivt utnyttjande av den kunskapsmängd som byggs upp bör kunna ske, så att man kan nyttiggöra delresultat under tiden och inte behöver vänta i tio år på något slags slutlig Sanning. Jag hoppas att vi kan tillgodogöra oss resultaten successivt. Det ställdes några frågor om när utredningen om skatteväxling skall tillsättas, när direktiven skall finnas klara osv. Som framgår av både miljöbilagan till finansplanen och interpellationssvaret avser regeringen att tillsätta utredningen inom kort. Det är skatteministern som håller i detta. Direktiven kommer på sedvanligt sätt att offentliggöras, så att alla kan ta del av dem. Det var nog så intressant att höra några av inläggen här. Om jag börjar bakifrån kan jag säga att Sören Norrby talade mycket och inlevelsefullt om att vi politiker måste våga sätta pris på miljön. Jag håller verkligen med om det. Jag upplevde med viss ledsnad att det modet saknades hos två av debattörerna här, när vi så sent som för en månad sedan diskuterade detta med att sätta pris på miljön. Det gällde en litet mindre ökning av bensinskatten. Då vågade inte vare sig representanterna från socialdemokratin eller Vänsterpartiet fullfölja denna verbala uppfattning. Jan Jennehag undrade hur komplicerat det skulle bli med arbetet i utredningen om skatteväxlingen och dess resultat om det blev en ny regering. Det enklaste sättet att undvika detta är att se till att vi inte får någon ny regering. Då vet vi att arbetet drivs vidare i den anda som finns beskriven både i miljöbilagan till finansplanen och Om vi sedan går över till själva sakfrågan är det viktigt att hålla isär två ting. Den popularitet som begreppet skatteväxling har kommit att få beror på att många människor tror att man därmed kan slå två flugor i en smäll. Man kan förbättra miljön och samtidigt få fram flera jobb med i stort sett bara ett instrument. Därför tycker jag att det är viktigt att poängtera att man måste hålla isär dessa båda ting, så att man är säker på att man uppnår det man vill. Det har jag också gjort i svaret. Det framgår dessutom av miljöbilagan till finansplanen. Om man t.ex. lägger över en stor beskattning på miljönegativa inslag i akt och mening att minska miljöförstörelsen, vilket är ett viktigt mål då man använder ekonomiska styrmedel, innebär det att skatteintäkterna där minskar. Möjligheten att samtidigt kraftigt kunna reducera beskattningen på någon annan bas, t.ex. arbetskraft, vilket jag mycket starkt förespråkar, blir naturligtvis mera begränsad. Om man däremot har en stabil miljöbas för att få stabila intäkter, uppnår man inte det miljömässigt intressanta huvudmålet, nämligen att minska miljöförstörelsen. Man får i och för sig in pengar och kan växla mot lägre skatt på arbete, men man når inte miljömålet. Jag tror att man skall vara på det klara med att det oftast inte är möjligt att med ett medel nå mer än ett mål. Margareta Winberg ondgjorde sig över att vi skulle utreda först osv. Jag menar att det är viktigt att man faktiskt utreder först vad man skall åstadkomma och hur man skall åstadkomma det. Om jag återgår till vad Stefan Attefall sade, vill jag säga att jag menar att det inte finns något nödvändigt motsatsförhållande mellan tillväxt i vanlig bemärkelse och en miljömässigt hållbar utveckling. Det tycker jag framgår med stor tydlighet av miljöbilagan och regeringens övriga dokument. Det beror på vilka medel vi använder och hur vi sätter samman dem för att nå denna tillväxt eller utveckling. Utveckling är normalt ett mera relevant begrepp. Det hänger samman med vilka medel vi använder och hur vi utnyttjar dem. Jag tycker därför att det är centralt att man vet vad man gör när man ger sig in på att lägga om beskattningen från en bas till en annan. Självfallet tillsätter man inte en utredning och gör ett stort nummer av detta utan att mena allvar. Om alla var helt ointresserade av frågan om skatteväxling skulle vi inte tillsätta någon utredning. Att denna utredning tillsätts är ett mycket klart uttryck för regeringens ambition i detta avseende.
Fru talman! Jag vill gärna tacka alla som har deltagit i debatten än så länge. Det är skojigt att vi har fått en bred uppslutning i debatten och att vi dessutom i stor utsträckning har fått en bred uppslutning kring viljeinriktning och liknande saker. Jag vill göra några kommentarer till de inlägg som har gjorts. Jag tror att det var Margareta Winberg som ställde några frågor kring tanken på en utredning och -- som Anne Wibble också nämnde -- kanske ifrågasatte vitsen med en utredning. Det intressanta är väl i så fall vad Margareta Winberg själv och hennes parti vill bidra med i en sådan här diskussion. Lars Hedfors har nämligen i TT och i Svenska Dagbladet uttryckt en viss tveksamhet kring detta, han har inte haft någon klar uppfattning i fråga om de här behoven och inte heller redovisat några egna ambitioner. Jag menar att den stora fördelen med ett utredningsarbete är att vi får en konstruktiv process på en bred politisk front. Jag tror att det är ett självändamål, inte minst för att lägga fast spelregler som berör näringslivets investeringar för lång tid framåt. Därför tycker jag att det är viktigt att vi i alla partier går in i det här arbetet med en konstruktiv attityd. Min tolkning är att en sådan finns, men det skulle ändå som sagt vara intressant att höra Margareta Winberg utveckla frågan och kommentera de uttalanden som Lars Hedfors har gjort. Vi har en marknadsekonomi, och vi har konstaterat att denna är det bästa medlet för att skapa välfärd och ett effektivt resursutnyttjande. Men marknadsekonomin är inte perfekt eller fullkomlig. Det krävs politiska ingrepp för att marknadsekonomin skall kunna fungera bättre. Ett sådant ingrepp är användandet av ekonomiska styrmedel. Marknaden själv kan nämligen inte värdera luftföroreningar, vattenföroreningar, etc., i varje fall inte fullt ut. I den processen gäller det att försöka se till att marknaden jobbar mer än hittills i miljöns tjänst. Det är på något sätt det som är vitsen. Vi vet emellertid samtidigt att höga skatter försämrar marknadens funktion. Därför är skatteväxlingen så viktig. Den innebär att vi flyttar om beskattningen. När frågan om ekonomiska styrmedel har tagits upp i miljödebatten har det hittills handlat om att öka på skattebördor för näringsliv och privatpersoner, men det är inte på lång sikt någon framkomlig väg. Jag ser som det viktiga att vi kan hitta en modell för att skjuta över tyngdpunkten i skattesystemet från arbete och mot miljöbelastande utsläpp. Jag kommer då in på frågan om skattebaser, som Anne Wibble tog upp och som också är en viktig diskussion. Jag tror att man skall jobba på två sätt, vilket man också resonerar kring i budgetpropositionens miljöbilaga. Dels gäller det att försöka finna optimala ekonomiska styrmedel för olika sektorer för att få ner utsläppen. Den kvävedioxidbeskattning som så att säga går runt i systemet och går tillbaka till värmeverket är ett utmärkt exempel, som inte ger statskassan några ytterligare inkomster. Självfallet skall vi jobba vidare på de områdena, men jag tror också att det handlar om att se litet mer grovt på frågan. Då är vi inne på skatteväxling. Vi vet att vi i Sverige inte kommer att få se någon snabb minskning av skattebasen för koldioxid och avfall, utan vi kommer under de närmaste 10--20 åren att producera och släppa ut ganska omfattande mängder koldioxid och avfall. Som jag ser det kan detta faktiskt utnyttjas som skattebaser. Vi får nämligen på lång sikt en förändring i t.ex. teknikutveckling. Vissa effekter sker snabbt, men de stora effekterna kommer efter en litet längre tid. Under tiden kan vi då utnyttja detta som en skattebas. Om detta innebär att statskassan något minskar sina inkomster, ser jag inte det som helt omöjligt att hantera, eftersom det blir fråga om en långsiktig, successiv anpassning av skattetrycket till en nivå som också är bra för vår samhällsekonomi.
Fru talman! Jag förstår mycket väl att finansministern anser att ett regeringsskifte inte är till fördel för någonting här i landet. Jag tror nog det motsatta. Vi kommer nog inte i dag längre på den punkten. Vad jag ville framhålla var att det vid ett regeringsskifte alltid finns en risk för att pågående utredningsarbete tappar tempo. Det kan vi väl ändå vara överens om, finansministern? Om regeringen nu föreslår konkreta detaljer i den här frågan, finns nu ett gyllene tillfälle att få acceptans för detta. Detta gäller dels inom själva regeringen -- efter vad jag har förstått av alla uttalanden finns det icke någon av finansministerns regeringskolleger som skulle motsätta sig detta. Dessutom skulle detta mötas av en applåderande opposition. Vad är mera gynnsamt? Jag inbillar mig inte att man kan uppnå oförenliga eller antagonistiska mål med samma medel. Men i fråga om mål som till en del sammanfaller kan man naturligtvis hitta konstruktioner som gynnar båda. Man behöver inte ha som ambition att lösa allt. Man kan vara tillfreds med att man angriper ett problem och inser att det går i en positiv riktning. Precis som Sören Norrby sade är det klart att en sänkning av priset på arbete enligt gängse ekonomisk teori kommer att innebära att efterfrågan på arbete också ökar. Det är det jag menar. Från oppositionens sida vill vi gärna ha förslag. Saknar regeringen idéer och förslag, finns en del att hämta hos oppositionen. Det är bara att sätta i gång. Vi kommer därmed att kunna lägga en bit bakom oss. Det är också väldigt viktigt för framtidstron och för att -- som jag nämnde i mitt tidigare inlägg -- omgivningen skall veta i vilken riktning utvecklingen går, eftersom man inrättar sig efter det som framöver kommer att bli en gängse kultur. Även om det är fråga om små och i ett större sammanhang kanske inte särskilt långtgående detaljer, är det ändå en signal. Sådana signaler är viktigare än att vi säger att vi nu skall sätta oss ner och prata om något som vi i stort sett är överens om.
Fru talman! Jag delar finansministerns uppfattning att det skulle vara ett ganska våghalsigt experiment att nu byta regering, eftersom regeringen ändå har kommit en bit på väg i detta arbete och det faktiskt nu har hänt mer på den här fronten än vad det har gjort på mycket länge. Det är nog ganska riktigt att tala om ett trendbrott på det här området. Detta gäller inte minst i fråga om synen på miljön och arbetet för att förbättra miljön. Margareta Winberg sade att skatteväxling är ett modeord. Skall jag utnämna något modeord i det här sammanhanget, är det kretslopp. Skatteväxling är ett medel för att uppnå sådant som vi vill att ett fungerande kretsloppssamhälle skall innehålla, nämligen att de resurser som finns nyttjas på ett riktigt sätt, att de återanvänds och att de naturresurser som finns inte förbrukas utan brukas. Jag delar också finansministerns uppfattning att det faktiskt är ett bekymmer att få skattepengarna att räcka. Det är naturligtvis på det sättet. Rent matematiskt kan det bli ett bekymmer. Men det är naturligtvis också ett bekymmer att inte göra någonting, eftersom miljöförstöringen kostar pengar. På sikt minskar miljöförstöringen även statens inkomster, och framför allt minskar den den resurs vi har att arbeta med. Därför är de här åtgärderna nödvändiga, för att vi på sikt skall få en bättre fungerande ekonomi. Vi får på detta sätt också en stabilare ekonomi för samhället. En annan sak som finansministern berörde i sitt svar var tanken på att få fram den verkliga kostnaden för en produkt. Det får man inte förrän produkten också bär kostnaderna för den förbrukning av ändliga resurser som nyttjandet av produkten innebär och också den miljöförstöring som produkten i sig ger. Jag är alldeles övertygad om, att om kärnkraften skulle få betala sina verkliga kostnader hade vi inte haft någon kärnkraft. Jag är också övertygad om att väldigt många saker som transporteras långa vägar skulle få ett helt annat pris om man fick lov att betala den verkliga kostnaden för transporterna. Det gäller särskilt produkter som åker fram och tillbaka gång på gång, vilket vi ser att en del gör. Styrmedlen är alltså viktiga. Jag skulle också vilja ställa ett par frågor till finansministern om resonemanget kring överflyttningsbara utsläppsrätter och handeln med utsläppsrätter. Har vi de förutsättningarna i Sverige? Är Sverige så stort, och har vi sådana områden så att vi skulle kunna hantera det här? Hur skulle vi kunna gå till väga för att skapa ett system som samtidigt innebär en miljöförbättring? Om vi bara handlar med utsläppsrätterna, får vi ju ett status quo, och det kan vi inte vara nöjda med.
Fru talman! Nej, finansministern, jag ondgjorde mig inte över utredningen som sådan. Vad jag uttalade mig om var den förväntan som hade blåsts upp på att vi nu skulle få ett trendbrott när det gäller skatteväxling och att det trendbrottet skulle bestå av en utredning. Här har alla -- möjligen med undantag för Lennart Brunander -- mycket tydligt sagt att vi, som Lennart Fremling uttryckte det, redan nu är inne i ett slags process. Därför tyckte jag också att miljöministern i viss mån uppträdde i lånta fjädrar i intervjuerna i radio, TV och tidningar i måndags. Vi är redan nu inne i en process, sade Lennart Fremling alltså. Jag skulle då vilja fråga finansministern: Hur kan man gå vidare i den processen? Finansministern eller skatteministern tillsätter visserligen en utredning, men ni har säkert funderat över hur man kan utveckla detta ytterligare. Jag delar finansministerns uppfattning om de målkonflikter som finns. De gör inte det hela enklare. Det finns människor, både här hemma och utomlands, som har försökt titta närmare på dessa målkonflikter. Man har då kommit fram till att det finns ett tak -- man har uttryckt det i procent -- för hur mycket av belastningen på arbete som man kan flytta över till miljön. Jag undrar om finansministern har någon uppfattning om hur stor del av skattebelastningen på arbete som skulle kunna göras om till skattebelastning på miljöstörningar. Hur stor del skulle det kunna röra sig om för att man skall kunna få de dubbla effekter som vi alla eftersträvar? Finansministern sade att vi inte ställde upp för någon månad sedan. Men det vi diskuterade då var kanske inte miljöreformer. Vi sade då -- och vi vidhåller det -- att tidpunkten kanske inte var den bästa för att dra in pengar för konsumtion. Avsikten med den ökade bensinskatten var ju att åstadkomma en budgetförstärkning och inte en miljöreform. Jag har från kds fått frågan vad vi själva gör. Ja, vi diskuterar det här väldigt livligt i vårt parti. Vi inser att en bensinskattehöjning -- för att återknyta till det -- är en väldigt enkel och bra metod för att styra utvecklingen mot andra trafikslag än vägtrafik. Vi funderar då på hur man skall kunna göra detta utan att de bygder drabbas där man faktiskt måste ha en bil, där det inte finns kollektivtrafik. Kan man på något vis återföra pengarna till de personerna eller till de bygderna? Skall man ha gränser, zoner? Det tycker jag själv kanske inte är så klokt. Skall det hela ordnas på elektronisk väg, t.ex. med kort, eller hur skall det gå till? Samma diskussion för vi när det gäller energin och när det gäller jordbruket. Jag skulle kunna returnera frågan till kds: Vad har ni för syn på i synnerhet bensinskatten, energin och kanske också jordbruket i framtiden? På jordbrukets område har ni ju inte precis visat framfötterna i det här avseendet.
Fru talman! Varje förändring har naturligtvis många effekter. Därför förstår jag inte varför det skulle vara så svårt att tänka sig att man med skatteväxlingen samtidigt kan uppnå en miljöförbättring och en ökning av sysselsättningen, om man utformar den på rätt sätt. Jag tycker att allt tyder på att det bör gå att uppnå detta. Jag förstår i och för sig att finansministern värnar om en stabil skattebas. Men scenariot att skatteintäkterna måste minska förstår jag inte riktigt. Det måste ju bero på hur man beräknar de dynamiska effekterna när man inför skatterna. Om man plötsligt inför en miljöavgift kommer intäkterna naturligtvis att minska successivt när utsläppen reduceras, men sedan kommer man väl att nå en nivå där intäkterna ligger och där det pris som då har uppstått är rimligt för exempelvis den industri som är verksam. Jag tror säkert att finansdepartementet kan göra en rimlig beräkning av de dynamiska effekterna och på så sätt komma fram till en skattesats. Den skattesatsen kanske bör sättas så att den successivt ökar. På så sätt kan ju också intäkten hållas någorlunda konstant över åren. Det ligger i själva verket dessutom ett värde i att skattesatsen på ett visst miljöutsläpp ökar -- då kan företag och andra successivt anpassa sig till de förändrade omständigheterna. Därför skulle jag vilja höra vilka signaler finansministern vill ge till dem som planerar och gör avvägningar för olika investeringar.
Fru talman! Jag skulle vilja att vi tog upp själva BNP-begreppet till granskning i den här debatten. Den ekonomiska politiken har nämligen ett lätt definierat mål, men miljöpolitiken har inte en likadan siffra. Al Gore skriver i sin bok Uppdrag jorden att det ekonomiska systemet lider av partiell blindhet. Jag tycker verkligen att det är så, att traditionella ekonomer inte förmår se helheten. Eftersom finansministern påstår att det inte finns någon motsättning mellan tillväxt och miljö och att det beror på hur vi når denna tillväxt vill jag fråga finansministern: Vilka delar i tillväxten är negativa för miljön? BNP räknar ju miljöskador som en pluspost i tillväxten. Därför kan resultatet bli väldigt konstigt, exempelvis när vi har en ökad tillväxt med en procentsiffra -- nämligen 4 % -- som mål och inte skall ta hänsyn till hur denna tillväxt uppnås. Ur Al Gores bok skall jag citera några saker som det kanske kan vara bra för finansministern att fundera över: - - ''kapitalismens seger över kommunismen får inte bara leda till att vi som tror på den förfaller till självbelåtenhet. I stället måste vi inse att västvärldens triumf -- på grund av att den ökar sannolikheten för att resten av världen kommer att anta vårt system -- innebär ett stort ansvar och en förpliktelse att rätta till den förhärskande marknadsekonomins fel och brister. Den bistra sanningen är att vårt ekonomiska system lider av partiell blindhet. Det ser vissa saker men inte andra. Med yttersta noggrannhet mäter det och håller reda på värdet av sådan ting som är av betydelse för köpare och säljare - - . Men det händer ofta att dess invecklade beräkningar helt och hållet förbiser värdet av andra saker, sådant som är svårare att köpa och sälja.'' Litet senare granskar han det mest grundlägande måttet på ett lands ekonomiska tillstånd, BNP, närmare. Han tar ett par exempel -- skövling av regnskogar och olämpliga metoder inom jordbruket i USA -- och så konstaterar han: ''I praktiken betraktar BNP den snabba och hänsynslösa skövlingen av miljön som något bra!'' Jag tycker att det är mycket olyckligt att vi fortfarande har ett så bristfälligt mål för den ekonomiska politiken som en ökad tillväxt av BNP. Det kan vi inte fortsätta att ha så länge till, om vi verkligen skall ha en bättre framtid, en god utveckling av miljön och ekonomin i Sverige och i världen.

Fru talman! Ibland tror jag att vi politiker måste lära oss att litet bättre klara det som kan kallas systemanalys, dvs. att överblicka effekterna av våra beslut. Det behövs när det gäller miljöskatter och miljöavgifter. Men framför allt är det viktigt, tror jag, att vi sorterar upp dessa styrmedel i två grupper, nämligen för det första de finansierande skatterna och avgifterna och för det andra de styrande. Ibland sammanfaller dessa funktioner. Om man bara sorterar upp skatter och avgifter i två högar upptäcker man att man till skattebasen kan föra sådant som är finansierande, dvs. belastar sådan verksamhet, sådana utsläpp, som vi kommer att ha under överskådlig tid. Ett bra exempel på det är koldioxidskatten. De styrande skatterna och avgifterna är de som skall avskaffa sig själva. Svårigheten att sortera får inte vara en hämsko när det gäller att använda ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Vårt skattesystem är styrande, många gånger utan att vi ens har tänkt på det, och ibland kanske på ett direkt oavsiktligt sätt. Vi använder faktiskt både tobaksskatt och alkoholskatt som delar av skattebasen, trots att vi egentligen önskar att de skulle bli noll, dvs. att konsumtionen av dessa skadliga ämnen skulle upphöra. Priset är i en marknadsekonomi den för konsumenten viktigaste informationen vid ett köptillfälle. Konsumenten skall ju i en marknadsekonomi styra produktionens inriktning genom sin efterfrågan. Därför är det oerhört viktigt att priset på en vara avspeglar hela den resursuppoffring och miljöbelastning som produktion och distribution av varan och omhändertagandet av den när den har blivit avfall medför. Det innebär att vi måste använda ekonomiska styrmedel för att informera om vilka resursuppoffringar som olika produkter kräver. Det innebär automatiskt att de som är mindre väl miljöanpassade -- jag säger inte miljövänliga -- slås ut på grund av att de inte längre efterfrågas. Den här interpellationen och den rapport som ligger bakom den och som Stefan Attefall inom kds har hållit i tycker jag är bra och intressant. Den markerar en, numera, bred uppslutning kring användningen av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Jag är tacksam över att vi i den här debatten inte har behövt höra argumentet att ekonomiska styrmedel innebär att man kan köpa sig fri. Ekonomiska styrmedel är ett sätt att markera att inga utsläpp, ingen miljöförstöring, får vara gratis. Det är inte så många år sedan Birgitta Dahl och Bengt Westerberg här i kammaren förde en debatt där köpa-sig-fri-argumentet dominerade från Birgitta Dahls sida och Bengt Westerberg litet uppgivet lämnade talarstolen. Jag skulle vilja påstå att det är avsaknaden av köpa-sig-fri-argumentet som är trendbrottet i den här debatten. Jag har haft förmånen att arbeta länge med miljöfrågor, ofta i motvind. Jag känner en mycket stor tillfredsställse över den samstämmighet som nu finns. Jag ser den som mycket hoppfull och räknar med att det snart leder till konkreta resultat.
Fru talman! Låt mig svara på några av de frågor som har ställts. Jag skall försöka göra en liten sammanfattning av diskussionen, men först skall jag ta upp några mer specifika frågor. Jan Jennehag säger att även små signaler till marknadens aktörer är betydelsefulla. Så är det förvisso. Den signal som Jan Jennehag och hans parti gav ifrån sig var att man inte vågade höja bensinskatten med 13 öre. Det tycker jag var en ganska dålig signal. Lennart Brunander tog upp frågan om handeln med utsläppsrätter. Jag vill hänvisa till ett litet avsnitt i finansplanens miljöbilaga. Poängen med ett sådant här system är ju att det blir kostnadseffektivitet, dvs. att det blir en reduktion av utsläppsproblem och liknande till lägsta möjliga kostnad. Då är det viktigt att systemet blir sådant att reduktionen av utsläpp fördelas till de områden där den kan göras på billigast sätt inom en viss given ram. Det är viktigt att man försöker se var det finns tillräckligt många aktörer på den här marknaden för att man skall kunna ge sig in på t.ex. en försöksverksamhet och att man klarlägger vilka övriga villkor som krävs för att det skall kunna fungera. Det måste vara något speciellt avgränsat miljöproblem, och man måste göra något lämpligt val av utsläppskällor, så att det inte bara blir en diskussion, även om man inte är helt klar över alla effekter på varje enskild punkt. Till Margareta Winberg vill jag säga att jag naturligtvis inte vill föregripa utredningen om skatteväxlingen genom att här nämna procentsatser eller belopp, men jag vill återigen säga att det, om man nu vill slå två flugor i en smäll, hade varit ett bra tillfälle att göra det när man kunde höja bensinskatten och på så sätt få både miljöeffekter och pengar. Jag ser en mycket tydlig brist på samband mellan ord och handling i några av debattinläggen i dag. Jag skall nu återgå till själva huvudfrågan. Det är viktigt att slå fast, vilket jag också har försökt göra i mitt svar, att en skatteväxling, när man så att säga flyttar beskattningen till en negativ miljöbas, kan vara samhällsekonomiskt effektiv även om man inte skulle nå några stora minskningar av miljöförstörelsen. Om skatten bättre motsvarar den samhällsekonomiska kostnaden blir det ju ett mer korrekt prissystem och mer korrekta långsiktiga signaler. Däremot tycker jag nog, som Sören Norrby försökte beskriva, att man skall hålla isär vilka styrmedel som är direkta styrmedel, dvs. som avser att minska skattebasen, och vilka som har andra mer samhällsekonomiskt uppbyggande effekter. Lennart Fremling tog upp en viktig fråga, nämligen frågan om vilken information eller signal vi politiker vill ge till näringslivets investerare och många andra. Jag kan inte precisera mig så väldigt mycket när det gäller procentsatser, belopp och liknande.

Jag är övertygad om att en framsynt miljöpolitik i Sverige, som jag tycker att vi är på god väg att skaffa oss, i detta avseende kan innebära att vårt svenska näringsliv kan ligga litet grand före. Man skall inte ligga så långt före att själva företagen så att säga slås ihjäl, men man skall hela tiden ligga litet grand före. Därmed ger man också upphov till en produktionsökning i en sådan mer miljövänlig verksamhet. Detta är oerhört väsentligt. Det är, som många debattörer har anmärkt, ingalunda bara här i Sverige som detta diskuteras. Hela problemkomplexet med samband mellan tillväxt i mer monetära termer och den ekologiska balansen är ju central för hela världssamfundets utveckling. Det är viktigt att vi skaffar oss ett litet försteg. Jag menar att vi är på väg mot detta, men den framsynte företagaren och investeraren bör redan nu utgå från att miljöförstörande verksamhet på det ena eller andra sättet kommer att kosta mer. Han eller hon bör själv tänka två steg före, detta för att skaffa sig själv, sin arbetsplats och sina anställda alla tänkbara fördelar.
Fru talman! Det Anne Wibble sade sist tycker jag var bra. I valrörelsen och i övrig politisk debatt förkunnar vi just detta budskap att man skall investera klokt ur miljösynpunkt. Det vore bra om vi dessutom kunde få en samstämmighet om att det alltid kommer att vara intressant att investera i Sverige. Om vi kan skapa de förutsättningarna tror jag att vi kan hantera de problem som självfallet kan finnas med en sådan skatteomläggning som en skatteväxling innebär. Det finns problem med allting man gör, speciellt gäller det omställningar. Inte minst svensk ekonomi är just nu ett bevis för detta. Jag skall kommentera några saker som har kommit upp. Först vill jag säga till Lena Klevenås att citatet ur Al Gores bok är mycket bra. Det finns säkert stor samstämmighet om vad han menar. Det viktiga att konstatera i sammanhanget är att det inte handlar om att förstöra marknadsekonomin. Det handlar om att hjälpa och komplettera marknadsekonomin så att den verkligen jobbar i miljöns tjänst. Jag tror att det är viktigt att vi alltid har det perspektivet när vi diskuterar dessa frågor, så att vi inte bara gör miljöpolitik och ekonomiska styrmedel till något som förstör ekonomins funktionssätt. Det kan man nämligen göra om man agerar på ett felaktigt sätt. Margareta Winberg frågar vad kds vill göra. Hon frågar också hur stor omfattningen är av skatteväxlingen. Jag börjar med att kommentera det sista. Vi i kds har arbetat fram en rapport om skatteväxling. Vi har bl.a. tittat på vad den kanske mest kände forskaren på området, professor Energy and the Environment i Tyskland, har sagt. Han pratar om en skatteväxling i storleksordningen 5--10 % av BNP. Med svenska mått mätt skulle det innebära någonstans mellan 70 och 140 miljarder. Nu vet vi att vi har skatter på ungefär 50 miljarder som berör miljöområdet. De är mer eller mindre klokt utformade, mer eller mindre styrande, finansierande osv. Vi har i vår rapport skissat på att man på en tioårsperiod åtminstone borde kunna klara av 20-- 30 miljarder. Det är den storleksordning som vi diskuterar, men detta är sådant som vi behöver prata oss samman om i en utredning. En utredning är viktig, därför att det gäller att slå fast de långsiktiga spelreglerna. Vi har också ställt upp på en bensinskattehöjning. Det är också ett exempel. När vi går vidare på det området måste vi också ta hänsyn till glesbygden och till skilda förhållanden i olika delar av vårt land. Det är sådant som vi behöver jobba ytterligare med. Vi har också arbetat för ett införande av kadmiumavgift på handelsgödsel. Det är ett exempel på introduktion av ett nytt ekonomiskt styrmedel. Jag tror att Wibble har ytterligare ett inlägg kvar. Jag skulle gärna vilja höra några ord om hur Sverige nu driver dessa frågor i Europeiska unionen och i GATT-förhandlingarna. En annan sida av detta är att vi parallellt jobbar med att utveckla det europeiska samarbetet och att vi är pådrivande i de förhandlingarna och självfallet också där vi sitter med i beslutande församlingar eller där vi har en annan typ av inflytande.

Fru talman! Det resonemang som finansministern förde om ett företags agerande är viktigt. Det är nödvändigt att vi genom dessa olika styrmedel också fäster uppmärksamheten på det som vi kan konstatera inte är bra att använda ur miljö eller resurssynpunkt. Då bör företag kunna nyttja den miljöriktiga verksamheten i sin marknadsföring för att sälja produkter. Det har visat sig att det är fullt möjligt och att det får effekter. Människor börjar värdera att en sak fungerar bättre ur miljösynpunkt. Det är en av de effekter vi kan få med en sådan här skatteväxling. Det är också en effekt vi kan få med ökad information och ökad uppställning runt kretsloppstänkandet. Det är också så, som Stefan Attefall sade, att marknadsekonomin inte är fulländad och att den inte tar hänsyn till många av de faktorer som innebär att miljön förstörs. Genom att använda skatteväxling nyttjar vi de marknadsekonomiska systemen för att nå de resultat som vi vill nå. Vi använder helt enkelt marknadsekonomin som ett medel för att nå bättre resultat. Jag är övertygad om att den här utvecklingen kommer att gå vidare. Jag hoppas att den kan göra det ganska snabbt och att den också kommer att ge resultat. Lena Klevenås förde ett resonemang om bruttonationalprodukten. Det är precis som hon säger: den är inte något fulländat mått på vad som är bra i samhället, utan den är ett mått på en ekonomisk aktivitet. Därför är det viktigt att vi också hittar ett bättre mått. Framför allt är det viktigt att brunttonationalprodukten kompletteras genom att man tar hänsyn till hur det fungerar ur miljösynpunkt, till ekonomins påverkan på miljön. Vi skall egentligen inte göra någonting utan att först göra bedömningen vad det får för effekt för miljön. Det skall inte bara göras en bedömning av vilken ekonomisk situation det ger oss. Jag vill tacka mina meddebattörer för den här debatten. Den har varit konstruktiv och bra. Med så många som drar åt samma håll borde det rimligtvis bli ett bra resultat, och det borde vara lätt för finansministern att lägga fram bra förslag.
Fru talman! Jag vill tala om bensinskatten, finansministern. Det finns inte ett möte i mitt partis organisationer där denna fråga inte diskuteras. Jag möter rasande miljövänner och rasande glesbygdsbor, och debatten böljar. Med viss matthet konstaterar jag: Nej, skall jag debattera detta med Anne Wibble också. Vi har här en klassisk målkonflikt. I regeringens förslag fanns en ekonomisk politik som på intet vis gav någon möjlighet att tillgodose dem som skulle drabbas av en höjd bensinskatt. Målkonflikten gav utslaget att vi röstade som vi gjorde. Konstigare än så är det inte. Om regeringen kommer med förslag där det finns en annan syn på hur vi skall kompensera dem som har det sämst ställt i samhället och dem som bor i områden som drabbas orättfärdigt tror jag att vi kommer att få en annan debatt. Det går inte att komma längre i den frågan i dag. När det gäller möjligheterna att säkerställa skatteintäkter är det naturligtvis litet märkligt att en regering som har gått till val på att skatterna skall sänkas är alltför orolig på den punkten. Jag betvivlar inte att Anne Wibble och Bo Lundgren kommer att vara mycket idérika i fortsättningen. Skulle Anne Wibble och Bo Lundgren sitta kvar i regeringen även i höst -- jag kan tänka tanken även om jag inte gillar den -- är jag mycket förtröstansfull så till vida att det icke kommer att saknas uppslag när det gäller att ta ut skatter. Problemet ligger inte på det planet. Det är en fråga om vilken inriktning vi totalt sett vill ha av ekonomin. I ett läge där alla -- praktiskt taget samtliga politiskt aktiva alltifrån miljörörelsen till dem som i andra sammanhang inte bryr sig ett dyft om detta -- är överens om att förändringar bör komma nu, välkomnas varje förslag till skatteväxling. Börja nu! Kom med ett konkret förslag. Det kommer att gå igenom i riksdagen.
Fru talman! När jag tidigare ställde min fråga till finansministern noterade jag att hon suckade och såg besvärad ut. Jag fick inte heller något svar. Jag kan förstå det. Resonemanget om BNP är så fast etablerat i de traditionella ekonomernas tänkande. Det blir naturligtvis oerhört besvärligt om man inte längre skulle använda BNP för att mäta välfärd. Allteftersom vi inser att det här måttet är ofullständigt, att vi måste hitta nya sätt att mäta välfärd och att vi kanske då inte ter oss så framgångsrika som vi trodde att vi var, måste det vara mycket besvärligt för en traditionell ekonom. När det gäller ekonomiska styrmedel vill jag passa på att påminna om att det enda nya som regeringen har infört är kadmiumavgiften. Enligt jordbruksbilagan i budgetpropositionen har den avgiften ingen eller en blott försumbar effekt. De miljöavgifter som vi socialdemokrater har föreslagit beträffande fosfor har avslagits. Prisregleringsavgifter på handelsgödsel och bekämpningsmedel har tagits bort. Det var något som vi ville ha kvar.
Fru talman! Jag skall börja med en kommentar till Lena Klevenås. Sucken var faktiskt motiverad. Vi har nämligen haft denna diskussion en gång tidigare. I dag har vi ett annat ämne i interpellationen. Jag skall gärna debattera frågor om BNP, mått m.m. utförligt med Lena Klevenås. Det är mycket viktiga frågor. Det är just av de skäl som Lena Klevenås ibland åberopar som jag, finansplanen och många andra säger att det endast är miljöanpassad tillväxt som kan vara uthållig. Sådana formuleringar återfinns överallt. Det var intressant att notera, Jan Jennehag, att bensinskatten tydligen är en mycket känslig punkt, eftersom Jag Jennehag återkommer till den skatten i varje inlägg. Det var också intressant att notera att den nu aktuella målkonflikten i Vänsterpartiets regi löstes till nackdel för miljön. Vid ett val mellan flera mål fick miljömålet stryka på foten. Det är intressant att veta detta inför framtiden. Mitt sista inlägg i denna interpellationsdebatt tänker jag i övrigt ägna åt det internationella perspektivet, som jag tycker har varit alltför frånvarande. I miljösammanhang är det helt avgörande med ett internationellt perspektiv. Stefan Attefall tog också upp det i sitt senaste inlägg. Till följd av EES-avtalet kan Sverige redan nu delta i en del aktivt miljöarbete. Ännu bättre kommer det självfallet att bli med ett medlemskap i den europeiska unionen. Då kan vi tillsammans med likasinnade -- det finns flera länder -- mycket aktivt trycka på så att man i ett stort antal länder i Europa får en övergång till en mera miljöanpassad beskattning. Danmark och Holland är väl de länder som har kommit längst, men flera andra länder har samma utgångspunkt. Inom GATT driver Sverige på särskilt för att få miljöfrågorna hanterade på ett sådant sätt som ger bra regelsystem för den framtida behandligen av sambandet mellan handel och miljöeffekter. Jag vill också nämna att inom ramen för Världsbankens arbete för lån till u-länder o.dyl. har Sverige och en del andra länder drivit på mycket aktivt för att se till att miljökonsekvensanalyser görs i de internationella sammanhangen innan beslut om stora projekt fattas. Vi har också nått framgång i det avseendet. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag är mest personligen aktiv i den europeiska utvecklingsbanken EBRD. Där görs ett mycket aktivt arbete för att integrera miljöaspekterna när det gäller utförande av och lån till projekt i Öst och Centraleuropa. Problemen är mycket, mycket stora på grund av tidigare kommunistiska regimer. Jag tycker att vi i EBRD har kommit mycket långt med en sådan integration både när det gäller att få projekten miljömässigt klokt utformade och när det gäller att hjälpa dessa länder att skapa vettiga regelsystem för att kunna få till stånd en framtida god miljöanpassad utveckling.

Fru talman! Eftersom Margareta Winberg var vänlig nog att åberopa mig i debatten för att därefter avlägsna sig, skulle jag vilja säga några avslutande ord. De kraftfulla uttalanden som hon hade noterat från miljöministern för skatteväxling beror på de ambitioner jag och Centern sedan lång tid tillbaka har i denna fråga. Skatteväxling har tidigare aldrig accepterats på det sätt som nu sker i årets budgetproposition. Därför ser jag det som ett genombrott för de idéer som jag bl.a. själv har drivit under mycket lång tid. Eftersom Sören Norrby m.fl. ägnade sig åt historien, kan jag också göra det. Jag tillhör Erik Dahméns lärljungar. Jag var själv med första gången miljöavgifter introducerades i ett politiskt mittenprogram år 1966. Miljöavgifter fanns också med i ett annat program från Centern 1968. Så snart jag kom in i riksdagen började jag väcka motioner i detta ämne. Det är också riktigt att konstatera att den första stora miljöavgift som infördes i vårt land var avgiften för känkraftens avfall och för hanteringen av detta. I dag är 11--12 miljarder kronor fonderade. Vi skall ägna oss åt den frågan i en senare debatt, så jag går inte in på den nu. Under hela 1980-talet förde vi en kamp för att få fram en miljöavgiftsutredning. Den ledde till det här genombrottet. Det skedde inte utan en viss ansträngning, där vi tillhörde de pådrivande krafterna. Det är bra att de avgifter som därefter har kommit i kraft fortsätter att utvecklas. Från Miljö och naturresursdepartementet har vi bidragit med att göra en utvärdering av hur våra ekonomiska styrmedel fungerar. Vi har kommit fram till ett utomordentligt positivt resultat som är administrativt billigt, kostnadseffektivt och som i de allra flesta fall har utomordentligt bra effekt. Det underlag som krävs för att man skall kunna gå vidare med skatteväxlingsfrågorna finns således. Det gäller ett vidare perspektiv. Utan att upprepa den debatt som har förts hittills vill jag bara säga att man kan göra utredningar av två olika skäl. Det är mycket viktigt att allmänheten och politiker engagerade i denna debatt är på det klara med vilka syften man har. Det finns de som vill använda utredningar för att skjuta upp problemen, stapla dem på varandra och skjuta upp ställningstaganden. Detta är inte en sådan utredning utan en utredning som snabbt måste åstadkomma något. Det är viktigt att alla analyserar vilka det är som är pådrivande i diskussionen. För min del ser jag det självfallet som ett stort och viktigt genombrott att vi går vidare med skatteväxling.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig vad regeringen avser göra för att tillsammans med andra länder öka det akuta säkerhetsarbetet vid reaktorer i Central och Östeuropa och för att möjliggöra en avveckling av de farligaste reaktorerna. Annika Åhnberg har också frågat vad regeringen avser göra för att bidra till utarbetandet av en långsiktig energistrategi -- utan kärnkraft -- för Central och Östeuropa samt på vilket sätt regeringen avser bidra till lösning av energiproblemen i Baltikum. Inledningsvis vill jag säga att jag inte riktigt känner igen den beskrivning av den svenska miljödebatten som Annika Åhnberg gör i sin interpellation. Tvärtom upplever jag att riskerna med de östeuropeiska reaktorerna de senaste åren har blivit föremål för en berättigad ökad uppmärksamhet, både här i kammaren, i regeringskretsen, i medierna och bland allmänheten, i takt med att information om förhållandena vid dessa anläggningar blivit tillgänglig. Även energisituationen i stort i Östeuropa, med den miljöpåverkan som orenad förbränning av lågkvalitativa fossila bränslen medför och med den ineffektiva och slösaktiga användningen av energi, har sedan flera år rönt stor uppmärksamhet. Inom den treårsram för samarbete med Centraloch Östeuropa som riksdagen beslutat om för budgetåren 1992 95 utgör stöd till åtgärder för att bevara och förbättra miljön, särskilt i Östersjöområdet, en av de grundläggande förutsättningarna för Sveriges insatser. Som en konsekvens av detta har regeringen hittills anvisat drygt 140 miljoner kronor för samarbete med Östeuropa inom kärnsäkerhets och strålskyddsområdet. Vidare har drygt 140 miljoner kronor särskilt avsatts för miljö och effektiviseringsåtgärder inom energisektorn i Östeuropa och framför allt i Baltikum. Sverige har också bidragit med närmare 60 miljoner kronor till den internationella kärnsäkerhetsfonden, Nuclear Safety Account, inom Europeiska utvecklingsbanken, EBRD. Fondens syfte är framför allt att bistå med finansiering av kortsiktiga, angelägna säkerhetsupprustningar av Östeuropeiska kärnkraftverk. att ytterligare drygt 85 miljoner kronor anvisas för fortsatt kärnsäkerhets och strålskyddssamarbete och drygt 87 miljoner kronor för fortsatta miljöoch effektiviseringsinsatser inom energiområdet i De svenska insatserna på kärnsäkerhets och strålskyddsområdet riktas främst till länderna kring Östersjön med tyngdpunkt på kortsiktiga säkerhetsförbättringar vid kärnkraftverket Ignalina i Litauen. Samtidigt har bl.a. de nordiska länderna Norge och Finland koncentrerat sitt stöd till reaktorerna på Kolahalvön och från Finlands sida också till reaktorerna i S:t Petersburgsområdet. Arbetet samordnas med andra länders och internationella organisationers Östeuropaprogram, dels genom en särskild arbetsgrupp för kärnsäkerhet inom ramen för det s.k. G 24 samarbetet, dels inom EBRD:s kärnsäkerhetsfond. Samordning sker också med Internationella atomenergiorganets, IAEA:s, och OECD:s atomenergiorgans, NEA:s, verksamheter i Ett bland många hittillsvarande problem i kärnsäkerhetssamarbetet med Östeuropa har varit avsaknaden av reglerat skadeståndsansvar i dessa länder. Som Annika Åhnberg mycket riktigt påpekade har detta inneburit en försening i bl.a. det svenska stödprogrammet. Glädjande nog har dessa problem beträffande Litauen till stor del eliminerats i och med att ny lagstiftning införts i december 1993 och genom att Litauen ratificerat nödvändiga konventioner och protokoll på atomansvarsområdet. Detta har inneburit att säkerhetsutrustning som sedan länge legat färdig för leverans i Sverige nu är på väg till Ignalinaverket för installation under våren. Fortfarande återstor dock för Litauens närmaste grannländer, Ryssland och Ukraina, att genomföra motsvarande lagstiftnings och ratifikationsåtgärder. EBRD:s kärnsäkerhetsfond att bidra med nära 33 miljoner ecu, drygt 310 miljoner kronor, för säkerhetsupprustning av Ignalinaverket. Beslutet grundas bl.a. på erfarenheter från det svenska stödprogrammet och utgår från ett åtagande från Litauens sida att inte driva reaktorerna längre än till den tidpunkt då omfattande härdrenoveringar krävs. Vidare bygger fondens beslut på förutsättningen att en fullständig säkerhetsstudie genomförs för båda reaktorerna före utgången av 1995 och att en reaktor stängs senast den 30 juni 1998 om säkerhetsförhållandena så kräver eller om elenergibehovet kan tillgodoses på annat sätt vid den tidpunkten. En realistisk utgångspunkt för de svenska insatserna i Litauen är att Ignalinareaktorerna för närvarande spelar en betydande roll i elförsörjningen, såväl i Litauen som i Lettland och i Vitryssland, och att de därför kan behöva drivas under flera år framöver. Det stor dock klart att en omfattande renovering av härdregionen i reaktorerna, vilken beräknas medföra mycket stora investeringskostnader och ca ett års bortfall av elproduktionen, kommer att krävas inom 8--10 år. Samtidigt beräknas en tidsperiod på 8--10 år behövas för att planera för Baltikums framtida energiförsörjning och för att bygga och ta i drift anläggningar för produktion av ersättningsenergi. Mot bakgrund av dessa förhållanden har målet för det svenska stödet till det litauiska kärnsäkerhetsprogrammet och till kärnkraftverket i Ignalina satts till att så långt som möjligt inom givna ekonomiska ramar minska sannolikheten för att en kärnkraftsolycka med stora radioaktiva utsläpp skall inträffa fram till avvecklingstidpunkten för anläggningen. Jag vill understryka att de svenska och internationella satsningar som görs i de östeuropeiska kärnkraftverken inte avser att förlänga deras tekniska livstid utan syftar till att åstadkomma en så säker driftssituation som möjligt under den överblickbara tid som dessa verk måste drivas på grund av energisituationen i berörda länder. Parallellt med säkerhetssatsningar i kärnkraftverken är det därför angeläget med såväl nationella som internationella insatser för att hjälpa öststaterna att planera för och utveckla en alternativ, säker och miljöanpassad energiproduktion och framför allt att åstadkomma en effektivare och resurssnålare energianvändning. Världsbanken har i samarbete med EBRD och International Energy Agency, IEA, i Paris genomfört en kartläggning av energisituationen i Östeuropa. En liknande studie har genomförts av Europeiska unionen. Dessa studier ligger till grund för de satsningar som nu genomförs internationellt i flera av de berörda länderna för att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan från befintliga konventionella produktionsanläggningar och för att stödja utarbetandet av en långsiktig strategi som tar sikte på effektiv och miljöanpassad produktion, distribution och användning av energin. Bilateralt samarbete på miljöområdet med länder i Östeuropa, liksom svenskt stöd till östeuropeiskt deltagande i internationellt konventionsarbete, är grundläggande beståndsdelar i en politik för att öka miljömedvetandet och stärka dessa länders egna institutioner. Från svensk sida har ett program inletts som syftar till att på sikt kunna åstadkomma en minskad miljöbelastning från energisektorn i Baltikum. Det svenska stödprogrammet avser både insatser för energieffektivisering och introduktion av förnybara energislag. Lettland och Litauen. Anläggningarna har genom det svenska stödprogrammet konverterats från kol och olja till fliseldning och avser i första hand att tjäna som demonstrationsanläggningar. Miljöeffekterna från dessa tre inledande projekt har beräknats innebära en reduktion av svavelutsläppen med 440 ton per år och av koldioxidutsläppen med 39 500 ton per år. Samtidigt innebär konverteringen ett reducerat importbehov av olja med ca 13 000 ton per år. Ytterligare ett antal anläggningar i de baltiska staterna har valts ut för motsvarande renovering och konvertering under de närmaste åren. Flera energieffektiviseringsprojekt har också påbörjats, vilka bl.a. avser tätning och isolering av flerbostadshus och sjukhus och minskning av värmeförlusterna i befintliga fjärrvärmesystem. Av vad jag nu sagt torde framgå med all tydlighet att regeringen fäster största vikt vid att förbättra säkerheten och miljön i våra östra grannländer. En stor del av det svenska stödet kanaliseras också via internationella institutioner, såsom Världsbanken och EBRD, och genom nordiska samarbetsorgan som en särskild markering av att det är en internationell angelägenhet att komma till rätta med de enorma problem som Östeuropa har att lösa. Stödet från Sverige och övriga västvärlden kan dock aldrig frånta länderna i Östeuropa det ansvar som åvilar dem själva när det gäller att lösa energi-, säkerhets och miljöproblemen och att utforma en stabil och varaktig samhällsutveckling, grundad på demokratiska principer.
Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Miljöministern tycker att jag missbedömer dessa frågors betydelse i den svenska miljödebatten. Jag kan bara konstatera att intresset i dag här i kammaren var mycket stort från så gott som samtliga partier när det gällde en omfattande diskussion för att komma fram till något som troligen var ganska väl känt före debatten, nämligen att alla tycker att det är bra att konkretisera skatteväxling. Däremot tycks intresset för att diskutera dessa mycket omfattande och fruktansvärt akuta miljöfrågor än så länge vara betydligt mer begränsat. Men låt oss inte orda om det. Det är inte det viktiga. Svaret på min interpellation är utmärkt som sammanfattning av de svenska, mycket omfattande insatserna, men det är tyvärr inte svar på mina frågor. Jag undrar: Hur skall jag tolka detta svar? Är miljöministern nöjd med de insatser som görs i dag, inte bara från Sveriges sida utan från västs sida, om jag får använda det något förenklade begreppet? Eller delar miljöministern mina farhågor att insatserna är otillräckliga? Hur skall vi i så fall komma vidare till mer omfattande insatser? Av de mer än 50 reaktorer som finns i centrala Östeuropa borde ungefär hälften stängas omedelbart, enligt vid det här laget ganska många samstämmiga expertgruppers rapporter. I dag satsar väst ungefär 340 miljoner dollar på alldeles akuta nödåtgärder i förbättringar av säkerhetssystemen. Men dessa åtgärder ingår inte i någon mer långsiktig strategi, där stängning av så här många kärnkraftverk är ett av målen. Mot bakgrund av att de ekonomiska behoven av åtgärder i centrala Östeuropa har beräknats till mellan 20 och 60 miljarder dollar är det uppenbart att dessa insatser är alldeles otillräckliga. Därför är det oerhört vikigt att ställa den här frågan. Det finns en attityd av ''som man bäddar får man ligga'' i miljöministerns svar. Naturligtvis delar jag i grunden åsikten att det är länderna själva som har det huvudsakliga ansvaret för att åstadkomma en god utveckling. Men rätten och friheten att själv bestämma får inte innebära att enskilda länder fattar beslut, helt och hållet på egen hand, som får fruktansvärda konsekvenser för omvärlden. Det är inte människorna i centrala Östeuropa som har bäddat. Besluten fattades under diktaturer med mycket litet demokratiskt inflytande. I dag har man inte heller ekonomiska resurser utan är oerhört beroende av stöd från väst och av vilken inriktning det stödet har. Vi har starka egoistiska skäl att vara mycket aktiva i dessa frågor. Den dagen en kärnkraftsolycka sker någonstans i centrala Östeuropa kommer det naturligtvis att drabba människorna och naturen där i första hand, men det kommer också att drabba oss. I min interpellation har jag som exempel tagit Baltikum, som för sin mer långsiktiga energiförsörjning skulle kunna utveckla naturgas -- t.ex från Norge via Sverige eller från Finland. Men i Baltikum kan de inte själva fatta de nödvändiga besluten utan är beroende av ett samarbete med andra länder och av en diskussion kring dessa mera långsiktiga perspektiv. Jag tycker att ett land som Sverige, som har beslutat att avveckla kärnkraften, också har ett ansvar för att den diskussionen förs i ett vidare sammanhang. Jag ser en uppenbar risk för att den framtida inriktningen av energipolitiken i Central och Östeuropa kommer att beslutas mera av de starka krafter som mycket målmedvetet driver sina planer. Jag tänker på kärnkraftsindustrierna. De vet vad de vill med den framtida energiutvecklingen, och de arbetar för att kärnkraften skall utvecklas i Centraloch Östeuropa i framtiden. På den politiska nivån präglas processen däremot av osäkerhet och tvekan. Eftersom kärnkraften i många länder är en politiskt känslig fråga väljer politiker att låta utvecklingen bestämmas av icke-beslut, snarare än av medvetna beslut. Sverige, som alltså har fattat ett beslut om kärnkraftsavveckling som inte står i motsättning till en avveckling av kärnkraften i Central och Östeuropa -- tvärtom --, borde kunna ha en aktiv roll i fråga om att försöka samla flera länder kring en annan utveckling. Den fullständigt livsfarliga kärnkraften i Central och Östeuropa är nämligen till stor del onödig. Det finns många utredningar, bl.a. av Världsbanken, som visar att energibehovet t.ex. i det gamla Sovjetunionen skulle kunna halveras. De gamla kommunistiska systemen har varit de mest energislukande världen känner. Ryssland är fortfarande det land som har den mest energikrävande industrin. Den framtida energiförsörjningen är inte beroende av en utbyggd kärnkraft, utan effektivisering, besparing och en länkning till andra typer av energiproduktion kan vara den möjliga framtiden för Central och Östeuropa. Men jag är rädd, herr talman, för att vi försitter chansen att konstruktivt bidra till en sådan utveckling, och att vi i stället låter utvecklingen styras av t.ex. kärnkraftsindustrin, som naturligtvis har helt andra mål och ambitioner.
Herr talman! Jag tackar för de vänliga orden om interpellationssvarets innehåll när det gäller det förflutna och beskrivningen av vad vi har gjort. En del av den beskrivningen är faktiskt också framåtriktad; det handlar om budgetårsperspektivet och de förslag som vi nyligen har lagt fram. Jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom dem. Det är riktigt att den här debatten har något av säsongskaraktär. Men jag har här en bunt frågor och interpellationer i den här frågan som tidigare har avhandlats, och det har möjligen ett samband med att en del ledamöter tyckte att den här debatten inte var den mest aktuella just nu. Låt mig gärna kommentera det Annika Åhnberg säger, som jag till stora delar instämmer i. Det är klart att västländerna gör väldigt litet, mot bakgrund av behoven. Det finns en organisationssträvan, och samarbetet har utvecklats. Men det har mera inneburit att man har bildat olika organ, slutit sig samman, därför att man insett problemens räckvidd och att man inte kan klara dem var och en för sig. G 24 är ett uttryck för detta, liksom Nuclear Safety Account inom I det nordiska länderområdet och inom EU diskuterar vi naturligtvis också de här frågorna gemensamt. Det är inte möjligt att göra allt det som krävs, var och en för sig eller bilateralt. Det är oomtvistligt att det hittills har gått trögt att mobilisera de resurser som krävs i förhållande till de behov som finns. Jag vill inte säga att Sverige är ett undantag, men vi i Sverige har i alla de sammanhang där de här frågorna har hanterats varit pådrivande för att försöka få andra att ställa upp i ökad utsträckning. Det framgår också om man gör jämförelser mellan de belopp som vi satsar och vad andra länder satsar, i förhållande till sina ekonomiska resurser, att Sverige är ett av de ledande länderna sett till per capita-insatsen. Det är självfallet en tragedi att så mycket av den här diskussionen falnar efter hand när ingen allvarlig olycka inträffar. Problemet är alltså, att när olyckan är framme, som i Tjernobyl, är alla beredda att under en tid diskutera detta. Så har det delvis varit med vår konjunkturbetonade debatt om kärnkraften i Sverige. Det är naturligtvis viktigt att försöka bearbeta och bekämpa denna förträngningsmekanism, därför att det finns akuta problem hela tiden. Det är därför som svenska myndigheter, SKI och SSI, har gjort mycket stora insatser -- trots vår litenhet -- för att skapa någon sorts kontroll och stabilitet i de myndighetssystem som behövs i alla de länder som inte haft sådana tidigare. Det har naturligtvis i första hand gällt kontakter med Baltikum, men också med övriga nya, fria stater inom det forna Sovjetunionen. Svenska myndigheter har gjort sitt bästa för att sätta i gång ett arbete med att skapa de system som tidigare fanns på central nivå men som det inte längre finns en grund för i de nya staterna. Detta arbete -- som verkligen inte skall underskattas men som egentligen inte kan mätas i pengar -- handlar om uppbackning av de personer som kan göra någonting och att försöka få kontroll över situationen. Jag tycker att man skall säga rent ut att ett fåtal personer inom våra statliga myndigheter SKI och SSI här har gjort ett utomordentligt stort arbete, som också fortsätter. Ett problem är att vi inte har kunnat göra vissa saker när det gäller reparationer. Det är viktigt att skilja på reparationsinriktningen och det perspektiv som handlar om investeringar i andra anläggningar. Det har funnits en vilja på olika håll, men den svenska politiken är som bekant inriktad på att förbättra på strategiskt viktiga säkerhetsområden, samtidigt som vi erbjuder möjligheter, främst i Baltikum, att börja bygga ett annat energisystem. Det här arbetet går att kombinera, men vissa avgörande förutsättningar måste klaras ut för att marknadens krafter skall kunna fungera i de nya och fria områdena. Precis som Annika Åhnberg påpekar, avgörs rätt mycket av detta av vilket pris man sätter på miljön och priset på energin över huvud taget. Det är där som bristerna har funnits. Det är en i stort sett fri nyttighet. För att koppla till den tidigare debatten, är det forna Sovjetunionen ett avskräckande exempel på vad som händer när man inte sätter ett pris på miljön och inte sätter ett rimligt pris på den produktionsfaktor som det här handlar om. Det är en grundläggande förutsättning som måste skapas för att rätt sorts investeringar skall kunna sättas i gång på energisystemområdet.
Herr talman! Jag delar naturligtvis miljöministerns besvikelse över att de här frågorna, som ständigt är akuta, är så konjunkturbetingade i den politiska diskussionen. Jag beklagar det verkligen. Det är en anledning till att jag har framställt interpellationen. En annan anledning är att jag tycker att de som en gång har trott på den socialistiska drömmen har ett extra stort ansvar för att förstå och analysera konsekvenserna av det som i verkligheten visade sig vara en mardröm och att försöka arbeta för att påverka situationen i de länderna. Miljöministern talade om riskerna med en ytterligare olycka. Om en sådan skulle hända, kommer man den dagen att fråga alla ansvariga politiker: Gjorde du verkligen allt som stod i din makt för att undvika detta? Det är egentligen vad jag också frågar i min interpellation: Gör vi verkligen allt som står i vår makt för att förändra situationen? Har vi tagit alla tänkbara initiativ? Försöker vi lyfta fram den här frågan i alla tänkbara internationella sammanhang? Om man gör en geografisk analys av det internationella intresset för de här frågorna, finner man att tendensen är uppenbar att intresset avtar med det geografiska avståndet. Vi bidrar med förhållandevis mycket, efter vår ekonomiska förmåga. EU som gemenskap gör det. Enskilda EU-länder gör det. Men USA och Japan bidrar mycket litet till den här helt nödvändiga processen. Det problem som miljöministern tar upp, dvs. svårigheterna att samordna och hitta former för västs stöd till utvecklingen, bottnar till viss del i att USA och Japan helst vill arbeta bilateralt. Här handlar det om mycket pengar, och det finns bolag i de egna länderna som är intresserade av de pengarna. Det är till skada för miljöperspektivet att man inte lyckas med samordningen. Miljöministern och jag delar uppfattning här, men jag vill ändå fråga: Finns det inte något ytterligare vi kan göra för att tydligare fokusera de här frågorna internationellt och för att öka ansträngningarna? Det är nämligen en verklig krutdurk, i ordets rätta mening, som vi sitter på, alla vi som lever på jorden men i synnerhet vi i Europa. Det måste till ytterligare insatser -- på något sätt måste de tas fram.